Fru talman! Jag vill börja med att tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Det var länge sedan jag ställde den här frågan, och vissa synpunkter har jag fått gehör för i budgetpropositionen, och det är jag glad för. Orsaken till att jag ville ställa den här enkla frågan är dels min oro över att 29 % av de deltidsarbetande kvinnorna anger arbetsmarknadsskäl som orsak till att de inte får arbeta mer hos sin nuvarande arbetsgivare, dels oro över kvinnors arbete och försörjning i framtiden - antalet yrken för kvinnor har varit konstant i nästan 30 år, trots att Sverige i dag ser helt annorlunda ut än vad det gjorde på 60-talet. Det är glädjande att man föreslår så många åtgärder för kvinnorna i budgetpropositionen, och jag tror att speciellt diskussionerna med arbetsmarknadens parter är det som kan ge litet resultat. Men den här frågan är större än så. Den kvinnliga arbetsmarknaden står inför mycket stora strukturella förändringar, väl jämförbart med både varvskris och byggnadsarbetslöshet. Det är en mycket stark övertygelse hos alla svenskar att både män och kvinnor skall ha lika rätt till arbete och att man skall kunna leva på sin lön, men en stor del av kvinnorna klarar inte det i dag. En alltför begränsad arbetstid leder till att kvinnorna inte heller får en pension som de senare kommer att kunna leva på, och då blir återigen stora kvinnogrupper ett samhällsansvar. Detta är något som jag trodde att vi hade kommit förbi nu, när min mammas generation har blivit ålderspensionärer. Det är de strukturella problemen som oroar mig. Var skall kvinnorna arbeta i framtiden, och hur skall vi kunna försörja oss?
Fru talman! Inger Segelström och jag är egentligen väldigt överens om att det här är ett stort bekymmer. Det är ett bekymmer ur jämställdhetssynpunkt, men det är också ett bekymmer ur effektivitetssynpunkt. Jag vill hävda att mycket av deltidsarbetslösheten i grunden är ineffektivt också för arbetsgivaren. Därför tror jag att ett stort ansvar i detta sammanhang vilar på parterna, men jag tror också att vi som samhälle måste organisera vår utbildning på ett sådant sätt att vi blandar upp arbetsmarknaden, så att vi får mer män i traditionellt kvinnliga jobb och mer kvinnor i traditionellt manliga jobb. För den skull satsar vi en del på olika spännande saker. Vi har t.ex. mycket generösa regler för den som vill börja studera naturvetenskap och teknik, men i första hand är det kvinnorna som skall ha chansen att komma in på dessa med litet högre ersättning förknippade natur och tekniklinjerna på högskolan. Det här är alltså ett oerhört svårt och ett oerhört långvarigt jobb, men för mig som arbetsmarknadsminister är det viktigt. Jag tror att det för att det här skall fungera riktigt krävs ett omtänkande framför allt i den offentliga sektorn, eftersom väldigt mycket av deltidsarbetslösheten finns där. Där är det ju faktiskt också politiska beslut som avgör hur vi skall ha det med deltidsarbetslösheten, och det är då viktigt att vi i de partier som finns representerade i riksdagen ser till att det vi pratar om här i riksdagen också gäller i fullmäktige och i landstingsförsamlingarna.
Fru talman! En stor grupp kvinnor jobbar i dag deltid. Det talas i svaret om heltidsanställningar. Vad anser arbetsmarknadsministern om att man t.ex. skulle kunna ge kvinnor förtur till heltidsanställningar? Om nuvarande arbetsgivare inte kan erbjuda mer tid, kan man då tänka sig att särskilda arbetsmarknadsåtgärder sätts in för att hjälpa kvinnorna att t.ex. byta arbetsgivare eller att starta eget? Lösningen på deltidsarbetsfrågan är också en attitydfråga. Vi vet ju att 9 % av kvinnorna i den här undersökningen sade att de jobbar deltid för att klara hushållsarbetet, det som vi i kvinnorörelsen kallar vård av frisk man i hemmet. Har arbetsmarknadsministern tänkt på det? Har han något klokt i rockärmen för att kunna klara den arbetsmarknadsfrågan?
Fru talman! Jag har kanske inte svar på alla frågorna. Men när det gäller den första frågan om förtur till mertid tycker jag att det är en fråga som är värd att pröva ordentligt. Därför tycker jag att det är naturligt att den arbetsrättskommitté som regeringen snart tillsätter också får i uppdrag att titta just på detta. Det är ju kopplingen till eventuella förändringar i arbetslöshetsförsäkringen som man måste se. Man måste samtidigt staga upp för att få ett tryck från bägge håll att åstadkomma heltidsjobb. När det gäller kvinnors möjligheter att ge sig in i nya jobb vill jag peka på starta-eget-bidraget och den stora satsningen på kvinnolånen som finns i årets budgetproposition.
Fru talman! För att kunna öka arbetstiden innebär det att man måste kunna starta eget på deltid. Det upplever många som ett svårt problem. Jag vill avsluta med att säga att vi inte har så lång tid på oss. Skall vi göra dessa stora strukturella förändringar skall vi göra dem nu när vi ser en konjunkturuppgång. Ett sådant arbete är nödvändigt. Kvinnorna är en så stor outnyttjad resurs i dag, och det är också en stor tragedi för många kvinnor att inte kunna försörja sig på sin lön. Därför måste vi göra något nu. Vi kan inte vänta ett par år till. Då går vi kanske in i en ny lågkonjunktur.
Fru talman! Jag vill bara understryka att jag tycker att problemet är stort. Det gäller på arbetsmarknaden och det gäller på många andra områden. Jag har gjort en reflexion. Som nybliven minister är det väldigt många människor som uppvaktar en om alla möjliga saker, och det kommer alltid en delegation män, vilken del av landet de än kommer ifrån. Det finns väldigt mycket att göra på det här området. Formellt har vi kommit mycket långt, men reellt är fortfarande väldigt mycket ogjort.
Fru talman! Jag vill tacka arbetsmarknadsministern för tipset att säga till kvinnogrupper att uppvakta arbetsmarknadsministern. Tack för debatten!

Fru talman! Roland Larsson har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att undvika konkurrens mellan stödområdena för att därigenom trygga rationalitet och effektivitet i den regionala utvecklingen. Bakgrunden till frågan är att ett företag söker finna finansiering på ny ort för att kunna fortsätta en verksamhet som nu ligger i malpåse. Regelverket för regionalpolitiska företagsstöd är utformat för att undvika att på ett olämpligt sätt flytta verksamhet mellan olika orter. Sålunda kan t.ex. inte länsstyrelser besluta om stöd som till någon del innebär att verksamhet flyttar från ett län till ett annat. Regeringens linje är att inte lämna stöd till flyttning av industriell verksamhet till en ort som innebär arbetslöshet på en annan ort inom landet.
Fru talman! Med tanke på den tid som har gått sedan jag lämnade in frågan måste jag med förlov sagt säga att det här svaret var i andefattigaste laget. Jag vill ändå tacka för att jag har fått det. Jag vill påpeka ett par saker. Min fråga gäller inte befintlig verksamhet utan en ny verksamhet. Utifrån det angivna exempel som jag har tagit upp i min fråga är det visserligen något överspelat eftersom verksamheten har flyttat till Kina under tiden som diskussionen om lokalisering av verksamheten har pågått. Detta har skett med stöd av pengar från Nordiska investeringsbanken, har det sagts mig. Huruvida detta är rätt har jag inte hunnit att få bekräftat ännu. Det är olyckligt om det är så att man genom konkurrens med stödområdespengar inom Sverige åstadkommer en export av arbetstillfällen från Sverige till andra länder medan man diskuterar. I det här fallet rörde det sig om ett företag som ville ta upp en gammal produktion i Valdemarsvik. Den produktionen var nerlagd sedan en tid. Företaget begärde på olika sätt att få pengar till stöd för detta, och fick också lov att få det. Men det räckte inte till. Därför uppvaktade de arbetsmarknadsministern om detta. Strax efter att uppvaktningen hade skett gick Piteå kommun, av alla, in i ärendet och erbjöd en fullt finansierad lösning. Medan diskussionen pågick, och detta inte gick att lösa fullt ut, flyttade verksamheten alltså till Kina, tydligen indirekt med svenska investeringspengar. Min fråga är egentligen om arbetsmarknadsministern tycker att det här är rimligt. Jag har inte fått något riktigt bra svar på den. Arbetsmarknadsministern har tydligen missuppfattat min fråga.
Fru talman! Det kan hända att de i så fall uppvaktade den förra arbetsmarknadsministern, för mig har man inte uppvaktat. Jag tycker att det här fungerar tillfredsställande. Det finns en ganska bra kontrollapparat som förhindrar konkurrens om etableringar mellan orter i stödområdet. Jag har själv lång praktisk erfarenhet av detta. Jag har jobbat inom ett område som har varit stödområde och mött den raggning där företag spelar ut orter mot varandra. Den är ganska vanlig. Då jag satt på andra sidan bordet tyckte jag att såväl länsstyrelser och NUTEK som regeringen - oavsett politisk färg - hanterade detta på ett korrekt sätt. Det innebär inte att jag menar att det inte skall förekomma konkurrens. Men staten skall inte snedvrida konkurrensen med stödmedel. Däremot är det bra om kommunerna tävlar om etableringar. Det leder säkert till flera jobb.
Fru talman! I det här fallet tävlade man verkligen, och man gjorde det faktiskt med hjälp av statliga pengar. I båda fallen handlade det om det. Det var alltså en verksamhet som företaget självt ville flytta till Valdemarsvik av det enkla skälet att där fanns resurserna i form av lokaler, produktionskapacitet och utbildad personal. Det var det konceptet man jobbade med ända fram till dess att en annan kommun kom in i detta. Om den här uppvaktningen inte har skett hos arbetsmarknadsministern ber jag om ursäkt, men man uppvaktade i alla fall Arbetsmarknadsdepartementet under den nuvarande regeringen. Det är naturligtvis olyckligt om man konkurrerar på det här viset med pengar, dessutom om man med indirekt statliga medel i stället exporterar sysselsättningstillfällena till ett annat land. Egentligen skulle hela den här frågeställningen utmynna i en fråga, nämligen hur man skapar riskvilligt kapital när de här insatserna inte räcker till. Det kan kanske bli föremål för en annan fråga vid ett annat tillfälle.
Fru talman! Låt mig än en gång understryka att i det här fallet har man inte konkurrerat om några statliga pengar. Varken regeringen, NUTEK eller länsstyrelsen har beviljat något stöd till orten Piteå i det här fallet. Det finns ingen konkurrens om bidragen. Jag kan inte säga hur de har gjort på länsstyrelsen i Valdemarsvik. Men det finns ingen konkurrens där statens pengar har använts. Det är viktigt att komma ihåg. Däremot tar Roland Larsson upp en annan fråga om behovet av riskkapital. Jag återkommer gärna till denna i en lång och riktig diskussion. Jag har mycket lång erfarenhet av den här verksamheten, och jag vill understryka att jag tycker att staten sköter detta på ett korrekt sätt. Och jag har ändå suttit på andra sidan bordet i 15 år. Jag vet att detta fungerar på ett bra sätt.
Fru talman! Det här exemplet visar ändå att det inte fungerar i vissa fall. Jag vet inte om det gäller exakt de pengar arbetsmarknadsministern räknar upp, men det finns ju andra typer av statliga pengar, t.ex. genom AMS, Norrlandsfonden osv., som kan ha varit inblandade i detta. Om inte de uppgifter som jag har fått om detta är alldeles felaktiga har dessa pengar funnits med i det här sammanhanget. Om det inte har varit så faller hela frågan. Då är den precis så intressant som arbetsmarknadsministern har velat ange i sitt svar, dvs. ganska ointressant. Men jag hävdar alltså att det är på det här sättet. Jag skall naturligtvis undersöka huruvida de uppgifter jag har fått är felaktiga eller om det har skett ett missförstånd på något annat sätt.
Fru talman! Som Roland Larsson säkert förstår har jag, även om jag vistas i Piteå rätt sällan under veckorna, ändå ganska god kännedom om vilka bidrag som beviljas. Det är i det här fallet inte en enda krona i bidrag beviljad upp till Piteå.

Fru talman! Rose-Marie Frebran har frågat mig om jag avser att genomföra effektivisering av administrationen av utbildningsbidrag. Svaret på den frågan är ja. I det arbete som pågår inom regeringskansliet med att se över myndigheters kostnader och effektivitet har det visat sig att förutsättningar finns att göra administrationen av utbildningsbidrag kostnadseffektivare än i dag. Detta stöds av en utredning av Riksrevisionsverket. Eftersom beredningsarbetet pågår kan jag i dag inte närmare kommentera hur effektiviseringen av administrationen av utbildningsbidraget kommer att utformas och hur organiseringen av verksamheten kommer att se ut. Regeringen återkommer med besked i frågan under våren.
Fru talman! Jag börjar med att tacka arbetsmarknadsministern för svaret, även om jag fick svar på en litet mer diffus fråga än den jag hade ställt. Frågan var nämligen mer specifik än så. Den gällde inte om arbetsmarknadsministern avser att genomföra en effektivisering, utan denna effektivisering, säger min fråga, och hänvisar till den bakgrund som jag har gett till den. Det är densamma som det också finns en hänvisning till i svaret, nämligen den utredning som Riksrevisionsverket har gjort och i vilken det visar sig att AMS skulle kunna sköta den här verksamheten för nästan 100 miljoner kronor lägre kostnad än vad Riksförsäkringsverket och försäkringskassorna i dag gör. AMS är naturligtvis mycket intresserad av att föra fram detta. Det är inte bara fråga om en kostnadseffektivisering, utan det gäller också en stor och viktig regionalpolitisk effekt.
Fru talman! De alternativ av dem som Riksrevisionsverket pekade på som var intressanta var dels att AMS skulle sköta detta, dels att Centrala studiestödsnämnden skulle göra det. Man kom fram till att kostnaden var ungefär likvärdig för de här två. Riksrevisionsverket förordade ändå att AMS skulle ta hand om det. Det jag har gjort är att be vår organisation att titta på om Centrala studiestödsnämnden kan organisera detta på ett regionalpolitiskt likvärdigt sätt som AMS. Anledningen till att jag har gjort det är att det också finns en fördel med att välja Centrala studiestödsnämnden. Det är att man kan koppla ihop de olika utbildningsstöd som finns inom arbetsmarknadspolitiken med dem som finns inom det reguljära skolväsendet. Men jag vill understryka att jag också eftersträvar en lösning som är regionalpolitiskt bra och återkommer med förslag i vår. Jag tycker att frågan är angelägen. Efter att som ny ha satt mig in i ärendet kan jag notera att man har dröjt ovanligt länge med att ta tag i en fråga som ger en så pass stor besparing.
Fru talman! Jag tar arbetsmarknadsministerns ytterligare svar som en intäkt för att det blir de regionalpolitiska aspekterna som kommer att bli helt avgörande när beslut skall fattas i den här frågan. Jag har fått veta att AMS och CSN:s förslag är likvärdiga i fråga om kostnad. Det som naturligtvis känns angeläget för mig att framhålla är den regionalpolitiska effekten i förslaget att AMS skulle ta över. Bl.a. den i vårt län, Örebro län, mycket hårt drabbade regionen Hällefors kommun skulle då få 60 nya arbetstillfällen. Skulle en lösning med CSN innebära samma typ av regionalpolitiska effekter, att hårt drabbade orter skulle tillföras nya jobb?
Fru talman! Först skall jag säga att det är genom översynen vi får svar på frågan om CSN kan organisera administrationen på det sättet. Sedan vill jag göra en kommentar. Jag vill inte använda formuleringen att den regionalpolitiska effekten är helt avgörande. Det finns ett antal saker som skall vägas ihop: regionalpolitik, kostnadseffektivitet, en samordning av utbildningsstödet mellan det reguljära utbildningsväsendet och arbetsmarknadsutbildningen.
Fru talman! Arbetsmarknadsministern säger ändå fortfarande att de regionalpolitiska effekterna är viktiga. Vilka regionalpolitiska effekter är det då arbetsmarknadsministern är ute efter? Är det att särskilt hårt drabbade orter skall få ett tillskott?
Fru talman! Det är därför vi har frågat Centrala studiestödsnämnden om det är så. Man har pekat på de orter där man i dag har sin verksamhet, vilket är ganska expansiva orter. Det tycker inte jag uppfyller kravet på regionalpolitiskt utsatta områden. Jag vill också gärna säga, eftersom jag har gått igenom det här ärendet, att det också finns en kundfråga här. Den nuvarande organisationen har den fördelen att det är närmare kontakt mellan den som får utbildningsbidrag och de handläggare som finns ute på försäkringskassorna. Men jag kommer med ett besked under våren om hur detta sammantaget skall se ut.
Fru talman! Jag konstaterar att ju längre vi samtalar om detta desto fler dörrar vill arbetsmarknadsministern hålla öppna, möjligtvis även för att kunna ha nuvarande organisation kvar. Hur nu kostnaderna skulle kunna pressas något så oerhört i så fall, det är för mig en gåta. Jag beklagar att detta har dragit ut på tiden så att vi får vänta framåt våren innan vi får klarhet. Vi får på olika sätt fortsätta att trycka på för att de regionalpolitiska effekterna skall beaktas, som jag tycker att de bör i det här sammanhanget.
Fru talman! Jag beklagar också den utdragna tiden. Men jag känner mig inte ansvarig för det. Det har påpekats för flera år sedan att det gick att ta hem de här pengarna.

Fru talman! Maud Björnemalm har frågat jordbruksministern om regeringen har ställt i utsikt att bevilja bidrag till Stiftelsen Wången. Eftersom Stiftelsen Wången har ansökt om regionalpolitiskt stöd är det jag som skall svara på frågan. Jag kan i dag bara konstatera att ärendet berör flera departement och att det för närvarande bereds inom regeringskansliet. Något löfte om regionalpolitiskt stöd har inte givits.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Bakgrunden till min fråga är att Föreningen för hästsportsutbildning för närvarande bedriver utbildning för trav och galoppsporten vid Kvinnersta i Örebro. Det görs i form av folkhögskolekurser. Man utbildar hästskötare och travkuskar. Nu finns det också ett behov av en mer avancerad utbildning i form av en högskoleutbildning. Där räknar man med 60 utbildningsplatser plus ett antal kortkurser. Det här betyder att elevantalet ökar, behovet av lokaler för undervisning ökar och behovet av stallar ökar. Dessutom behöver man en tusenmeters travbana. Föreningen för hästsportsutbildningen har undersökt möjligheten att bygga ut på Kvinnerstaskolan alternativt flytta undervisningen till Strömsholm eller Skara. Ett annat alternativ är att låta bygga lokaler för undervisning och förläggning vid Fornaboda travbana i Lindesberg. Mycket har talat för en lokalisering till När det ansågs klart vart den nya utbildningen skulle lokaliseras dök Stiftelsen Wången upp och menade att man skulle få ett stort regionalpolitiskt stöd på 30 miljoner, och att man därmed var beredd att gå in i den här utbildningen. Det är klart att det för föreningen är ekonomiskt fördelaktigt om man kan klara utbildningen med regionalpolitiskt stöd. Men den fråga som jag då måste ställa till statsrådet är ju: Är utbildningen för trav och galoppsporten en utbildningsfråga eller en regionalpolitisk fråga?
Fru talman! Mitt intryck är att det i första hand är en utbildningsfråga. Vi har just fått in denna ansökan om regionalpolitiskt stöd från Wången. Jag har bara redovisat det. Jag har inte tagit ställning till om utbildningen över huvud taget är stödberättigad än mindre vilket stödbelopp som kan utgå. Men det finns mycket tydliga regler för hur omfattande stödet får vara.
Fru talman! Om statsrådet skall göra en regionalpolitisk bedömning, är statsrådet beredd att vänta tills de övriga intressenterna får inkomma med sina ansökningar om regionalpolitiskt stöd, så att det finns en chans att det blir en rättvis bedömning i den här frågan?
Fru talman! Min uppgift är att pröva de ärenden som kommer in. Det är inte så att regeringen via ett regionalpolitiskt stöd skall avgöra vilken av orterna som skall få den här etableringen. För att det skall kunna utgå regionalpolitiskt stöd i det här fallet måste det vara stödberättigad verksamhet och den måste drivas på någon form av kommersiell grund. Vi avvaktar inte att alla kommer in med ansökningar. Men jag vill understryka att vi över huvud taget inte i det här fallet har tagit ställning till om verksamheten är stödberättigad än mindre hur stort beloppet är. Finns det andra som funderar på att dra åt sig en verksamhet och man ligger inom ett område som kan få regionalpolitiskt stöd, bör man naturligtvis pröva den möjligheten.
Fru talman! När de här intressenterna har diskuterat med Föreningen för hästsportsutbildning har det varit utbildningsfrågan, lokalerna, travbanan och de specialiteter som behövs för att kunna driva den här utbildningen som har varit det avgörande. Man har inte alls haft någon tanke på att man skulle kunna få ett regionalpolitiskt stöd. Men nu hamnar de här intressenterna i en ganska knepig situation, om Stiftelsen Wången har möjligheter att få ett regionalpolitiskt stöd och är beredd att gå in och satsa. Det här måste man naturligtvis undersöka noga, därför att varken elever, personal eller Hästsportföreningen har uttalat något intresse för att förlägga sin utbildning till Wången. Stiftelsen har över huvud taget inte varit med i diskussionen förrän man såg att man med regionalpolitiska medel skulle kunna fortsätta att driva sin anläggning i Wången.
Fru talman! Jag vill än en gång understryka att vi från Arbetsmarknadsdepartementet inte vill avgöra var föreningen skall lägga sin utbildning. Vi har inte tagit ställning till om detta är stödberättigad verksamhet. Jag anser inte att det är självklart att det är det.
Fru talman! Jag tolkar ändå statsrådet så att jag kommer att uppmana de övriga intressenterna att undersöka möjligheten att få ett regionalpolitiskt stöd.

Fru talman! Jag skall här i ett sammanhang besvara tre frågor från Yvonne Ruwaida, alla tre med anknytning till exporten av krigsmateriel från Sverige. Eftersom jag besvarar frågorna i ett sammanhang, utgår jag från att Yvonne Ruwaida får tillräcklig tid för att kunna kommentera samtliga tre frågor. De behandlar eventuell framtida export till Indien, Pakistan och Sydkorea. Jag inleder med de två förstnämnda länderna. Frågeställaren vill veta om jag avser godkänna ny krigsmaterielexport till Indien så länge landet är i konflikt med Pakistan och har inre väpnade oroligheter i Kashmir. Hon har vidare frågat mig om jag avser att verka för att hindra svensk krigsmaterielexport till Jag vill inleda med att påminna om att jag i tidigare svar här i kammaren på frågor om svensk vapenexortpolitik har givit uttryck för min allmänna inställning. Inom ramen för de riktlinjer som vägleder regeringens beslut på detta område, alltså riksdagens riktlinjer, avser jag att föra en mer restriktiv politik. Vad gäller Indien och Pakistan tar Yvonne Ruwaida upp allvarliga frågor i en konfliktdrabbad region. Det är utan tvekan så att det föreligger problem i både Indien och Pakistan som gör att dessa länder ingalunda kan anses vara givna mottagare av svensk krigsmateriel. Utvecklingen är däremot inte entydigt negativ. Jag vill exempelvis påminna om att SIPRI i sin senaste årsbok avfört konflikten mellan Indien och Pakistan från sin lista över allvarligare konflikter i världen. De helhetsbedömningar av Indien och Pakistan som har gjorts genom åren mot bakgrund av riktlinjernas krav har medgett export till båda två, delvis i betydande omfattning. Under senare år har ingetdera av länderna varit särskilt stor mottagare av svensk krigsmateriel. Både Indien och Pakistan har alltså varit mottagare av svensk krigsmateriel under många år. Någon dramatisk försämring av de förhållanden som är relevanta har inte ägt rum under senare tid vilken skulle kunna motivera ett avbrott i våra förbindelser på detta område. För egen del avser jag emellertid, inte minst mot bakgrund av de problem som Yvonne Ruwaida åberopar, att följa utvecklingen i Indien och Pakistan mycket noga och tillämpa riktlinjernas kriterier i mer restriktiv anda. Jag vill samtidigt påminna om att riktlinjerna säger att "tillstånd bör ges till utförsel av" kompletterande leveranser av reservdelar m.m. med anknytning till tidigare levererade system. Sådana leveranser bör enligt riktlinjerna tillåtas så länge inga ovillkorliga hinder föreligger. Några sådana hinder, i form av t.ex. FN-embargon, har inte åvilat och åvilar inte i dag dessa två länder. Fru talman! Yvonne Ruwaida önskar också veta om jag avser att verka för att hindra svensk krigsmaterielexport till Sydkorea. Jag har redan redovisat min allmänna inställning till krigsmaterielexportfrågorna, såväl i det här svaret som tidigare. Sydkorea är ett land som före den 1 januari 1993 inte varit aktuellt som mottagare av svensk krigsmateriel på grund av konflikten med Nordkorea. Det föreligger en "internationell konflikt som kan befaras leda till väpnad konflikt", för att använda riktlinjernas formulering. Detta krav i riktlinjerna gäller alltjämt för all förstörelsebringande materiel, s.k. krigsmateriel för strid. Det är enligt min bedömning därför inte aktuellt med någon export från Sverige till Sydkorea av krigsmateriel för strid. Vad gäller s.k. övrig krigsmateriel, sådant som icke är förstörelsebringande i riktlinjernas mening, uppställer riktlinjerna inte samma krav. Export av sådan materiel kan således inte uteslutas med hänvisning till en potentiell väpnad konflikt mellan Nordoch Sydkorea. Däremot måste alla andra riktlinjekrav vara uppfyllda. Bl.a. kravet att grova och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter inte får förekomma. Jag kommer därför att noga följa utvecklingen i Sydkorea och tillämpa riktlinjerna i restriktiv anda när det gäller tillståndsgivning.

Fru Birgitta Dahl, Mats Hellström och alla andra som lyssnar! Som jag tolkar Mats Hellströms svar på den här frågan kommer regeringen att godkänna såväl övrig krigsmaterielexport som krigsmaterielexport av vapen för strid till både Pakistan och Indien. Dessutom kommer man att godkänna övrig krigsmaterielexport till Sydkorea. Det är min tolkning av svaret. Jag vill först gå över till Pakistan och Indien. Även om SIPRI har avfört konflikten mellan Indien och Pakistan från sin lista över allvarliga konflikter i världen är inte den situationen i dag helt konfliktfri, men kanske inte lika allvarlig som den alltid har varit. Dessutom förekommer mycket grova kränkningar av mänskliga rättigheter i både Pakistan och Indien. Situationen mellan dessa länder är spänd. Jag anser att de riktlinjer för vapenexport som vi har i Sveriges riksdag egentligen inte godkänner krigsmaterielexport till dessa länder, varken övrig eller materiel för strid. Man förklarar de här leveranserna bl.a. med att man inte kan motivera ett avbrott i våra förbindelser på detta område. Samtidigt säger man att man vill ha en mer restriktiv politik. Det här går faktiskt inte ihop. Jag kan inte motivera fortsatta vapenexportleveranser på grund av en tradition, att vi har gjort så här länge. För bara ett antal år sedan gick ungefär 43 % av vår vapenexport till Indien och Pakistan. Jag tycker att det är mycket sorgligt. Jag har två skilda frågor till Mats Hellström: Har Mats Hellström ett klartecken för nya krigsmaterielaffärer med Pakistan och Indien? Kommer Mats Hellström att ge klartecken för fler krigsmaterielaffärer? Det finns ett stort intresse bland många svenska vapenindustrier att sälja vapen till de här länderna. De har marknadsfört JAS och övriga vapen. Då är det mycket viktigt att man ger tydliga signaler till den svenska försvarsindustrin om att man inte kommer att godkänna detta.
Fru talman! Yvonne Ruwaida menar att det inte går ihop att, som jag här säger, å ena sidan vara mer restriktiv - den inriktning som jag här anger är ju att jag vill agera i en mer restriktiv anda än tidigare - och andra sidan godkänna följdleveranser. Nu står det uttryckligen i riktlinjerna att det för följdleveranser gäller andra kriterier än för ny vapenexport. Jag har också sagt att jag anser att det i denna, som Yvonne Ruwaida framhåller, mycket konfliktdrabbade region, där det finns problem och där det inte finns några givna mottagare, inte finns skäl för ett avbrytande. Det är inte så att läget mellan länderna har försämrats. Det råder tyvärr fortfarande stora problem, men i vissa avseenden har det snarast skett en förbättring, inte en försämring. Något skäl för ett direkt avbrytande finner jag inte. Jag kommer när det gäller frågor om ny vapenexport att ta ställning till tillståndsgivning när sådana ärenden blir aktuella, och jag avser att då ha en mer restriktiv inställning än vad man har haft tidigare. Jag anser att det är fullt förenligt med att följa riktlinjerna för följdleveranser.
Fru talman! Jag fick inget ja eller nejsvar på mina frågor om Mats Hellström har givit klartecken för nya krigsmaterielaffärer med Pakistan och/eller Indien respektive om Mats Hellström kommer att ge något sådant. Även om man, som Mats Hellström säger, kanske i dag inte har fått in någon ansökan att ta ställning till, kan man göra en bedömning av situationen och därmed också ge signaler till den svenska vapenindustrin och till berörda länder. Det är ett slöseri med resurser att låta personer komma hit från Pakistan och Indien för att titta på svenska vapen, om affärerna ändå inte kommer att godkännas. Jag tycker att det är självklart att man kan bedöma situationen utan att det har kommit in en ansökan. Jag vill gärna få tydligare svar på mina frågor.
Fru talman! Jag vill inte ge klartecken i förväg. Jag har också tidigare i diskussioner i riksdagen klargjort att jag inte tycker särskilt mycket om ett begrepp som har använts och som i och för sig inte heller har stöd i riktlinjerna, nämligen begreppet positivt förhandsbesked. Jag anser inte att man skall ge ens halvt klartecken i förväg, utan jag tar ställning när en fråga om utförsel uppkommer. Då blir det ja eller nej. Sedan redovisas ärendena samlat land för land med angivande av storlek och inriktning i en årlig rapport till riksdagen. Krigsmaterielindustrin skall inte ha möjlighet att förutsätta att den skall få klartecken i meningen tillstånd i en framtid, utan ärendena skall bedömas efter de förhållanden som råder när tillståndsfrågorna skall bedömas. Man skall alltså inte i förväg kunna veta om man kan få tillstånd i framtiden. Det viktiga är situationen när beslut skall fattas.
Fru talman! Enligt de uppgifter som jag har från Svenska freds förekommer det i dag inte enbart följdleveranser till Indien och Pakistan. Jag vill fortfarande få svar på min fråga om Mats Hellström har givit klartecken till krigsmaterielexport till dessa länder. Jag har när det gäller Sydkorea förstått att man från regeringens sida godkänner övrig krigsmaterielexport till detta land. UD:s bedömning var att situationen i Sydkorea under 1993 inte var särskilt svår, medan Amnestys bedömning var en helt annan. Förra sommaren massarresterades ett antal studenter och fackligt aktiva, och enligt Amnesty International förekommer det ännu grövre och mer omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter i bägge länderna. Man anser dessutom att situationen har förvärrats under det senaste året. Jag anser att detta klart strider mot de riktlinjer som gäller i Sverige. Jag har en ytterligare fråga: Har Mats Hellström gett klartecken för övrig krigsmaterielexport till Sydkorea? Ja eller nej, tack!
Fru talman! Jag upprepar att jag inte ger klartecken i förväg, utan jag fattar beslut vid tillståndsgivning. Jag anser att man inte skall ge klartecken i förväg. När det gäller Indien har det givits tillstånd under min tid, men inte i de övriga fall som Yvonne Ruwaida beskriver. Jag tar ställning till sådana frågor när beslutssituationen uppkommer. Det skall inte vara så att industrin i förväg ges en, kanske falsk, känsla av att man nog kan få ett tillstånd. Frågorna skall bedömas när de är aktuella. Jag har därför också varit kritisk till den uppläggning som innebär att man ger s.k. positiva förhandsbesked, alltså något slags klartecken. Det är den aktuella situationen som det gäller. Detta är, precis som Yvonne Ruwaida är inne på, en signal till industrin att inte oförsiktigt marknadsföra sig och tro att den skall få tillstånd. Beslut om tillstånd för vapenexport är en dispens från ett förbud. Det råder ett förbudstillstånd, och man kan söka dispens för tillstånd. Man skall inte ta för givet att man kan få tillstånd. Det är därför också en signal till industrin när jag säger att jag avser att bedöma Indien och Pakistan i en mer restriktiv anda än tidigare. Jag säger också att de problem som Yvonne Ruwaida nu tar upp är reella, och detta bör ses som en positiv signal också ur
Fru talman! Enligt de uppgifter som jag har marknadsför sig nästan hela den svenska vapenindustrin mycket kraftigt i dag. Om det vore så att den hade uppfattat signaler att vapenexporten skall bedömas i en mycket restriktiv anda, undrar jag varför den fortsätter att marknadsföra sig. Det kostar ändå väldigt mycket pengar. Vad jag gärna vill ha svar på när jag frågar om Mats Hellström har givit klartecken är om han har godkänt vapenexport eller krigsmaterielexport till alla eller något av de tre länderna och i så fall till vilket. Vi talar här bl.a. om Indien, och jag skulle gärna vilja ha ett klargörande. När det gäller Pakistan anser jag att det är litet synd att vi i Sverige förmodligen kommer att bidra till ökning av militärutgifterna i detta mycket fattiga land, som har behov av att använda sina resurser på annat sätt. Tyskland och Internationella valutafonden har uppmanat Pakistan att sänka sina militärutgifter. Kommer även Mats Hellström att agera i den andan?
Fru talman! Jag har talat om på vilka punkter som vi har beviljat tillstånd, och jag har här angivit hur vi kommer att behandla de framtida ansökningarna om tillstånd. Det innebär inte något direkt avbrytande när det gäller vare sig Indien eller Pakistan men en restriktivitet, och det är en ökad signal till industrin. Jag har också sagt att jag inte anser att krigsmateriel för strid är förenlig med riktlinjerna när det gäller Sydkorea. I övrigt får dessa frågor förstås prövas när de kommer upp, i det läge som då råder. Man skall inte från industrins sida kunna känna att man har en given möjlighet att få tillstånd enbart därför att man har börjat marknadsföra sig. Frågan varför man marknadsför sig får väl Yvonne Ruwaida ställa till industrin. Jag har mycket tidigt under det relativt lilla antal månader som regeringen har verkat talat om, som jag tycker ganska tydligt, i denna kammare att jag avser att föra en mera restriktiv politik på det här området än vad som har förekommit tidigare. Jag tycker att det borde vara en signal som industrin skall kunna uppfatta.
Fru talman! När det gäller en mer restriktiv politik kan vi alla vår historia och vet litet grand hur Mats Hellström har agerat tidigare. Jag vet inte vilka signaler som detta ger till vapenindustrin. Det är därför som jag så gärna skulle vilja möta ett tydligare språk. Jag tror att allmänheten gärna vill höra ett tydligare språk. Man skulle kunna säga att det i dag förekommer omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter i Sydkorea och att detta är i strid med den svenska riksdagens riktlinjer för export av krigsmateriel. Därför behöver man inte ens bry sig om att marknadsföra sig eller lämna in ansökningar - nu är det stopp. Det vore ett tydligt språk, som både vapenindustrin och allmänheten förstår bättre. Många unga människor ifrågasätter faktiskt vår vapenexport när de väl får höra talas om den. När man ute i skolorna berättar hur det går till blir de väldigt upprörda. Jag hoppas verkligen att Mats Hellström, naturligtvis tillsammans med också andra politiker, skulle kunna försöka använda ett enklare och tydligare språk, helt enkelt ett klarspråk.
Fru talman! Jag använder gärna klarspråk så långt det är möjligt. Enskilda beslut är som bekant inte offentliga, utan regeringen sammanställer varje år uppgifter om vilka länder som berörs, omfattningen av de tillstånd som ges och inriktningen. Detta möjliggör en ordentlig och öppen debatt, i klarspråk. Varje enskilt beslut är däremot inte offentligt. På den punkten kan klarspråket komma först när den sammanfattande sammanställningen görs varje år. Jag menar vidare att Yvonne Ruwaida blandar ihop begreppen när hon beskriver Sydkorea på det sätt som hon gör. Vi får också komma ihåg att det landet nu faktiskt är en parlamentarisk demokrati. Det är viktigt att inte beskriva länder enbart som de såg ut för tio år sedan. Jag talar nu inte bara från vapenexportsynpunkt.Problemet med bristen på mänskliga rättigheter finns förvisso kvar i Sydkorea. Men den beskrivning Yvonne Ruwaida har givit anser jag vara direkt fel. Landet har gått till fullt demokratiska val, och det är positivt. Efter dessa val har demokratin stabiliserats. Detta är också något man skall tänka på när man skall tala klarspråk i samband med en beskrivning av ett land och dess befolkning.

Fru talman! Rose-Marie Frebran har frågat mig vad jag avser att göra för att driva på kommuner och landsting i arbetet med att uppvärdera kvinnligt dominerade yrken. Att få bort lönediskriminering av kvinnor är en av de allra viktigaste jämställdhetsfrågorna framöver. Detta understryks av regeringen i årets budgetproposition, som också redovisar pågående och planerade insatser på området. Det nu aktuella arbetet bygger vidare på kunskaper och erfarenheter som byggts upp under 90-talet. Det omfattar en lagstiftning som successivt skärpts under senare år, ett aktivt tillsyns och informationsarbete från JämO:s sida, forskning och utvecklingsarbete för att öka kunskaperna om lönebildning, arbetsvärdering och löneskillnader ur ett könsperspektiv samt inte minst en förbättrad lönestatistik. Inom kort kommer dessutom Grupptalanutredningen att lämna förslag om förutsättningarna för att införa s.k. grupptalan bl.a. inom jämställdhetsområdet. Utan att föregripa utredningens resultat vill jag ändå påstå att det behövs ett förbättrat processuellt rättsskydd för enskilda kvinnor som vill föra en lönediskrimineringsprocess utan att själva behöva stå i förgrunden. Jag ser därför med spänning fram emot utredningens förslag och kommer att medverka till att det remissbehandlas snarast möjligt. De redovisade insatserna syftar till att driva på arbetet för att utjämna löneskillnader mellan kvinnor och män. Det handlar både om lönediskriminering i det enskilda fallet och om frågan hur kvinnodominerade yrken värderas i förhållande till mansdominerade. Jag är inte främmande för att fler initiativ kan behövas. Jag vill dock understryka att huvudansvaret i dessa frågor vilar på arbetsmarknadens parter. Den kommunala avtalsrörelsen fick år 1993 en kvinnoprofil genom att de centrala avtalen bl.a. innehöll en passus om att de kvinnodominerade yrkesgrupperna särskilt skulle beaktas inom respektive arbetstagarorganisations förhandlingsutrymme i de lokala förhandlingarna. De centrala arbetsgivarorganisationerna kommer att presentera en analys av löneutfallet för år 1994 längre fram i vår och då ge en bild av hur satsningarna slagit igenom i lönestatistiken. I det fortsatta arbetet förutsätter jag att de avtalsslutande parterna kommer att prioritera frågan såväl centralt som lokalt. Jag har därför inlett överläggningar med parterna för att höra deras uppfattning om vad som kan göras - i första hand i den kommande lönerörelsen men också på längre sikt - för att komma till rätta med osakliga löneskillnader. Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet har jag träffat i dag på förmiddagen. I samband med dessa överläggningar tar jag också upp en annan viktig fråga som berör kvinnors löner, nämligen att det ofrivilliga deltidsarbetet ökar. Som vi hörde nyss av arbetsmarknadsministerns svar på Inger Segelströms fråga om kvinnor och deltidsarbete kommer överläggningar om detta även att tas upp av regeringen i annat sammanhang. Jag kan försäkra Rose-Marie Frebran att regeringen mycket noga följer utvecklingen när det gäller såväl kvinnors löner som det ökande ofrivilliga deltidsarbetet.
Fru talman! Jag vill tacka jämställdhetsminister Mona Sahlin för svaret på min fråga. Jag är en av dem som tror att Mona Sahlin har ett djupt engagemang i jämställdhetsfrågorna och är besjälad av en vilja att föra jämställdhetsarbetet framåt under sin tid som jämställdhetsminister under denna mandatperiod. Jag är ändå inte säker på att vi pratar om samma sak, i alla fall inte koncentrerat. Mona Sahlin tar upp en mängd andra saker också, som i och för sig är viktiga. I en bred jämställdhetspolitisk debatt går det att ta upp en mängd saker. Men det jag särskilt vill fokusera på är problemen med lönesättning och värdering av arbete inom kvinnodominerade yrken. Det finns stora grupper av kvinnor och det finns små grupper av män inom dessa yrken. Där skulle jag vilja se litet mera geist.
Fru talman! Jag får tacka för komplimangerna. Jag brukar snarare få kritik för att ha för mycket geist. Men, okej, vi skall försöka. Det är fråga om både osakliga löneskillnader i det enskilda fallet och de större problem som Rose-Marie Frebran tar upp om arbetsvärdering. De frågor jag nämnde i mitt svar handlar också om hur löneskillnaderna prioriteras i avtalsrörelsen och om hur arbetstiderna och fällorna med deltider drabbar kvinnor. Självfallet gäller det även den djupare frågan om varför vissa yrken värderas så mycket lägre än andra - så påfallande ofta när det handlar om män respektive kvinnor. Ett ofta använt exempel är varför barnskötarens arbete värderas lägre än apskötarens arbete. Det finns många sådana exempel. Därför har jag noterat med stor tillfredsställelse hur både JämO och Arbetsmiljöfonden har använt de resurser som den förra regeringen satte till för att försöka ta fram arbetsvärderingsinstrument som kan användas av kommuner och landsting. Här hoppas jag oerhört mycket på de exempel vi ser. Debatten skakas om, och helt nya frågeställningar kommer fram. Det ankommer inte bara på oss politiker utan också inte minst på parterna att visa betydligt mer geist än tidigare.
Fru talman! Det är just detta jag efterlyser. Okej, nu säger jämställdhetsminister att detta ankommer inte bara på politikerna. Men i svaret sade hon att huvudansvaret vilar på arbetsmarknadens parter. Jag ser det som att man delar på ansvaret. Men i fråga om värdering är vårt ansvar som politiker naturligtvis stort för att driva på en utveckling i vårt land. Kvinnor och några få män i dessa kvalificerade yrken, med en ofta ganska lång utbildning, ligger flera tusen kronor i månaden lägre än en gymnasieutbildad ingenjör. Det är fråga om värdering. Visst måste vi gå före. Det är därför jag frågar vad regeringens ansvar är för att driva på.
Fru talman! I fråga om lönebildning - vilket avsågs i svaret - har parterna huvudansvaret, vilket måste så förbli. Däremot i fråga om att driva fram utvecklingen i värderingsfrågorna ligger definitivt ansvaret på oss politiker. Jag har redan noterat tidigare att detta är en fråga där vi kvinnliga politiker över partigränserna har oerhört lika uppfattning. Vi kan driva frågorna inte bara gentemot kommuner och landsting utan gentemot andra hierarkier, där man vågar ta itu med frågan varför vi värderar yrken på så olika sätt. Jag har försökt, och kommer att fortsätta att försöka, använda t.ex. JämO och de resurser som Arbetsmiljöfonden har fått för att tillsammans med enskilda arbetsgivare ta fram arbetsvärderingssystem för den enskilda arbetsplatsen. Denna fråga måste följas noga. De som jobbar med dessa frågor har noterat att försöken ofta avbryts just när man kommer fram till hur lönesättningen påverkas. Det visar också vilken dynamik och även fara det ligger i resonemangen. Jag ser fram emot att tillsammans med Rose Marie Frebran och andra kvinnor i riksdagen driva frågan även i framtiden.
Fru talman! Jag hoppas också att det är ett arbete som verkligen kan drivas framåt med en rejält större framgång än tidigare och att det inte blir något stopp vid en viss punkt. Vi är nog många som känner stor otålighet i dessa saker. Osakliga löneskillnader som lagstiftningen tar hand om kan drivas till domstol. Men vad kan man göra med en hel grupp bibliotekarier? Skall man gå till domstol och ställa dem mot en annan grupp? Nej, det är inte så enkelt. Ändå finns det ett skriande behov av att saker skall hända ganska snabbt innan vi förlorar alltför mycket tid. Det finns en mängd andra politiska frågor där det finns problem därför att kvinnor tjänar mindre än män. Det är nu som vi måste angripa problemet, snarare än att i efterhand försöka rätta till.
Fru talman! Jag instämmer i det som föregående talare exakt nu uttryckte. Men jag vill också tillägga att vi bör observera att den s.k. grupptalanutredningen som mycket snart kommer på förslag handlar om t.ex. det som just nu var uppe till diskussion, nämligen om en grupp kvinnor som inte bara har samma jobb utan som har likvärdigt arbete. Det är i sådana fall lagstiftningen kan användas, för att få diskussion om vad ett likvärdigt arbete är - inte enbart lönediskriminering.

Fru talman! Kia Andreasson har frågat mig hur jag avser att agera när det gäller en ny deponi för miljöfarligt avfall i Göteborg. Frågan om en ny deponi bereds för närvarande inom regeringskansliet och som Kia Andreasson vet kan jag inte föregripa regeringens beslut. De två ärenden som just nu bereds inom Miljödepartementet är dels en ansökan om tillstånd enligt 4 Stora Göpås i Göteborgs kommun, dels frågan om ifall en alternativ utvidgning av Torsvikens nuvarande deponeringsanläggning skall prövas enligt samma lagrum. Flera remissinstanser har riktat kritik mot att lokalisera en deponi vid Stora Göpås och har också framfört att andra alternativ borde beaktas vid regeringens prövning. Reci Industri AB har redovisat ett alternativ till Stora Göpås som innebär en utvidgning av Torsvikens nuvarande deponeringsanläggning. Bolaget har begärt besked om regeringen avser att pröva Torsvikenalternativet enligt 4 kap. naturresurslagen. Regeringen kommer inom kort att ta ställning till detta. Jag vet att det finns kritik både mot Stora Göpås och mot Torsviken och att många har önskat ett tredje alternativ. Jag har också fått brev från skolklasser och enskilda. Jag vet att detta är en mycket viktig fråga för Göteborg och att det gäller att hitta en bra lösning. Jag är inbjuden till Göteborg av miljökommunalrådet Kerstin Svensson och kommer därför snart att åka dit för att skaffa mig bättre information på plats.
Fru talman! Anna Lindh! Ja, detta är en jätteviktig fråga för Göteborg. Den har legat på regeringens bord ganska länge, därför att den tidigare regeringen inte heller gjorde någonting åt den. Den har varit uppe i Göteborgs kommunfullmäktige två gånger. Eftersom denna fråga har diskuterats och debatterats, stötts och blötts så många gånger, tycker jag att just Göteborgs kommunfullmäktiges åsikt borde väga tungt. Frågan om en ny deponi har behandlats sedan år 1988. Hela tiden har resultatet blivit en förlängning av tillståndet för tippen. Denna tipp är alltså från början provisorisk. År 1975 anlades den i en havsvik med stora marina värden; det var en fågellokal. Man har i stort sett endast grävt ned avfallet i lerlagret utan att göra något mer. Det är alltså med fara vi ser detta tillstånd bli permanent, om det skulle bli så. Enligt planerna skulle i så fall nivån på avfallet höjas upp till 6 m. Det skulle ju vara en katastrof för befintlig älvmynning. Tippen med sitt avfall skulle påverka hela norra skärgården. Birgitta Dahl, fru talman, vet vad detta innebär. Hon har nämligen varit på plats och sett eländet. Hon lovade då att detta skulle bort och att hela Hisingen skulle saneras. På Hisingen finns nämligen alla Göteborgs stora industrier. Första gången frågan var uppe i Göteborgs kommunfullmäktige år 1991 sade man att Hisingen skulle uteslutas. Tippen skulle inte ligga på Hisingen utan på något annat ställe.
Fru talman! Kia Andreasson behöver inte utveckla Torsvikens problem. Jag känner väl till dessa. Jag har fått många brev, inte minst från skolklasser i området, vilka berört mig väldigt djupt. Som sagt är frågan för närvarande under beredning - eftersom vi fått frågan måste vi också bereda den. Men problemet är att hitta ett riktigt bra alternativ; det är svårt. Stora Göpås har ju också fått en hel del kritik från remissinstanserna. Jag kommer dock att också titta närmare på Stora Göpås när jag besöker Göteborg och träffar Kerstin Svensson. Vi får se vad som kommer ut av det besöket. Men jag hoppas på en snar lösning. Jag avser nämligen inte att dra detta i långbänk, vilket jag vet att den förra regeringen gjorde. Det är viktigt med en snar lösning för Göteborg. Det gäller dock att också hitta en bra lösning.
Fru talman! Jag vill tillägga Anna Lindh, om hon är insatt i frågan, vet att det är fråga om att vi vill ha en ny teknik. Vi vill inte att avfallet bara läggs där som tidigare utan vidare åtgärd. Det finns förslag på hur man kan gjuta in avfallet. Då är Torsviken direkt olämplig. Med en sådan ny teknik skall nämligen underlaget vara fast. Visst drabbar detta någon, men eftersom Hisingen redan är så belastat och det hela har skötts så dåligt är detta viktigt att värna, och det är viktigt med ett nytt omhändertagande. Jag hoppas att frågan kommer till ett avgörande så att vi slipper ha denna oro hängande över oss. Jag hoppas också att miljöministern tar med sig detta med Hisingen; det är väldigt viktigt för oss där.

Fru talman! Sigrid Bolkéus har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att inte bagatellartade och enstaka småbrott, t.ex. snatterier, skall leda till utvisning. Inledningsvis vill jag kort redogöra för ändringen som gjordes i reglerna i mars 1994 om utvisning på grund av brott. Tidigare krävdes att fängelse om minst ett år ingick i straffskalan för att utvisning skulle kunna bli aktuell. I och med ändringen räcker det med att fängelse ingår i straffskalan. En begränsning är dock att om utlänningen endast döms till böter kan han inte utvisas. Vidare är det ju så att man enligt utlänningslagen alltid skall göra en avvägning mellan brottets grovhet och den anknytning som utlänningen har till Sverige. Man skall då beakta familjeförhållandena, tiden i Sverige m.m. Detta innebär t.ex. för en utlänning som bott en längre tid i Sverige, och har anpassat sig här, att det är rimligt att utvisning först kan komma i fråga vid allvarliga brott. På motsvarande sätt anser jag det vara rimligt att en utlänning, som kort efter ankomsten till Sverige ger sig in i brottslig verksamhet och visar bristande vilja att foga sig i gällande regler, kan utvisas även om brottsligheten är av mindre allvarligt slag. Avslutningsvis vill jag därför påstå att de skyddsregler som finns för den enskilde är tillräckliga, och för närvarande ser jag inga skäl att vidta några förändringar. Jag kommer dock givetvis att noga följa utvecklingen av praxis på detta område.

Fru talman! Jag var litet fundersam över om frågan avsåg av domstolar utdömda utvisningar. Det var den fråga jag utgick från och svarade på, med hänvisning till att Sigrid Bolkéus hade nämnt motioner och resonemang som förts i utskottet. De handlar om det jag nämnde. Vad Sigrid Bolkéus nu tar upp är tidsförordningen, när man beslutade att barnfamiljer som hade kommit före ett visst datum skulle få stanna i Sverige. Det sker då inte med automatik. Det görs en prövning av om man har rätt att stanna. Då är vandel en prövningsgrund. Det har varit debatt om en del sådana fall. Bl.a. var det en 16-årig pojke som hade snattat två gånger, och familjen skulle av det skälet bli utvisad. Detta är inte en fråga som jag kan ta upp i Utlänningsnämnden och säga vad jag tycker om den. Det är Utlänningsnämndens sak att följa de lagar och förordningar vi har. När det gäller tidsförordningen måste jag påpeka en sak. Det är inte vid misstanke om brott som man kan bli utvisad eller avvisad från Sverige. Det står mycket tydligt att det endast kan bli tal om det vid lagakraftvunna domar. Man måste ha fått minst 30 dagsböter och brottet får inte ligga för långt tillbaka i tiden. Detta är viktigt. Det är tidsförordningen som Sigrid Bolkéus nu tar upp. Det är någonting annat än den frågeställning som ingavs skriftligen.

Fru talman! Den första frågeställningen, som mitt skriftliga svar avser, gäller situationen då domstol dömer i en viss fråga för ett visst brott och kopplar domen till en utvisning av vederbörande efter det att han har avtjänat sitt straff. Det är det vi pratar om. Det är vad den utskottsbehandling som Sigrid Bolkéus har refererat till handlar om. Den handlar inte om vandelns betydelse när det gäller tidsförordningen. Enligt regeringsformen och konstitutionen kan jag som minister inte gå in i enskilda fall och tala om för Utlänningsnämnden eller Statens invandrarverk vad de skall göra eller inte göra. De har att följa dessa förordningar i enskilda fall och det är de som sedan får fatta besluten. Sedan kan Utlänningsnämnden på eget initiativ överlämna ärenden till regeringen för avgörande. Någon praxisbildning av den socialdemokratiska regeringen när det gäller dessa frågor om vandelns betydelse har inte skett. Något sådant fall har inte överlämnats sedan jag tillträdde efter valet.

Fru talman! Jag tror i och för sig inte att vi pratar förbi varandra. Det finns en särskild lagstiftning när det gäller vandelns betydelse i samband med tidsförordningen. Den är ganska hårdhänt, visst är den det. Frågan är om den är för hårdhänt. Vi kan inte ta ställning till det förrän vi har fått något fall som vi kan avgöra. Då kan vi säga om vi tycker att det är bra som det är eller om vi skulle vilja ändra praxis när det gäller vandel. Det är många som har frågat mig om jag inte tycker att det är ganska tufft och hårt att utvisa en familj på grund av att en 16-årig son har snattat för sammanlagt 80-90 kr vid två tillfällen. Samma dag står i Dagens Nyheter om en intervju med en skolklass med både svenskar och invandrare, där man har frågat hur många som har snattat. Det visar sig då att över hälften har gjort det. Det är klart att det kan tyckas väldigt hårt. Men vi kan i detta läge inte göra någonting åt det, såvida inte Utlänningsnämnden överlämnar ärenden till oss för avgörande.

Fru talman! Vi sopar det inte under mattan. Vi skall sopa ovanpå mattan.

Herr talman! Mats Odell har frågat mig om vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att kompensera kommunsektorn med anledning av vissa frågor som togs upp i den s.k. ekonomisk-politiska propositionen. Eva Eriksson har frågat mig om kommunerna kommer att kompenseras för den minskning av skatteunderlaget som följer av avdragsgilla egenavgifter. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Låt mig först säga att statsbidragsnivån i enlighet med riksdagens beslut är över tiden tänkt att justeras med hänsyn tagen dels till finansieringsprincipens tillämpning vid verksamhetsförändringar, dels till vilket skattefinansierat utrymme som vid en samhällsekonomisk bedömning kan ställas till kommunernas och landstingens förfogande. Vid den samhällsekonomiska bedömningen skall hänsyn tas till sådana statliga åtgärder som inte direkt tagit sikte på, men som ändå får direkta ekonomiska effekter för kommunsektorn, t.ex. åtgärder som påverkar det kommunala skatteunderlaget. Egenavgifterna är ett exempel på sådana åtgärder. Att bidragen med automatik skulle inflationsjusteras utan hänsyn tagen till den samhällsekonomiska situationen ligger således inte inom ramen för hur det nya statsbidragssystem som riksdagen har beslutat är tänkt att fungera. För år 1995 har regeringen helt riktigt inte omprövat nivån på de statliga utjämningsbidragen. Regeringen avser att återkomma i vårens kompletteringsproposition med ställningstagande om det skattefinansierade utrymmet framöver för kommunsektorn. I detta ställningstagande inbegrips också de kommunalekonomiska effekterna av de avdragsgilla egenavgifterna. Dessutom vill jag tillägga att om den s.k. Nathalieplanen skulle ha fullföljts hade det inneburit ytterligare neddragningar för kommunsektorn med betydande belopp utöver den uteblivna inflationsjusteringen av statsbidragspåsen. Vad gäller slopandet av vårdnadsbidragen föreslog vi en återreglering till kommuner och landsting med samma belopp som fyrpartiregeringen reducerade skattemedlen med vid införandet. Vårt förslag innebar alltså på denna punkt enbart ett hävande och ett hävdande av den förra regeringens bedömning.
Herr talman! Jag vet inte om finansministern kan dra sig till minnes valrörelsen. Det är den tid i den politiska konjunkturcykeln då oppositionen förväntas jaga regeringen och där det sägs ett och annat. Det som sades från den dåvarande socialdemokratiska oppositionen var att den dåvarande fyrpartiregeringen hade riktat ett dråpslag mot kommunsektorn. Det var ingen hejd på det elände som hade drabbat kommunerna. Valrörelsen präglades av en anda av att bara Socialdemokraterna kom till makten så skulle det bli en annan tingens ordning. Dagens huvudnyhet i Dagens Nyheter - jag vet inte om finansministern har sett den - är: "Operationer kan skjutas upp. Sjukhus skall spara 750 miljoner." På fyra sjukhus i Stockholms län skall man under detta år spara 750 miljoner. Tusentals människor som lider av gallsten, ljumskbråck, prostata och andra åkommor riskerar att få ställa sig på långa väntelistor. Chefsläkare på Huddinge sjukhus säger: Då är vi tillbaka på 80-talet med alla dess köer.

Vore det inte på sin plats att finansministern försökte reservera litet utrymme för att något leva upp till de förväntningar som åstadkoms under den förra mandatperioden och under valrörelsen?
Herr talman! Jag får börja med att tacka finansministern för svaret. Det är en och en halv månad sedan jag ställde min fråga. Det hade varit intressantare - det är i och för sig intressant nu också - att diskutera frågan inför den ekonomisk-politiska propositionen. Då hade vi kunnat lägga litet krut under det som sedan blev en finansplan. Det Mats Odell har påpekat är vad min fråga handlar om: Står detta i samklang med vad som sades i valrörelsen? Angreppen var oerhört tydliga. Det påstods från socialdemokratiskt håll, också av finansministern, att vi av klara ideologiska skäl och av ren illvilja drog ner på kommunernas verksamheter. Då förväntade man sig att finansministern därefter skulle presentera en annan politik för kommunerna. Nu är det trots allt så att effekterna av de beslut som vi fattade i december och det som står i finansplanen är att kommunernas skatteunderlag kommer att minskas och att kommunerna förmodligen på sikt kommer att få mindre möjligheter att bedriva sin verksamhet. Man kan naturligtvis hänvisa till Nathalieplan och annat, men det Socialdemokraterna skall stå för är den politik som ni förde ut i valet och som gjorde att kommuner, landsting och väljare trodde att det skulle bli en starkare ekonomi för kommunerna framgent. Jag vill till slut peka på att det är uppenbart i kommun efter kommun att man har ett minskat skatteunderlag. Då är min fråga: Kommer finansministern att presentera ett förslag till kompensation för kommunerna i den tilläggsproposition som han hänvisar till i svaret?
Herr talman! Låt mig direkt svara på den sista frågan, för det ligger implicit i det skriftliga frågesvaret. Om det samhällsekonomiska utrymmet medger det, om Mats Odell och Eva Eriksson har kraften att spara i riksdagen enligt de förslag som regeringen nu har lagt fram, ser jag goda möjligheter att vi klarar den kommunala sektorn utan nedskärningar i kompletteringspropositionen. Men om modet sviker, på samma sätt som det gjort förut, hos båda dessa företrädare och ni inte ens orkar stå för det ni sade i valrörelsen, då blir det knepigt för kommunerna. Men klarar ni det här, har jag gott hopp om att vi också skall kunna skydda kommunerna. Mats Odell och även Eva Eriksson - det hedrar henne - går förbi Nathalieplanen. Jag påstår i mitt frågesvar, Mats Odell, rakt upp att hade den politik som ni stod för i valrörelsen och i regeringsställning fått fullföljas, hade ni fortsatt med ytterligare nedskärningar i storleksordningen 25 miljarder kronor på kommunerna fram till 1998. Det bekräftas av den tabell som Mats Odell bifogade betänkandet vid behandlingen av den ekonomisk-politiska propositionen strax före jul och som, såvitt jag förstår, också Folkpartiet i praktiken stod bakom. Vad valrörelsen handlade om - om vi nu skall åberopa den, vilket kan vara rimligt - var om politiken med fortsatta medvetna neddragningar på kommunera skulle få förnyat förtroende - läs kds - eller om politiken skulle byta inriktning och man in i det längsta skulle skydda kommuner och landsting från neddragningar i statsbidragen. Står ni fast vid neddragningar på 35 miljarder på offentlig konsumtion?
Herr talman! Göran Persson säger att om den politik som vi stod för i valrörelsen hade genomförts skulle det ha blivit nedskärningar med 25 miljarder. Det handlade ju inte om nedskärningar, utan det handlade om en realt oförändrad konsumtion. Om jag läser finansplanen rätt har Göran Persson nu anslutit sig till det synsätt som fanns i Nathalieplanen, även om han i sina sammanställningar inte tillgodoräknar sig effekterna - det skall han naturligtvis hållas räkning för. På sidan 51 i budgetpropositionens första bilaga står det att antalet anställda inom den kommunala sektorn skall minska med 13 000 i år och med 11 000 nästa år. På sidan 27 i finansplanen kan vi utläsa att den kommunala konsumtionen skall minska med 1 % i år och med ytterligare 1 % nästa år. Det är alltså Göran Persson som har anslutit sig till det synsätt som fanns i Nathalieplanen. Huruvida vi skall tillgodoräkna oss dessa pengar i vår sammanställning eller inte kommer att visa sig när vi väcker vår motion.
Herr talman! Min fråga, finansministern, handlade om ifall finansministern är beredd att i tilläggspropositionen kompensera kommunerna för det minskade skatteunderlag som de beslut som vi fattade i december ändå innebar. Kommunerna har nu en oreglerad summa i sina budgetar. Då måste man utgå ifrån det som finansministern sade i valrörelsen. Det är inte mer än tre och en halv månader sedan som vi hade en debatt i Tylösand. Man sade då att smärtgränsen var nådd. Kommunerna måste tillföras mer pengar. Dessa pengar skulle tas ur transfereringssystemen och föras över till kommunerna. kronor och i finansministerns hemkommun, Katrineholm, handlar det om ett oreglerat belopp på ca 12 miljoner kronor. Det är klart att detta kommer att påverka kommunernas service. Det rör sig ändå om löften som har givits under valrörelsen. Trots retoriken har inte väljarna fått besked om detta tidigare. De 500 miljoner kronorna som utlovades till Göteborgs kommun och som nu Göran Johansson har räknat in i kommunens budget, var finns de? Det är också en fråga i detta sammanhang.
Herr talman! Beskedet är klart. I kompletteringspropositionen reglerar vi med kommunerna. Min ambition är att klara kommunerna helskinnade genom detta under förutsättning att Mats Odell och Eva Eriksson har kraften att spara. Men orkar ni inte spara enligt de förslag som vi har lagt fram, då övervältrar ni bördan vidare på kommunerna. Jag noterar också att Mats Odell ser klart och tydligt att vi inte har räknat oss till godo den typ av poster som ni har i ert budgetalternativ. Vi har inte räknat in några neddragningar på kommunerna i vårt saneringsalternativ. Det har ni. Ni vill dra in 25 miljarder kronor, och det är långt mycket mer än vad den förestående reduktionen av antalet anställda i kommunerna innebär. Står ni fast vid dessa 25 miljarder i neddragningar på kommunerna? Om ni inte gör det, hur tänker ni då klara era budgetsaldon?
Herr talman! Göran Persson räknar sig inte till godo de 18 miljarderna. Men de finns ändå där. Det är fråga om ett minskat skatteunderlag. Vi ser med stort intresse fram emot kompletteringspropositionen. En sak är dock alldeles solklar. Vi står självfallet fast vid det som vi sade i vår saneringsplan som vi lade fram den 31 juli förra året. Vi har besparingar som går utöver detta. Göran Persson kan med lugn tillförsikt se fram mot kds motion med anledning av budgetpropositionen. Den kommer att innehålla besparingar och budgetförstärkningar som väl svarar upp mot de förslag som han själv har lagt fram, och detta - det kan jag avslöja nu - utan att räkna in några pengar från realt oförändrad konsumtion.
Herr talman! Men, finansminister Göran Persson, varför fick inte väljarna i valet besked? Göran Persson frågar oss nu om vi står fast vid våra besparingar. Men det är inte det som det handlar om. Jag undrar över retoriken i det hela. Varför gav man inte något besked under valrörelsen? Varför kunde man inte då upplysa om att det skulle finnas en oreglerad summa för kommunerna? Jag ställer återigen frågan: De 500 miljoner som nu finns inräknade i Göteborgs kommuns budget, de finns inte med i finansplanen. Skall också dessa komma i kompletteringspropositionen? Jag tycker ändå att man borde kunna få ett besked om detta. Att ha ett öppet mandat kan innebära att man kan återkomma gång på gång med tilläggspropositioner och pengar till kommunerna. Men det är ju just det som ni har kritiserat oss i den borgerliga regeringen för under de senaste tre åren, att det har varit svårt för kommunerna att planera sin verksamhet därför att de inte har haft den ekonomiska situationen klar för sig. Nu är det precis samma sak.
Herr talman! Jag uttryckte mig mycket tydligt. Eva Eriksson borde ta till sig vad jag säger. Enligt min bedömning kommer vi inte att behöva göra några attacker mot de kommunala statsbidragen, om Eva Eriksson har kraft att medverka till en majoritet här i kammaren som kan fatta beslut om de besparingar i socialförsäkringssystemen som regeringen nu har lagt fram förslag om inför riksdagen. Detta är helt i enlighet med beskeden i valrörelsen. Vi sparar i transfereringarna och värnar så långt vi kan den kommunala och den landstingskommunala verksamheten. Mats Odell gav ett bra besked, att man nu överger de 25 miljarder i neddragningar som fanns med i Nathalieplanen. Man skall tydligen finna nya skarpa besparingar som skall täcka detta. Det skall bli intressant att se hur det skall gå till. Står Folkpartiet fast vid Nathalieplanens neddragningar av kommunal konsumtion? Det tycker jag att Eva Eriksson rimligen borde kunna svara på.
Herr talman! Göran Persson kommer litet lindrigt undan genom att examinera oss. Det är ju ändå han som skall svara på frågor. Skall jag uppfatta Göran Persson så, att han kommer att återställa de 18 miljarder som nu försvinner genom att skattebasen minskar? Eller är beskedet att det inte är några ytterligare besparingar som kommer att drabba kommunerna? Åter till valrörelsen. Det var då knappast fråga om sådana rubriker som att sjukhusen i Stockholm utöver alla tidigare besparingar skall spara ytterligare 750 miljoner kronor. Finns det inte, Göran Persson, anledning att vara litet självkritisk när det gäller det sätt på vilket valrörelsen bedrevs? Vi jagades in i varenda hörn för de 7,5 miljarder brutto som drogs in från kommuner och landsting, av vilka faktiskt en hel del fördes tillbaka genom att kommunerna fick behålla effekterna av att grundavdraget minskades med 4,2 Finns det inte ett uns av självkritik med tanke på valrörelseretoriken och den verklighet som nu uppenbarar sig för invånarna i vårt lands kommuner och landsting?
Herr talman! Jag lovar att finansministern skall få besked i vår ekonomiska motion när det gäller vårt sätt att se på kommunerna och besparingar. Mod för att klara Sveriges ekonomi, det har vi och det har vi haft under hela vår regeringsperiod. De neddragningar och förändringar som har skett i kommunerna har man klarat genom ett enormt arbete och en enorm entusiasm. Man har t.o.m. klarat kvaliteten och servicen. Jag håller mig kvar vid retoriken under valrörelsen och vid piskandet och jagandet när det gällde den borgerliga regeringen. Allt var eländes elände, välfärden försämrades och allt som den borgerliga regeringen genomförde gjordes av illvilja. I finansplanen kan man nu läsa att det kanske inte var så illa som man ville göra gällande i valdebatten. Jag har ändå inte fått min fråga om de 500 miljonerna besvarad av Göran Persson. Dessa 500 miljoner skulle Göteborg få som tillskott under 1995 och som Göran Johansson - finansministerns partikollega - nu har inräknat i kommunens budget. Var finns de pengarna?
Herr talman! Tänk om Eva Eriksson och Mats Odell i valrörelsen hade deklarerat att de släppte Nathalieplanens strupgrepp på kommunerna som innebar neddragningar på ytterligare 25 miljarder kronor, detta som ni nu tycks ha kommit till insikt om. Då hade vi sluppit att jaga er. I den meningen var jakten trots allt så framgångsrik att ni nu intar en ny position, och det är jag glad för. Annars hade kommunerna drabbats ohyggligt hårt. Budskapet i valrörelsen var precis detsamma som det är nu. Vi sparar i transfereringssystemen och värnar in i det längsta om kommuner och landsting. När det gäller Göteborg, Göran Johansson och den diskussionen står jag för mitt löfte - och det har jag sagt hela tiden - men det krävs i så fall att riksdagen orkar ta hem besparingarna. Orkar inte riksdagen spara i transfereringssystemen kan vi inte fortsätta att låna oss fram. Riksdagens vankelmod drabbar i så fall den kommunala sektorn, och då också Göteborg. Men om besparingarna tas hem, då står vi för vad vi har sagt.

Herr talman! Ragnhild Pohanka har frågat mig om Sverige kan bedriva en effektiv gränskontroll vid en minskning av antalet tulltjänstemän. Som jag redovisade den 17 november förra året med anledning av en interpellation har regeringen i propositionen Den svenska tullagstiftningen vid ett illegal införsel av narkotika skall behållas tills vidare i avvaktan på att ett nytt kontrollsystem och nya arbetsmetoder har införts inom EU. Riksdagen har därefter ställt sig bakom förslaget. Jag redovisade också att Sverige inte avser att sänka ambitionsnivån vad gäller bekämpning av smuggling av narkotika m.m. Ett svenskt EU-medlemskap leder emellertid till grundläggande förändringar vad gäller bl.a. klarering av gods och transporter. Regeringen har gett Generaltullstyrelsen i uppdrag att se över behovet av organisatoriska förändringar inom Tullverket som kan behövas vid ett svenskt EU-medlemskap. En slutrapport har nyligen överlämnats till Finansdepartementet. medlemskapet leder till en kraftig minskning av Tullverkets arbetsvolymer. Förändringarna i tullarbetet innebär i huvudsak minskade antal dokument och transportmedel som behöver klareras. Uppskattningsvis 65 % av all klarering av gods och transporter bortfaller vid ett EU-medlemskap. Med hänsyn till att klareringsverksamheten utgör mer än 50 % av Tullverkets operativa verksamhet är minskningen av arbetsbelastningen mycket stor. Förändringen av Tullverkets arbetsvolym innebär naturligtvis att verkets dimensionering måste anpassas till de nya förutsättningarna. Tullverkets anslag minskas med 363 miljoner kronor under budgetperioden 1995/96-1998. Huvuddelen av nivåsänkningen kan hänföras till minskade verksamhetsvolymer med anledning av EU-medlemskapet. En mindre del är ett resultat av regeringens krav på effektiviseringsvinster i samband med omorganisation av myndigheten. Jag vill poängtera att anpassningen av organisationen inte i negativ riktning skall påverka Tullverkets möjligheter att fullgöra sina övriga uppgifter, bl.a.

Herr talman! Ulf Björklund har frågat statsrådet Jörgen Andersson om han är beredd att medverka till att bostadsrättsinnehavare ges rätt att dra av sin andel av den egna bostadsrättsföreningens underskott. Syftet är att bostadsrättsinnehavarna skulle ges villkor likvärdiga med dem som gäller för egnahemsägare. Arbetsfördelningen i regeringskansliet är sådan att jag besvarar frågor om skatter, och frågan har därför överlämnats till mig. Frågan om bostadsrättsinnehavarnas avdragsrätt för föreningsunderskott är inte ny. Redan i det utredningsarbete som föregick 1990 års skattereform fanns ett uttalat önskemål om att villkoren för bostadsrättsinnehavare och egnahemsägare skulle göras enhetliga och likvärdiga. En av flera frågor med den inriktningen var just att låta bostadsrättsinnehavarna få dra av sin andel i ett föreningsunderskott. En annan fråga var att bostadsrättsfastigheter skulle ha ekonomiskt rättvisande taxeringsvärden. Lagstiftningen i denna del ändrades dock inte. Båda frågeställningarna har nyligen aktualiserats igen. I 1994:57, Beskattning av fastigheter, del II, finns ett förslag om avdragsrätt för bostadsrättsinnehavare och ett om mer rättvisande taxeringsvärden på bostadsrättsfastigheter. Förslaget om avdragsrätt är dock inte utformat som en individualiserad avdragsrätt, utan föreningen föreslås få en skatteåterbetalning som beloppsmässigt motsvarar summan av den skattereduktion varje medlem annars skulle ha fått. Utredningsbetänkandet har remissbehandlats, och de nu aktuella förslagen har fått ett blandat mottagande. Enligt min uppfattning bör det i princip råda neutralitet mellan olika upplåtelseformer. När det gäller den aktualiserade avdragsrätten finns det för mig som finansminister ytterligare en faktor att ta hänsyn till. Av betänkandet framgår att statens kostnader för skatteåterbäringen till bostadsrättsinnehavarna skulle uppgå till nästan 2,5 miljarder kronor årligen. Mot bakgrund av det ansträngda statsfinansiella läget är jag för närvarande inte beredd att lägga fram ett förslag om avdragsrätt eller skatteåterbetalning.
Herr talman! Jag vill tacka finansministern för svaret. Vi har från kristdemokraternas sida uppmärksammat bostadsrätternas situation sedan våren 1993, då vi lade fram en rapport och pekade på problemen. Vi försökte i den gamla regeringen att belysa detta och se vilka möjligheter det fanns att göra någonting positivt. Det positiva i finansministerns svar är att han säger att det i princip bör råda neutralitet mellan olika upplåtelseformer. Det är ett positivt besked, så till vida att detta inte riktigt är fallet i dag. För att likställa bostadsrätter med egnahem är det, enligt vår uppfattning, rimligt att bostadsrättsföreningarna medges avdrag just för inkomstslaget kapital för sin del av föreningens underskott. Med en sådan förändring skulle man eliminera behovet av ett större räntebidrag för bostadsrätter, som i dag är större än för egnahem. Det här kommer dessutom att medföra att det blir mer lönsamt med större egna insatser i bostadsrätter. I dag kan man välja att ta större lån, för att få maximala subventioner, då man erhåller räntebidrag i förhållande till de faktiska lånen. Fördelen med en större egen insats är dessutom att man får lägre månadskostnader och att bosparandet stimuleras. En annan fördel är just att man likställer de olika upplåtelseformerna. I valrörelsen talades det mycket om en bostadsrättsakut, som åtminstone skulle bli någon typ av akutväska. Det vore intressant att höra om det finns någonting där. Jag förstår att det kan vara svårt att finansiera 2,5 miljarder kronor på kort sikt - det får bli längre fram i tiden. Vilka verktyg finns det i akutväskan? Jag har sett att det står i budgeten att man skall se över panträtten och skapa möjligheter för en något bättre ränta. Vad finns det mer?
Herr talman! En finansminister som skall låna 243 miljarder kronor har inte särskilt mycket i sin väska.
Herr talman! Faktum är att vi också måste tänka på vad som har beslutats under hösten, om höjd fastighetsskatt och en kommande rullande fastighetstaxering. Allt detta kommer att drabba även bostadsrättsföreningarna, inte minst när föreningarna blir fem år gamla och skall betala denna skatt. De familjer som under åren 1988-1992 skaffade sig de dyrt producerade bostadsrätterna drabbas nu också av barnbidragsnedskärningar och borttagna flerbarnstillägg och vårdnadsbidrag. Måste man inte vidta särskilda åtgärder för den här utsatta gruppen, utöver det som Socialdemokraterna hittills har presenterat? Kan man verkligen lämna människor på det här sättet?
Herr talman! Den frågan borde rimligen ha ställts till den gamla regeringen, som verksamt bidrog till att sätta bostadsrättsföreningarna i klistret. Dessutom vill jag påminna Ulf Björklund om att hans partikamrat Mats Odell alldeles nyss stod i talarstolen och utlovade ytterligare 25 miljarder i besparingar utöver regeringens förslag. Det får vara någon måtta på slarvet. Ulf Björklund kan inte stå här i talarstolen och kräva ytterligare statsutgifter, när en annan företrädare för kds nyss har sagt att han skall spara ännu mer. Vilken är partilinjen egentligen? Kommer kds att satsa mer pengar på bostadsrätter i det kommande budgetförslaget? Var står ni?
Herr talman! Det här är en fråga som övervägs i våra diskussioner om den ekonomiska motion som vi jobbar med i anslutning till regeringens budgetförslag. Faktum är att det är vårt ansvar att inte pressa vissa grupper hur hårt som helst. Det måste göras en någorlunda rättvis fördelning av bördorna. Finansministern brukar också ibland säga att vi måste fördela bördorna rättvist. Utan tvivel är det så. Vissa bostadsrättsföreningar har svårigheter i dag, och man måste försöka hitta lösningar för dem. Är finansministern beredd att hjälpa till? Även om jag inser att det inte är så lätt, måste det finnas något mer i akutväskan.
Herr talman! Ulf Björklund och andra som sätter sig in i bostadsrättsföreningarnas situation vet att det i dag finns en överskuggande fråga, och det är ränteläget. Ränteläget är en avspegling av det dåliga förtroendet för svensk ekonomisk politik i omvärlden. Jag kan försäkra Ulf Björklund, att om vi i fortsättningen skulle driva en ekonomisk politik där olika representanter för regeringspartier avlöser varandra i talarstolen och kräver dels besparingar, dels mera utgifter, skulle vi få fortsätta att leva med mycket höga räntor. Nu kanske vi vänder räntorna nedåt, om vi orkar göra besparingarna. Det är alltså besparingar som gäller, Ulf Björklund, inte löften om nya förmåner. Försök att förstå det!
Herr talman! Jag har förståelse för dessa synpunkter. Samtidigt kan jag konstatera, vilket jag vill understryka igen, att det ändå är ett steg i rätt riktning att försöka förstärka panträtten. Det kan hjälpa bostadsrättsföreningarna att kanske få den lägre ränta som man har i andra egnahem. Vi får då hoppas att det förslag som läggs fram i vår av finansministern när det gäller en förstärkt panträtt kommer att vara ett positivt steg i rätt riktning.
Herr talman! Det tackar jag för. Det har aviserats vad som arbetas med på det området i budgetpropositionen. Sedan är det ju så att de som var sämst ute var de senast producerade årgångarna. Där gjorde vi en justering av subventionssystemet i utbyte mot en höjd fastighetsskatt. Det är en omfördelande åtgärd som inte påverkar statsbudgeten men som löste ett problem som skulle ha kunnat bli ännu värre i många bostadsrättsföreningar. I grunden är problemet den höga räntan. Det problemet skall vi försöka att komma loss ur genom att uppträda ansvarsfullt i den ekonomiska politiska debatten.

Herr talman! Ewa Larsson har frågat statsrådet Mona Sahlin om regeringen kommer att ta hänsyn till jämlikhetsaspekter vid utformningen av förslag om mervärdesskatt på idrotts och utbildningsområdena. Frågan har ställts mot bakgrund av förslag som lämnats i betänkandet SOU 1994:88 Mervärdesskatten och EG. Arbetet i regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. de områden som Ewa Larsson tar upp i sin fråga, dvs. idrotts och utbildningsområdena, bereds för närvarande inom regeringskansliet. Jag är inte beredd att nu ta ställning till hur dessa regler bör utformas. Utgångspunkten bör emellertid vara att likartade verksamheter skall behandlas på ett likartat sätt i mervärdesskattehänseende. Självfallet får inte mervärdesskattereglerna medföra att det uppstår skillnader i förutsättningarna för att bedriva verksamheter för flickor och pojkar eller att jämlikhetssträvandena i övrigt försvåras.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Frågan ställde jag till Mona Sahlin, därför att jag trodde att hon hade större möjligheter att påverka finansministern än vad jag har. Men jag skall i alla fall försöka, eftersom ni inte har tagit ställning till hur ridsporten skall behandlas. Enligt svaret är utgångspunkten att likartade verksamheter skall behandlas lika. Det låter ju rimligt och bra. Men då är ändå frågan hur regeringen kommer att tolka ridlektioner, eftersom de sedan tidigare och enligt EU:s regler ligger under begreppet utbildningstjänster. Det torde väl bero på att denna sport historiskt sett har en helt annan bakgrund - det är en gammal sport för vilken det används gamla benämningar. Är regeringen beredd att jämställa ridlektioner med lektioner inom ishockey eller fotboll och se ridsporten som den klubbverksamhet det handlar om och att då göra en svensk tolkning av momsen? Det är det som är min fråga.
Herr talman! Jag tror att Ewa Larsson egentligen är inne på problemets kärna när hon talar om Sveriges folkrörelsetradition. Det är nog inte en historisk skillnad mellan Sverige och Europa i övrigt, utan skillnaden ligger nog i att vi i Sverige har valt att organisera väldigt mycket av kultur och fritidsutbud såsom frivilligt folkrörelseanknuten verksamhet. Det har inte sin motsvarighet på andra ställen i Europa. När man då skall försöka att harmonisera skattelagstiftningen uppstår sådana här kollisioner. Jag kan se detta också på andra områden. Jag har själv min bakgrund i Folkrörelsesverige och tycker inte att allt detta är särskilt bra och särskilt trevligt. När vi nu bereder dessa frågor har vi som utgångspunkt att in i det längsta se till att vi klarar den typ av folkrörelseanknytning som Sverige faktiskt har byggt sin moderna historia på.
Herr talman! Det tycker jag låter bra. Men fortfarande känns det litet osäkert. Jag har också min bakgrund i Folkrörelsesverige. Men när man arbetar med den här problematiken finns det en risk att man tänker att ridsporten inte är att jämställa med vanlig sportverksamhet. Det finns någon förlegad tanke om att ridsporten skulle tillhöra dem som har litet mer pengar i bakfickan. Nu talar jag alltså inte om hopptävlingar eller dressyrtävlingar, utan jag pratar om klubbverksamheten dit det i dag är långa köer och där vanliga tjejer trivs. De vill uppenbarligen syssla med den typen av idrottsutövning och den typen av föreningsliv som är kopplad till att rykta och sköta hästar. Frågan är hur regeringen kommer att göra. Jag kan se flera varianter, men jag skulle vilja höra litet mer.
Herr talman! Jag kan inte föregripa propositionsarbetet, vilket jag redan har sagt. Därför kan jag inte ge några bestämda besked. Vad jag har markerat är att jag faktiskt ser att vi här har ett bekymmer, därför att det finns en helt annan folkrörelseanknytning vad gäller mycket av kultur och fritidsutbud i Sverige i föreningsliv och verksamhet. Det vill jag värna om. Utifrån den utgångspunkten tänker jag driva propositionsarbetet. Sedan får vi se var vi landar. Längre än så kan jag inte gå i dag.
Herr talman! Då vill jag bara passa på att informera finansministern om att just ridsporten enligt Riksförbundets statistiska årsredovisning är den näst populäraste idrottsgrenen i Sverige. Den ligger tvåa efter fotbollen. Här finns en stor folkrörelse knuten till verksamheten. I Italien betalar man inte moms på ridlektioner. Det vore ju kul om vi fick ett momsbeslut à la Italien i den här frågan. Varför inte? Eller så kan man helt enkelt låta beslutet vila och försöka påverka inriktningen via EU med dess momsklassificeringssystem.

Herr talman! Michael Stjernström har frågat mig om jag är beredd att verka för att ideella föreningar som bedriver hjälpverksamhet även fortsättningsvis befrias från mervärdesskatt. Frågan har ställts mot bakgrund av ett utredningsförslag om en utvidgad skatteplikt till mervärdesskatt för ideella allmännyttiga föreningar i samband med en anpassning till EG:s mervärdesskattebestämmelser. De förslag om anpassning av det svenska mervärdesskattesystemet som lämnats av Utredningen om teknisk EG-anpassning av de indirekta skatterna bereds för närvarande inom regeringskansliet. Regeringens förslag kommer att föreläggas riksdagen. Jag är inte nu beredd att ta någon ställning i den särskilda fråga som Michael Stjernström tar upp.
Herr talman! Jag vill börja med att tacka finansministern för svaret, även om jag tycker att det var litet kortfattat och ganska innehållslöst. Utredningen om mervärdesskatt och EU har i sitt lagförslag angett som villkor för att en ideell förening skall vara befriad från moms på insamlings och försäljningsverksamhet att denna verksamhet endast får bedrivas i skälig omfattning. Såvitt jag har kunnat se finns det inte något stöd för en sådan generell begränsning av de ideella föreningarnas skattebefrielse i Enligt EG:s sjätte momsdirektiv är det endast i de fall då skattebefrielsen medför att en motsvarande kommersiell verksamhet missgynnas i konkurrenshänseende som medlemsländerna har möjlighet att införa begränsningar av skattebefrielsen för allmännyttiga verksamheter. EG:s sjunde momsdirektiv, det senaste, vilket utredningen på grund av tidsbrist inte har beaktat i sitt betänkande har tillkommit just för att eliminera dubbelbeskattning av begagnade varor. I samband med att rådet tog det slutliga direktivet i februari 1994 antog rådet och kommissionen på initiativ av Danmark en deklaration som rimligen måste förstås så, att medlemsländerna får tillämpa de regler man finner lämpliga på detta område, förutsatt att de inte leder till konkurrenssnedvridning. I Danmark och Storbritannien utgår ingen moms på denna typ av allmännyttig verksamhet. Det finns ingenting i EG:s direktiv eller deklarationer som tvingar oss i Sverige att ändra vår lagstiftning vad beträffar ideella organisationers befrielse från mervärdesskatt på omsättning av skänkta, begagnade varor. Delar finansministern uppfattningen att Sverige kan bestämma självt?
Herr talman! Jag har redan tidigare till Ewa Larsson deklarerat hur jag också i praktiken ser på de frågor som Michael Stjernström tar upp. Därför vill jag i kväll inte ytterligare utveckla argumentationen. Michael Stjernström får vänta tills vi kommer fram till propositionstillfället. De synpunkter som Michael Stjernström här har framfört har jag lyssnat på. Jag skall väga in dem i den utsträckning som är möjlig i propositionsarbetet.
Herr talman! Jag vill gärna lyfta fram det faktum att flera hjälporganisationer sedan många år arbetar med försäljning via s.k. second-hand-butiker. Där säljs varor som människor frivilligt skänker för att värdet skall kunna omvandlas till direkt u-hjälp. Verksamheten vid flera olika second-hand-butiker sker med hjälp av ideellt arbetande människor. I många fall används försäljningsintäkterna för att bekosta transporter av förnödenheter och gods. Dessa transporter riskerar att inte kunna genomföras om en moms införs. En moms drabbar direkt de nödlidande i u-länderna. I olika sammanhang poängteras värdet av frivilliga och ideella insatser. För att få ett ökat engagemang i u-landsfrågor är det viktigt att ta vara på människors vilja och praktiska möjligheter att verkligen göra insatser. En annan viktig aspekt är återvinning, dvs. att möbler, kläder och andra prylar som annars skulle ha slängts på en soptipp nu kan användas ytterligare under många år. Vilken inverkan på biståndsviljan och miljön kommer ett eventuellt beslut om moms på biståndsverksamhet att ha enligt finansministern?

Herr talman! Kristina Svensson har ställt tre frågor till mig rörande den svenska ESK-politiken: Vad innebär ett fortsatt starkt svenskt engagemang i ESK? Kommer Sverige i Budapest att driva frågan om att beslutsordningen, dvs. konsensus minus ett, mjukas upp? Kommer Sverige att ta initiativ för att utlösa Moskvamekanismen mot Turkiet? Låt mig inledningsvis erinra om statsministerns information till riksdagen den 13 december om sitt deltagande i ESK:s toppmöte i Budapest. I den efterföljande debatten berörde statsministern kortfattat Jag vill också informera om att regeringen under våren i en särskild skrivelse till riksdagen kommer att ytterligare belysa Sveriges allmänna syn på ESK, eller som det heter från årsskiftet, OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. Låt mig mot denna bakgrund uttrycka mig kortfattat i ett stort ämne. En ny säkerhetsordning i hela Europa kan endast växa fram genom ett förtroendefullt samarbete mellan Europas länder och folk. OSSE är en oumbärlig del av säkerhetsstrukturen i det nya Europa. OSSE har särskilda förutsättningar och en särskild roll att spela vad avser krisförebyggande, konflikthanterande och fredsbevarande insatser. OSSE har visat förmåga till anpassning till nya krav i en ny tid inom de ramar som samförståndet staterna emellan medger. Organisationens särskilda kvalitéer ligger i det normsystem och de långtgående politiska åtaganden som accepterats, enligt konsensusprincipen, av samtliga deltagarstater, inklusive Ryssland och USA. OSSE:s breda definition av begreppet säkerhet innefattar allt ifrån mänskliga fri och rättigheter och demokratibyggande till militär säkerhet. OSSE har på basis av dessa principer utvecklat en speciell kompetens att förebygga och hantera konflikter även inom stater. Jag vill i detta sammanhang särskilt nämna de pågående ansträngningarna att söka nå en lösning på Nagorno-Karabach-konflikten, inkluderande förberedelser för en OSSE-närvaro i området. Sverige har bl.a. genom sin roll i den s.k. Minskprocessen på ett konkret sätt engagerats i detta arbete. Dessa är de grundläggande utgångspunkterna för det svenska agerandet i OSSE. Sverige kommer att aktivt medverka till att OSSE:s operativa karaktär och dess inriktning på konfliktförebyggande och krishanterande insatser utvecklas. och FN är av stor betydelse. Regeringen utnyttjade senast tillfället att vid FN:s generalsekreterares besök i Stockholm ta upp denna fråga i anslutning till planeringen inför en fredsbevarande operation i Nagorno-Karabach. Händelseutvecklingen i Tjetjenien har ytterligare understrukit vikten av de möjligheter som OSSE erbjuder till en alleuropeisk dialog i detta syfte med deltagande av den ryska federationen. Åtaganden som deltagarstaterna har gjort inom OSSE är tillämpliga i Tjetjenienfallet. OSSE:s ordförandeskap och trojka har vid flera tillfällen direkt till den ryska regeringen framfört kritik mot dess agerande i Tjetjenien. Man har också klargjort de möjligheter till konfliktlösning som OSSE erbjuder. Ordförandeskapet förbereder nu utsändandet av en speciell mission till Tjetjenien. Sverige är berett att bidra med personal till en sådan mission. Kristina Svensson berör i sin interpellation också frågan om beslutsordningen inom OSSE, dvs. konsensusprincipen. Konsensusprincipen är ett av fundamenten för ESK:s verksamhet. Det faktum att ESK:s åtaganden och normsystem etablerats genom konsensus ger naturligtvis dessa en särskild tyngd. Konsensusprincipen har tjänat som ett värn för de små staternas möjligheter att agera på lika villkor och skärpt deltagarstaternas ambitioner att nå fungerande kompromisser. Det är dock uppenbart att konsensusprincipen också har vissa negativa sidor. Statsministern betonade i sitt anförande vid toppmötet i Budapest att det var angeläget att bättre balansera konsensusprincipens nackdelar med dess fördelar. Det finns dock ett starkt motstånd både inom och utanför EU mot långtgående förändringar av formerna för beslutsfattande. Eventuella förändringar kräver därför noggranna överväganden. Jag skulle kunna tänka mig att nuvarande undantag, den s.k. konsensus-minus-en-principen för speciella krissituationer, kompletteras med undantag för t.ex. beslut som enbart rör genomförandet av redan fattade beslut. Det är också angeläget att öka ordförandeskapets och andra OSSE-institutioners handlingsfrihet. Kristina Svensson har även frågat mig om Sverige avser att ta något initiativ för att utlösa den s.k. Moskvamekanismen i Turkietfallet. Moskvamekanismen syftar bl.a. till att, genom besök av expertmissioner från OSSE, bevaka att demokratiska och mänskliga rättigheter respekteras. Sverige har vid upprepade tillfällen uttryckt stark oro beträffande respekten för de mänskliga rättigheterna i Turkiet. Vi har ägnat denna fråga intensiv uppmärksamhet, såväl vid bilaterala kontakter som inom ramen för multilaterala forum. Sverige har agerat på flera sätt inom OSSE där vi tillsammans med de nordiska länderna föreslagit att Turkiet inbjuder en OSSE-mission för att belysa situationen. Turkiet har hittills inte hörsammat denna propå. Vid ESK:s översynskonferens i Budapest beklagade EU i slutet av november att Turkiet inte reagerat positivt på detta nordiska förslag och uppmanade Turkiet att ta sin position under förnyat övervägande. Det är vår förhoppning att så skall ske och att en OSSE-mission kommer till stånd. Under hösten har Sverige som aktiv observatör i EU tillhört de länder som aktivt verkat för att frågor rörande mänskliga rättigheter diskuteras i samband med förhandlingarna om en tullunion mellan EU och Turkiet. Jag har dessutom själv talat med Turkiets utrikesminister om denna fråga i samband med Europarådets ministermöte i november. Regeringen kommer också i fortsättningen att föra en dialog med turkiska företrädare i dessa frågor samt fortsätta ansträngningarna i relevanta forum.
Herr talman! Jag vill tacka utrikesministern för svaret på min interpellation angående den svenska OSSE-politiken. Det är fortfarande litet ovant att använda den nya förkortningen, men det är alltså Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, dvs. det gamla ESK, som det handlar om. Toppmötet i Budapest i december förra året tror jag i historiens ljus kommer att framstå som ett betydelsefullt steg i organisationens utveckling. Det gäller naturligtvis inte bara namnbytet utan i allra högsta grad det dokument som då antogs av stats och regeringschefer. Det innebär ytterligare ett fall framåt i arbetet för att skapa en alleuropeisk säkerhetsordning. Det var naturligtvis ett misslyckande i Budapest att man inte kunde enas kring ett uttalande om kriget i Bosnien och konflikten i f.d. Jugoslavien. Men det slutdokument som man enades kring innehåller bra skrivningar kring konfliktförebyggande åtgärder. Så inträffar det tragiska: Endast några veckor efter det att slutdokumentet undertecknats bryter Ryssland mot överenskommelsen, och i 36 § och 38 § i "Code of Conduct" talas det om att inget medlemsland i interna konflikter får använda mer än s.k. anpassat våld och att man naturligtvis måste handla i enlighet med sin konstitution. Konflikten i Tjetjenien, som ju övergått till ett regelrätt inbördeskrig, är djupt tragisk med ohyggliga mänskliga lidanden. Den är också ett misslyckande för den sköra demokratin i Ryssland. OSSE måste nu handla och gör så. I Wien förra veckan samlades såväl den permanenta kommittén som parlamentarikerförsamlingen och man antog mycket kraftiga uttalanden mot det ryska agerandet. Men det räcker inte med att anta resolutioner. OSSE kommer att skicka en speciell mission till Tjetjenien och erbjuder också sina instrument för konfliktlösning. Men OSSE är ju inte till för att skapa fred utan för att bevara fred. OSSE skall arbeta med prevention och konfliktförebyggande åtgärder. OSSE gör och har gjort mycket för att förhindra att konflikter blossar upp. Jag kan bara nämna det arbete som utförs av högkommissarien för nationella minoriteter. Utan hans insatser i Estland och Lettland skulle förmodligen motsättningarna i dag varit stora mellan den ryska befolkningen och ester och letter. Låt mig återgå till svaret på interpellationen. Som ordförande i den svenska OSSE delegationen, parlamentarikerdelegationen, är jag glad över att kunna konstatera att utrikesministern avser att under våren i en skrivelse till riksdagen ytterligare belysa Sveriges syn på OSSE. Vi har i parlamentarikerdelegationen vid flera tillfällen framfört detta önskemål Jag hoppas att skrivelsen kommer ganska snart. Utrikesministern säger i sitt svar: "Sverige kommer att aktivt medverka till att OSSE:s operativa karaktär och dess inriktning på konfliktförebyggande och krishanterande insatser utvecklas." Detta är också något som framförs i budgetpropositionen. Jag hoppas att det också innebär att man tänker sig att förstärka vår OSSE-delegation i Wien. Jag vet att frågan om konsensusprincipen är svår. Jag tycker att det är bra att vi från svensk sida agerar och framhåller för och nackdelarna med konsensus minus ett. Jag skulle ändå vilja få konkretiserat vad svaret egentligen innebär. Utrikesministern säger att hon kan tänka sig att det "kompletteras med undantag för t.ex. beslut som enbart rör genomförandet av redan fattade beslut". Det vore bra med en konkretisering av det. Vad gäller Turkiet tycker inte jag att jag får något svar. Jag frågar ju om ifall Sverige är berett att ta initiativ till att utlösa Moskvamekanismen. Vi känner till alla initiativ som gjorts, men nästa steg är Moskvamekanismen. Kommer Sverige att ta ett sådant initiativ? Jag skulle som sagt gärna vilja få en precisering på den punkten.

Herr talman! Den beskrivning som Kristina Svensson gör av hur man kan använda en sådan här organisation för säkerhet och samarbete instämmer jag helt i. Och successivt måste vi som nation använda den ännu mer; vi måste också lära andra nationer att använda den. Det ligger stora möjligheter i och det finns stora förhoppningar till denna organisation. Men i och med förväntningarna finns det naturligtvis hela tiden risker för besvikelser på grund av misslyckanden. Man måste förstå att de nationer som faktiskt finns med - de är över 50 stycken - måste samarbeta för att det hela skall fungera. Det är i samarbetet som framgången ligger. Jag uppskattar att Kristina Svensson nämner det vardagliga krisförebyggande arbetet, som ligger i exempelvis minoritetskommissariens verksamhet. Om det arbetet blir det ju egentligen aldrig några rubriker, utan det är när man misslyckas med att hantera kriser, som uppstått än här än där, som rubrikerna kommer. Men många kriser förebyggs också på ett positivt sätt. Jag tror att vi behöver göra ännu mycket mer i sådana sammanhang. Det handlar nämligen inte alltid om att vara snabb ut med brandkåren när det redan brinner, utan det viktigaste arbetet är att förebygga eldsvådan. Det är nog så att vi ganska lång tid i förväg kan se om konflikter är under upptågande, framför allt när det gäller minoritetsfrågorna. Det kunde vi ju se i f.d. Jugoslavien - egentligen i hela Kaukasus också. Tjetjenien är ett mycket tragiskt exempel på det. Det faktum att OSSE kan agera genom missioner och genom dialoger - det permanenta rådet sitter just nu och diskuterar och Ryssland är med där - är väldigt väsentligt. Och att vi kan kanalisera vår kritik denna väg gör att den blir så mycket starkare. Den mission som Kristina Svensson talade om är så pass förberedd när det gäller att resa till Tjetjenien att avresan förhoppningvis blir i början av nästa vecka. Vad gäller de frågor som Kristina Svensson tar upp om konsensusprincipen är det ju så att diskussionen bör få pågå. Det går inte att vara väldigt exakt och säga: Just så här vill vi göra; man måste föra ett samtal. Vi är beredda att föra samtal och se till förändringar, för det behövs förändringar i den här principen. Det var bra när man byggde upp organisationen, men man måste nu se till att organisationen kan ledas tydligare genom att man kan fatta beslut även om ibland någon är emot beslutet. När det gäller Turkiet kan jag inte lämna ett direkt svar på huruvida den s.k. Moskvamekanismen skall utlösas på det formella sättet, som Kristina Svensson nu säger. Det kravet har vi inte ställt. Vad vi har gjort i stället är att försöka nyttja de andra metoder som vi också ser. Fram till förra veckan tyckte vi oss också se vissa positiva tecken i Turkiet. Det kom rapporter både om hur man utvecklade konstitutionen och om beslut som domstolar fattade vad gäller fall som vi har kritiserat. Men i dag är det återigen ett annat läge. Vi har nu fått andra rapporter om tuffare tag. Dess värre måste alltså Turkiet fortfarande stå på listan över stater som vi måste ordentligt observera både inom OSSE, inom Europarådet och inom EU. Vi använder alla dessa organ för att komma till tals med Turkiet om bristen på respekt för mänskliga rättigheter.
Herr talman! Får jag då ta Turkietfrågan först. Vi är alla medvetna om vilka brott som pågår, framför allt mot kurderna i den sydöstra delen av landet. Vi har dessutom parlamentarikerrättegångarna i färskt minne. OSSE och Sverige har tagit flera initiativ för att uppmärksamma det här och få Turkiet att ändra sig, men det har inte lett någonstans. När Lena Hjelm-Wallén gjorde en redovisning för några veckor sedan trodde vi att det möjligen kunde bli resultat, men nu är vi tillbaka i det gamla. Den mission OSSE hade avsett att skicka till Turkiet var, vad jag förstår, inte välkommen. Inga av åtgärderna har lett någonstans. Av de instrument man har inom OSSE är nästa den s.k. Moskvamekanismen. Vad är det då som gör att vi inte kan ta ett sådant initiativ? Många väntar på det, och det är vad man måste göra nu när det gäller Turkiet. Parlamentarikerdelegationen skulle också i väg till Turkiet i höstas, men blev nekad inträde. Delegationen, i vilket jag skulle ha deltagit, skulle ha letts av den amerikanske senatorn Cecini. Nu är vi välkomna, längre fram under våren, men hela tiden sker nya förhalningar. Vi har ju dessa mekanismer för att de skall användas. Om vi inte använder dem är de ju fullständigt effektlösa. Man vet att ingen bryr sig om dem. Jag vill alltså ha ett svar på frågan varför det är så omöjligt att ta detta initiativ. Jag förstår uppriktigt sagt inte vad det står på sidan 3 längst ned i svaret när det gäller konsensus. Det var därför jag ville ha en konkretisering av vad som menas med uppluckringen av konsensus. Parlamentarikerförsamlingen har på sitt möte Wien i somras klart deklarerat att vi menar att man måste luckra upp konsensus minus ett-principen. Det betyder inte att man skall gå över till rena majoritetsbeslut. Det kan finnas andra vägar.

Herr talman! När det gäller konsensusfrågan är det viktiga, tycker jag, att vi för ett samtal om hur man kan rucka på principerna. Det är bra att parlamentarikerförsamlingen är med och ger sitt bidrag till hur man skall göra. Den öppning som finns i svaret avser inte de tunga frågorna, som har med normer och sådana saker att göra, utan mera uppföljning av de tunga besluten, och - långt åt andra hållet - administrativa frågor och sådant. Jag säger det som ett exempel. Man måste börja någonstans för att få en dialog, och då bär man börja med ganska enkla frågor. När det gäller Turkiet är det alldeles rätt som Kristina Svensson säger att den OSSE-mission vi från nordiskt håll hade önskat, ja, krävt att den skulle få besöka Turkiet, den har inte släppts in. Den har inte varit välkommen. Det är bra om man nu välkomnar parlametarikerdelegationen, men det räcker inte. Vi menar att det måste till en mera formell mission. Kan vi här göra något mera och använda den speciella Moskvamekanismen som Kristina Svensson nämner? Jag håller det inte för uteslutet. Men man kan inte bara säga: Nu gör vi så. I denna fråga måste man ha konsultationer med andra länder. Då måste man se vad det kan ge i förhållande till Turkiet. Det handlar här om en process där vi arbetar med olika instrument och med olika organistioner. OSSE är en mycket viktig organisation i sammanhanget. Jag hoppas också få ett direkt och konkret tillfälle att ta upp frågor om mänskliga rättigheter i Turkiet vid ett möte som planeras med den turkiske utrikesministern. Han är rätt ny i sin roll. Han vill ha sådana diskussioner till stånd när EU nu diskuterar tullunion med Turkiet. Det är bra att utnyttja den typen av möjliga avtal för att också ordentligt gå igenom frågor om mänskliga rättigheter.
Herr talman! Jag förstår naturligtvis svårigheterna när det gäller konsensus och jag känner till den inställning som finns inom olika OSSE-delegationer i den här frågan. Det är bra att Sverige tar initiativ för att försöka luckra upp det hela. Turkietfrågan: Utrikesministern håller det inte för uteslutet att vi kan ta initiativ, självklart tillsammans med andra länder. Jag förstår att det måste innebära tillsammans med exempelvis övriga nordiska länder, Holland och kanske några andra också, för att eventuellt kunna utlösa Moskvamekanismen. Jag menar att detta är nödvändigt. Naturligtvis är det en process, men det är ju flera andra länder som kan tänka sig att ställa upp på det här. Det krävs att man har med sig ett visst antal länder. Jag tycker man skall utnyttja den situation Turkiet befinner sig i, beträffande t.ex. förhandlingsläget med EU, och ställa krav. Jag tolkar uppgifterna i det svar utrikesministern lämnade som ett fall framåt i den svenska positionen. Är det riktigt?

Herr talman! Jag är naturligtvis alltid tacksam om riksdagsledamöterna tolkar svar som ett fall framåt, men det beror på vad Kristina Svensson hade för åsikt från början. Jag har bara ärligt redovisat var vi står i de här frågorna. Jag tror det är bra att vi får en sådan här diskussion i Sveriges riksdag. Det visar både vad man faktiskt kan göra med OSSE, men också att det är ganska svårt och att vi måste vara många tillsammans för att göra det. Jag tror att Kristina Svenssons insatser i parlamentarikerförsamlingen och vad vi från utrikesförvaltningen gör i ministerrådssammanhangen tillsammans kan bli ett ganska gott handlande också när det gäller

Herr talman! Ärendena inom regeringskansliet är så fördelade att jag skall svara på den interpellation som Bo Lundgren ställt till statsministern. Regeringen lade den 10 januari 1995 fram budgetpropositionen, inklusive finansplan. Regeringen presenterade där ett omfattande program för att sanera statsfinanserna. Samtidigt presenterade regeringen ett stort och ambitiöst åtgärdsprogram för att öka sysselsättningen och minska arbetslösheten. Genom de förslag som regeringen nu lagt fram sker under de närmaste åren en radikal förbättring av Sveriges finansiella balans. Statens utgifter minskas, och inkomsterna stärks. Till detta kommer de positiva effekterna av en ökad sysselsättning. Regeringen framhåller i finansplanen att balansen mellan sanering av statsfinanserna och bekämpning av arbetslösheten är svår och känslig. Om de budgetförstärkande åtgärderna är för begränsade ökar risken för fortsatt höga räntor, minskat förtroende för den svenska kronan och bestående hög arbetslöshet. Budgetförstärkande åtgärder medför emellertid att den inhemska efterfrågan försvagas, oavsett om de utformas som skattehöjningar eller som utgiftsminskningar. Om åtgärderna är för omfattande kan uppgången komma av sig och arbetslösheten av det skälet bli kvar på för hög nivå. De förslag som regeringen nu lagt fram bygger på en sådan avvägning. Vägen ur den ekonomiska krisen ställer stora krav på sammanhållning och solidaritet. Att ta Sverige ur krisen är en uppgift som inte kan klaras utan uppoffringar och brett folkligt stöd. Därför måste alla vara med och bära de bördor som krispolitiken innebär. Det finns i dag en stark vilja i hela det svenska samhället att bidra till att lösa krisen. Regeringen avser att ta till vara denna vilja till insatser i kampen mot arbetslöshet och statsskuld. De budgetförstärkande åtgärderna har därför fördelats mellan inkomstförstärkningar och utgiftsminskningar samt även i övrigt utformats så att bördorna fördelas så rättvist som möjligt, och så att de som har de bästa förutsättningarna också får bära den största bördan. De skattehöjningar som riksdagen beslutat om eller som regeringen föreslagit är således en nödvändig och ofrånkomlig del av en framgångsrik stabiliseringspolitik. Bo Lundgren tar i interpellationen upp utvecklingen när det gäller sysselsättningen inom den privata sektorn. Sedan 1950-talets början har ett betydande antal arbetstillfällen inom jordbruket försvunnit genom mekaniseringen. Vidare har förekomsten av tjänstefolk i hushållet i stort sett försvunnit. Denna modernisering av det svenska samhället måste beaktas vid jämförelser av sysselsättningsstrukturen över tiden. Däremot har det under hela efterkrigstiden funnits en underliggande tillväxt i den sammanlagda sysselsättningen inom övriga privata sektorer som väl kompenserat för förändringarna i jordbrukssysselsatta och tjänstefolk. Den privata sysselsättningen minskade emellertid kraftigt under åren 1976-1982 och 1991 1994. Förlusten av arbetstillfällen i den privata sektorn under dessa två perioder har försvagat förutsättningarna för tillväxt och en hög sysselsättning. Den svenska ekonomin har först nu kommit i en återhämtning efter tre år av nedgång. Dessa tre år präglades av den svagaste produktionsutveckling som Sverige har upplevt sedan 1930-talet. Produktionen har minskat tre år i rad. Statsskulden har fördubblats, arbetslösheten tredubblats och den offentliga sektorns underskott tiodubblats. Nedgångens djup är resultatet av flera samverkande faktorer, däribland att världsekonomin utvecklades svagt under början på 90-talet, och att överhettningen i den svenska ekonomin mot slutet av 80-talet försämrade det svenska näringslivets internationella konkurrensförmåga. Att Sverige som ett av ett fåtal länder drabbades av en flerårig kraftig produktionsnedgång berodde emellertid också på den förda ekonomiska politiken. Kombinationen av skattesänkningar på kapitalinkomster och skattehöjningar på arbete och konsumtion gav en kraftig åtstramningseffekt mitt under en nedåtgående konjunktur, samtidigt som statsfinanserna fortsatte att försvagas. Den motsägelsefulla finanspolitiken ökade konsumenternas osäkerhet och omvärldens tvivel, och bidrog därmed på ett avgörande sätt till den ekonomiska krisen och till att antalet arbetade timmar i det privata näringslivet sjönk med ca 12 % under den treårsperiod som den föregående regeringen ansvarade för. Under de närmaste åren kommer tillväxtens starkaste drivkrafter att vara en fortsatt stark exporttillväxt och tilltagande investeringsaktivitet. Inom den hemmamarknadsorienterade delen av näringslivet kommer emellertid utvecklingen att hämmas av en svag efterfrågeutveckling på grund av behovet av åtgärder för att sanera och stabilisera de offentliga finanserna. En sanering av statsfinanserna är en nödvändig förutsättning för ett gott företagarklimat och för en stark och uthållig ekonomisk tillväxt. Regeringens politik innebär en noggrann avvägning mellan de på kort sikt motsatsfulla behoven av att sanera och stabilisera de offentliga finanserna och av att vårda och stärka den inhemska efterfrågan. Arbetsmarknadspolitiken läggs samtidigt om för att bl.a. stärka återhämtningen genom att förbättra utbudet av kvalificerad arbetskraft. I budgetpropositionen föreslås en serie åtgärder för att bättre tillgodose företagens behov av riskkapital, för att underlätta småföretagens expansion, för att stödja kvinnliga företagare och för att underlätta kunskapsöverföring till små och medelstora företag. Under den föregående mandatperioden skärptes beskattningen i företagssektorn. Regeringen kommer att senare lägga fram förslag till förändringar som åter sänker skattebelastningen på i första hand de små och medelstora företagen. Utformningen av dessa åtgärder diskuteras för närvarande med företrädare för näringslivet. Bo Lundgren har vidare frågat vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att sänka beskattningen av arbete. Låt mig först påminna om det statsfinansiella läge som Sverige befinner sig i. Underskottet 1994/95 beräknas komma att uppgå till 192 miljarder kronor. Statsskulden beräknas vid utgången av 1994 uppgå till 1 296 miljarder kronor, motsvarande 86 % av bruttonationalprodukten. Den stora skulden har föranlett ett av de två stora amerikanska ratinginstituten att sänka Sveriges s.k. rating från Aa2 till Aa3. Beslutet kommer att leda till en ökad internationell uppmärksamhet på Sveriges sätt och förmåga att hantera sina offentliga finanser. Så länge den strukturella obalansen mellan statens inkomster och utgifter kvarstår finns inget utrymme för några större eller mer generella skattesänkningar. Tvärtom bygger det saneringsprogram som regeringen redovisat för riksdagen på en väl avvägd balans mellan inkomstförstärkningar och utgiftsminskningar. Under den föregående mandatperioden inriktades skattepolitiken på en sänkt beskattning av kapitalinkomster samtidigt som beskattningen av arbetsinkomster skärptes. Skattepolitiken fick därmed en utformning som motverkade såväl de stabiliseringspolitiska som de fördelningspolitiska målen. Regeringen anser mot denna bakgrund att om och när det finns utrymme att genomföra lättnader i beskattningen så bör skattesänkningar för arbetsinkomster ha försteg framför sänkta kapitalskatter. Bo Lundgren har slutligen frågat vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att uppnå en neutral beskattning av olika kapitalinkomster så att avkastningen av riskkapital inte i något fall blir högre än motsvarande beskattning av lånat kapital. Riksdagen har godkänt regeringens förslag i proposition 1994/95:25 om en enhetlig beskattning av hushållens kapitalinkomster. Räntor, realisationsvinster och utdelningar kommer därmed att beskattas hos mottagaren med samma skattesats. De nya reglerna motsvarar i allt väsentligt den enhetliga kapitalbeskattning som infördes i bred enighet i och med 1989 års skattereform. Därmed elimineras såväl de snedvridande effekterna av olika skattesatser för olika typer av kapitalinkomster som de möjligheter till skatteplanering som förekomsten av olika skattesatser fört med sig.

Herr talman! Bo Lundgren förlorade för fyra månader sedan ett val och lämnade efter sig en period då han fick försöka tillämpa alla de vackra tankar som han nu presenterar här i talarstolen. Det är inte uppmuntrande och upplyftande att komma in i Finansdepartementet och öppna böckerna efter Lundgren. Det är en utomordentligt trist läsning. Bo Lundgren frågar hur det kommer sig att svenskar tvekar om att starta företag. Svaret är ganska enkelt. Det finns också belagt i den nationalekonomiska forskningen. Det handlar om att de naturligtvis ser att de lever i ett land som har en sådan grundläggande obalans i sina statsfinanser att de inte vet någonting om de långsiktiga förutsättningarna. De ser att de lever i ett land som har haft en regering som totalt har kört sönder statsfinanserna och drivit en konjunkturpolitik på tvärs med konjunkturen. Det har skapat ett rykte i omvärlden om att vi inte kan hantera vår ekonomi. Det ger oss ohyggligt höga räntor. Bo Lundgren var skatteminister i den regering som lyckades med bedriften att bli världsmästare i räntesänkning. Ni sänkte räntan från 500 % till 13 %. Bo Lundgren satt vidare kvar i en regering som, om den inte lyckades bli världsmästare, i alla fall blev OECD-mästare när det gällde realräntan. Ni höjde den reala räntan till nivåer som gör att alla sunt tänkande och företagsekonomiskt inriktade småföretagare tar sig en extra funderare innan de gör en investering. Mot denna bakgrund talas det om strukturella reformer. Det finns en stor strukturell reform som jag - tillsammans med regeringskollektivet - har bestämt mig för att genomföra. Den strukturella reformen representeras av balans i statens finanser. Det är någonting som uppenbarligen är på tvärs med Bo Lundgrens filosofi. Om det inte är på tvärs med Bo Lundgrens filosofi är det dystert. I så fall visar de tre gångna åren på ett monumentalt tillkortakommande. Jag tänker nu, tillsammans med regeringen, fatta alla de många gånger impopulära beslut som är nödvändiga för att man skall komma till rätta med de stora underskott som har skapats. Om vi inte gör det i denna uppåtgående konjunktur kanske vi inte får en andra chans. Om vi inte gör det nu kan vi heller inte se till att vi blir herrar i eget hus. Det är vad det handlar om. Lundgren, som vet allt om hur detta borde göras, borde rimligen på något sätt ha försökt visa det i praktiken under sin tid i regeringsställning. Mitt svar på den grundläggande frågan om vad vi nu måste fokusera oss på och göra en kraftsamling kring gäller saneringen av statsfinanserna. Det påverkar räntan. Räntan styr statens finanser. Statsskulden fördubblades under Lundgrens tid i kanslihuset. Med den ohyggliga statsskuld som vi har innebär varje procents ränteförändring 14-15 miljarder kronor mer i statsutgifter varje år. Räntan påverkar varje småföretagare som skall investera. Räntan påverkar varje enskilt hushåll som har lån, exempelvis på en bostadsrätt eller en villa. Där ligger problemet. Bo Lundgren! Om man inte har kraften att hantera en sådan sak och inte har modet att vidta de åtgärder som är nödvändiga skall man naturligtvis lämna kanslihuset, precis som den gamla regeringen gjorde, åt krafter som har viljan och förmågan att hantera problemet. Nu försöker vi. Vi har gott hopp om att vi skall lyckas. Om vi klarar av saneringen av statsfinanserna vidtar vi också den mest grundläggande strukturella förändringen av den svenska ekonomin, vilket i sin tur lägger grunden för en ny tillväxt. Det är vad det handlar om. Bo Lundgren! Börja gärna nästa replik med att berätta om vilka tillväxttal Bo Lundgren och hans regering lyckades prestera under tiden i kanslihuset. Då belyser han det åtminstone i riksdagens protokoll. När man hör Lundgrens självsäkerhet och enkla lösningar kan man tro att det var plus 5, 4 eller 3 %. Var det inte minus 2 %? Var det inte för första gången sedan andra världskriget, sedan 30-talet, i Sverige en situation där produktionsresurserna krympte? Hur kunde det komma sig, med all den briljans ni besatt i Sveriges "mest kompetenta" regering, som dessutom visste vad ni skulle göra? Berätta det, Bo Lundgren, så skall jag i min tur klara ut statsfinanserna!

Herr talman! Bo Lundgren lyssnade dåligt. Jag ägnade säkert fem minuter åt att beskriva det statsfinansiella moraset. Jag gjorde en mycket tydlig koppling mellan ordningen i statsfinanserna och svårigheterna att skapa framtidstro i såväl näringsliv som privata hushåll och offentlig sektor. Min och regeringens uppgift är att återge den framtidstron genom att återskapa ordning i statens finanser. Det är den stora strukturella frågan. Detta begrep uppenbarligen aldrig den tidigare regeringen. Det handlar om tre saker när vi pratar om statsfinanserna, precis som Bo Lundgren sade. Det första är tillväxt. När vi summerar fyraårsperioden för den här regeringen och jämför med de negativa tillväxtsiffrorna under den borgerliga regeringens tid får vi se vem som lyckades bäst. Det andra är utgiftskontrollen. Ja, vi kommer att ha en utomordentligt stram utgiftskontroll i staten. Men hur var det på Bo Lundgrens tid? Ni var världsmästare i offentliga utgifter. Det åstadkom ni genom att låta arbetslösheten öka. Det tredje är att klara statens finanser, och det gör man genom skatter om man inte kan hantera utgifterna och tillväxten. Ni sänkte skatterna, trots att underskotten växte. Om man inte ser detta statsfinansiella förfalls samband med svårigheterna att åstadkomma en uthållig tillväxt i ekonomin, tror jag att man lider av en viss ideologisk blindhet, som gör att man inte riktigt placerar den offentliga ekonomin i rätt sammanhang. Vi skall också vara klara över att företagsklimatet i Sverige genomgick en dramatisk förändring. Vi fick 50 000 konkurser i små och medelstora företag under den borgerliga regeringens tid. Detta slog totalt ut hemmamarknaden. Samtidigt gav vi exportindustrin en extraprislapp på allt som lyftes ut över gränsen, genom att vi lät kronan falla som den gjorde. Det som var regeringen Bildts riktigt stora ekonomisk-politiska misslyckande, dvs. vaktslåendet om den fasta kronkursen, blev till sist det som kom att rädda regeringen ur det totala fiaskot, genom att den devalvering som kom gav ett lyft åt framför allt exportindustrin. Men det var stick i stäv med de teorier som regeringen hade gått till val på. De få kvarvarande företagarna, som klarade sig genom det moderata stålbadet, upplevde naturligtvis att företagsklimatet hade blivit bättre. De hade ju fått en devalvering på 30 %. Nu skall hemmamarknaden få mer, och då måste det bli en efterfrågan. Efterfrågan måste komma från hushållen. Hushållen måste uppleva framtidstro. Framtidstron kommer att grundas på vår förmåga att hantera statsfinanserna. Där ligger naturligtvis den avgörande frågan. Allt annat i den här diskussionen är egentligen ovidkommande. Bo Lundgren bör till protokollet läsa in resultatet och tillväxtsiffrorna från den period då han fick pröva sina idéer om nyliberala skattesänkningar för kapitalägare.

Herr talman! Att vi tar risker i den svenska ekonomiska politiken är jag den förste att peka på. Vi är farligt ute. Vi tar över ett underskott som är så stort och en skuld som är så våldsamt stor att vår rörelsefrihet är utomordentligt begränsad. Risken består i att vi är för hårt skuldsatta. Skuldsättningen fördubblades under den tid som Lundgren prövade sina teorier. Nu erkänner uppenbarligen Lundgren att det är statsfinanserna som är den avgörande frågan. Det är bra, i så fall. Då kan vi säga att vi startar med usla statsfinanser. Det är vi också överens om. Vi kan också konstatera att de som lämnar ifrån sig de usla statsfinanserna, den som hade ansvar för en väsentlig del av detta fögderi, står i talarstolen mitt emot mig. Så ligger det till. Mot den bakgrunden säger man att det är viktigt hur man gör detta. Ja, ni har försökt er metod. Nu försöker vi vår metod. Om den inte duger enligt er uppfattning, utan vi skall göra större besparingar, om vi i stället för skattehöjningar skall göra besparingar, upp till bevis! Samla den splittrade borgerligheten! Gör det nästa vecka, när motionstiden går ut, och lägg fram besparingar, inte som regeringen har gjort på 48 miljarder kronor, utan på 96 miljarder kronor. Det är det ni ställer i utsikt. Gör det på ett sådant sätt att det är trovärdigt för en omgivning att ni skulle klara av att ta hem det som politiska beslut. På något sätt är Bo Lundgren och Moderaterna litet av ekonomisk-politiska tillämpare av luftgitarr. Det är bäst för er så länge ni får praktisera era teorier från läktaren. När ni tas in på plan och i verkligheten skall försöka tillämpa dem där, orkar ni inte eller också förmår ni inte. Vid varje tillfälle då ni får ett praktiskt inflytande på den ekonomiska politiken, slutar det med kaos. Det har det gjort nu. Ur det kaoset skall vi gå. Vi har visat vägen. Klarar vi nu detta kommer successivt företagsklimatet och tillväxten att gå åt rätt håll. Vi såg i går Volvos långsiktiga bedömning av Sverige. Vi har sett andra liknande bedömningar. Räntorna faller. Många talar om att regeringen har lagt fram en väl avvägd budget. Låt oss nu hålla i det här på ett sådant sätt att inte riksdagen genom svaghet avstår från att göra tillräckligt stora besparingar! Men, som sagt var, där har Lundgren förut visat brist på kraft, så jag är inte särskilt hoppfull om att han nu skall ha förmågan att ta hem det som är nödvändigt. Låt oss se nästa vecka!

Herr talman! Jag tycker om när politiker är tydliga, klara och koncisa. Samtliga de kriterierna uppfyller herr finansministern. Jag vill mycket kort tacka för ett mycket positivt svar. Tack!

Herr talman! Mats Odell har ställt två frågor till mig angående nya arbetstillfällen i tjänstesektorn. Den första frågan gäller om jag kommer att verka i enlighet med EU:s arbete för sänkta arbetskraftskostnader för att öka sysselsättningen. Låt mig först påminna Mats Odell om det kärva statsfinansiella läge som Sverige befinner sig i. En sanering av statsfinanserna är en förutsättning för en stark och uthållig ekonomisk tillväxt. Samtidigt går det inte att klara underskottet och statsskulden om inte sysselsättningen ökar och arbetslösheten sjunker. Några lättsinniga skattesänkningar har Sverige inte råd med. Det är den bistra sanningen. I höstens ekonomisk-politiska proposition lades grunden för att sanera statsfinanserna och stabilisera statsskulden. Sammantaget lade regeringen fram förslag till inkomstförstärkningar och utgiftsminskningar som förbättrar de offentliga finanserna med 56,4 miljarder kronor år 1998. Regeringen fullföljer med budgetpropositionen sitt arbete med att förstärka finanserna. Sammanlagt föreslår regeringen utgiftsminskningar på 46,4 miljarder kronor. Dessutom tillkommer inkomstförstärkningar på 48,5 miljarder kronor. Tillsammans med tidigare beslutade åtgärder kommer statens finanser att förstärkas med drygt 113 miljarder kronor år 1998. Som andel av BNP kommer statsskulden att stabiliseras 1997, för att därefter falla något fram till år 1998. För att undvika en försvagning av statsfinanserna föreslog regeringen att medlemsavgiften till EU skulle finansieras genom ökade skatter och avgifter samt minskade utgifter. Det finns i princip två alternativ för att skapa nya jobb. Det första alternativet innebär en sänkning av lönerna för att skapa nya arbetstillfällen. Detta gör det mer lönsamt för företagen att anställa billig arbetskraft än att investera i ny teknik, vilket successivt hotar att reducera produktiviteten. Därmed blir tillväxten lägre. Det andra alternativet är en fortlöpande satsning på att höja arbetskraftens kompetens, utveckla ny teknologi och nya produkter. Produktiviteten stiger, vilket bidrar till en varaktig hög tillväxt. Det är denna väg som regeringen har valt. Fråga nummer två gäller om jag kommer att analysera konsekvenserna av de 50 miljarder i skattehöjningar som föreslagits med avseende på sysselsättning, investering och tillväxt. Jag delar Mats Odells syn att den viktigaste uppgiften är att skapa förutsättningar för näringslivet att expandera. I den ekonomisk-politiska propositionen i november lämnades förslag till åtgärder i denna riktning. Insatserna bestod av arbetsmarknadspolitiska åtgärder, utbildningsinsatser samt stöd till investeringar. Sysselsättningspaketet, som Mats Odell kritiserar, är nödvändigt för att upprätthålla och förstärka arbetskraftens kompetens. I budgetpropositionen lades ytterligare förslag till åtgärder. Ett kraftfullt handlingsprogram läggs fram för att stärka tillväxten, öka sysselsättningen och pressa ned arbetslösheten. Handlingsprogrammet består av insatser inom fem områden. - En satsning görs mot en mer aktiv näringspolitik för små och medelstora företag. - Åtgärder vidtas för att stimulera anställlningar. Arbetsmarknadspolitiken läggs om från passivt bidragstagande till insatser för att skapa fasta anställningar i näringslivet. Ett nytt anställningsstöd införs. För det första bidrar stödet till att pressa ned arbetslösheten genom att öka och tidigarelägga efterfrågan på arbetskraft. För det andra stimulerar det arbetsgivarna att anställa arbetslösa genom en sänkning av de sociala avgifterna med upp till 6 000 kr per månad i - Åtgärder vidtas för att öka arbetskraftens kompetens. Regeringen lägger fram förslag som innebär att över 90 000 årsstudieplatser skapas inom den reguljära utbildningen. Därtill tillkommer ytterligare - Åtgärder vidtas för att mobilisera arbetslösa. - Åtgärder vidtas för att minska ungdomsarbetslösheten. Utöver dessa insatser avser regeringen att pröva olika vägar att reducera skatteuttaget på företagen. Ett samråd med näringslivet pågår i denna fråga. En möjlig inriktning är att sänkningen av skatteuttaget koncentreras till mindre företag med inriktning att förbättra möjligheterna till kapitalförsörjning och expansion.

Herr talman! Först vill jag tacka finansministern för svaret. Det bjöd inte på några större överraskningar.

Det är fortfarande alldeles för mycket av bilden av familjeföretagaren - bilden av kapitalisten, motparten på andra sidan bordet - som växer fram i propositionerna och i det politiska handlandet. Den gamla ideologiska kompassen från klasskampens dagar ger en felaktig inriktning åt dagens politik och dagens samhälle, Göran Persson!

Det är därför som tillväxten är så mycket lägre i Sverige än i övriga OECD-länder sedan snart tre decennier tillbaka. Alla dessa ideologiskt betingade återställare som ni har drivit igenom, i armkrok med Gudrun Schyman och de f.d. kommunisterna, drabbar ju ytterst de mest utsatta grupperna i samhället. Jag undrar, herr talman, om Göran Persson och Gudrun Schyman eller deras väljare verkligen har tänkt på det faktum att ju sämre konkurrenskraften i svensk ekonomi är, desto större nedskärningar och skattehöjningar krävs det för att nå balans. Den här ideologiska missvisningen i dagens verklighet skapar en mängd motsägelser och paradoxer i den budget som Göran Persson hänvisar till i sitt svar. Skatte och avgiftshöjningar på arbete med närmare 30 miljarder kronor hämmar naturligtvis ökningen av sysselsättningen i tjänsteföretag och familjeföretag på samma sätt som Göran Persson räknar med att en skatterabatt på 7 miljarder skall beröra 110 000 anställda, som därmed bättre kommer att få jobb framför allt i landets större exportföretag. Bland de här paradoxerna och återställarna har vi också arbetsrättens område. Här leder er ideologiska kompass till att familjeföretagens utveckling hämmas. Gårdagens huvudledare i Aftonbladet rekommenderas för läsning på just den här punkten: "Vi väntar på en kulturrevolution för småföretagen. Men under tiden värker arbetsrätten som ett skavsår på regeringens förhållande till företagarna." Arbetsföretagen är ett annat exempel. Dessa företag skall faktiskt inte drivas av familjeföretagare utan - om jag förstått saken rätt - av någon sorts statstjänstemän på den myndighet som kallas Arbetsmarknadsstyrelsen. Enligt uppgift i dagens Morgoneko har den här uppfinningen av Allan Larsson och Birger Bäckström slagits sönder redan på ritbordet av utredningens experter - dessa gäster från verkligheten som har kommit in. 20 000 arbetslösa, har nu alltså kraschlandat innan de ens har lyft från ritbordet. Dessa företag, som inte är företag, samt deras anställda, som inte är anställda, kommer - om det här förverkligas - att slå ut svenska familjeföretag på tjänstemarknaden. En färsk undersökning visar, Göran Persson, att 1 beredskapsarbete slår ut uppemot 0,7 vanliga arbeten inom byggsektorn. Men den låga tillväxten fördjupas och permanentas med denna allmänt tillväxthämmande politik. Så till straffbeskattningen av riskvilligt kapital. I finansplanen står det på s. 6: "Det är avgörande för tillväxten att få till stånd en utveckling som leder till att det finansiella sparandet i den privata sektorn - över 170 miljarder kronor 1994 - investeras och skapar nya arbetstillfällen." Hur kan det då vara logiskt att lägga en straffskatt på just övergången från banksparande till riskvilligt sparande, som ni har gjort? Er ideologiska kompass visar fel, Göran Persson!
Herr talman! Så står då en annan av det tidiga 90 talets regeringsledamöter här i talarstolen och talar om tillväxt. Den tidigare var Bo Lundgren. Detta sker på ett sätt som hade vi bakom oss en period då landet flödat av mjölk och honung. Mats Odell har bidragit till en depression och till en period då vi för första gången sedan 30-talet haft en negativ tillväxt. Sedan har han mage att stå här i talarstolen och dela ut goda råd. På vilken erfarenhetsgrund, Mats Odell, står kds och Mats Odell när ni delar ut goda råd om hur man med ekonomisk politik åstadkommer tillväxt? Ni har ju tre år bakom er då ni har prövat krafterna: Hur gick det? Läs in till riksdagens protokoll, Mats Odell, det som Bo Lundgren inte vågade läsa in, nämligen tillväxtsiffrorna under den period då ni regerade! Sluta sedan med dravlet om den socialistiska bilden av företagaren! Det retar kanske inte så många socialdemokrater men väl ohyggligt många småföretagare, kanske särskilt de 50 000 småföretagare och deras familjer som ni försatt i konkurs med er ekonomiska politik. Vad hade de för bild av er? Var det den kristdemokratiska bilden, dvs. 50 000 konkurser, eller var det den kapitalistiska bilden eller den antisocialistiska bilden? Inte vet jag. Men nog såg de framför sig en bild: brevet från banken med krav på betalning och inlösen av lån samt domen från tingsrätten om konkurs. Det var er bild av företagsklimatet. Sluta således med ert dravel! För att sedan komma tillbaka till verkligheten så är det på det viset att vi nu har att sanera statsfinanserna. Då finns det inga genvägar som att bara stå i talarstolen och veva vilt om ytterligare förmåner i form av skattesänkningar för kapitalägare och andra. Det gör uppenbarligen Mats Odell. Detta är lättsinne, därför att de skattesänkningar som vi nu har tagit tillbaka lånade Mats Odell till - kanske i utlandet, kanske i Sverige. Det man lånar sig till i form av förmåner är sådant som byggs på lösan sand. Kom ihåg, Mats Odell, att det är hälleberget som gäller också i den ekonomiska politiken! När man skall analysera någonting i kds värld analyserar man den del av regeringens ekonomiska politik som handlar om skattehöjningar. Har det aldrig fallit Mats Odell in att analysera vad 50 miljarder i nedskärningar i sociala förmåner representerar? Skulle det inte vara intressantare att starta med? Kan det inte vara på det viset att väldigt många av de egenföretagare, småföretagare, som arbetar på hemmamarknaden inte så mycket lider av skatt på eget kapital utan just av att de saknar kunder? Efterfrågan i ekonomin är det som bär upp hemmamarknaden. Min djupa smärta består i att jag tvingas göra nedskärningar i sociala förmåner, i hushållens efterfrågan, därför att budgetmoraset faktiskt driver mig dithän. När det gäller småföretagen tror jag att den bristande efterfrågan är något som är minst lika viktigt att diskutera som skattefrågorna. Om man sedan ser till hela samhället, så kanske det är intressantare att diskutera vad de 50 miljarderna i nedskärningar betyder för samhällsmoralen än vad 50 miljarder i skattehöjningar betyder för figurer som Mats Odell, mig själv och dem som äger aktier och stora kapital. I interpellationen ligger egentligen därmed indirekt en beskrivning av hur kds ser på ekonomisk politik och fördelningspolitik, som är djupt avslöjande. Detta kombinerat med resultatet av tre års verksamhet växer en bild fram som är långt ifrån vacker, och den är verkligen inte socialistisk.
Herr talman! Historia kan inte ha varit Göran Perssons starka sida i skolan. Er historieskrivning i finansplanen är ju en verklig höjdare. Jag tror att den kommer att bli mycket eftertraktad i ekonomiska pekoralsamlingar i framtiden. Tro mig, bröderna Grimm var imponerande i sin källkritik jämfört med Göran Persson. Det är imponerande hur ni med skohorn lyckas klämma in samtliga Svea rikes strukturella brister och tillkortakommanden till två perioder, nämligen hösten 1991 till hösten 1994, om det nu inte var hösten 1976 till hösten 1982 som roten till problemen uppstod. Göran Persson säger att jag och den borgerliga regeringen bidrog till en depression. Sanningen är, Göran Persson, att under 30 år har den socialistiska bilden av den svenske familjeföretagaren hämmat tillväxten i detta land. Varje svenskt hushåll skulle i dag haft 150 000 kr mer om Sverige sedan 1970 hade haft samma tillväxt som OECD-länderna. Skyll inte på perioden 1976-1982 respektive 1991-1994! Hela den stora rörelsen, som Göran Persson representerar, har haft denna ideologiska kompass som har gjort att ni haft inslag i er politik som har varit klart tillväxthämmande. Jag frågar mig: Hur kan Göran Persson resa ner till Ecofinmötet i Bryssel och säga ja till Essenmötets program för ökad sysselsättning som just bygger på en mer flexibel arbetsrätt och sänkta indirekta skatter samtidigt som han går i exakt motsatt riktning på hemmaplan? Strukturpolitiken är felaktig. Jag tycker, Göran Persson, att vi ändå borde vara så ärliga att vi koncentrerade oss på att diskutera det som frågan handlar om. Jag ställer frågan direkt och brutalt till Göran Persson: Hade det varit nödvändigt att skära ner på barnbidragen, om ni inte hade genomfört återställarna som drabbar de svenska familjeföretagens vilja och förmåga att nyanställa människor? Här har vi själva kärnan i problemet. Ju mer ideologiskt betingade återställare som införs, desto större nedskärningar krävs det för vanligt folk. Jag hoppas, herr talman, att den sanningen kommer att gå upp framöver, inte bara för Göran Perssons väljare utan även för Gudrun Schymans väljare och väljarna i hela landet.
Herr talman! Det var ett ovanligt substantiellt inlägg av Mats Odell, om man nu skall uttrycka sig i ironiska ordalag. För att först och främst svara på en lustighet om detta med historia så hade jag under den tid då bokstavsbetyg gavs i historia A och under den tid av skolgången som jag hade sifferbetyg en femma. Jag är omåttligt stolt över mina historiebetyg, så i den meningen brister det inte. Mats Odell förbigår det som är kärnan i diskussionen, vilket också föregående talare, Bo Lundgren, gjorde. Tror Mats Odell att det finns ett samband mellan de sönderkörda statsfinanserna och våra möjligheter att nu ta oss ur den ekonomiska krisen med hjälp av tillväxt? Klarar vi en tillväxt utan ordning på statsfinanserna?

Det var kds vårdnadsbidrag. Det är klart att detta såg väl de som lånade ut pengar åt oss och sade: Sitter den regeringen kvar, sitter vi fast i det statsfinansiella förfallet. Då steg räntorna, och när räntorna steg följde konkurserna i småföretagen. När räntorna steg omöjliggjordes byggprojekten. När räntorna steg drevs hushållen ännu längre in i den ekonomiska krisen, därför att deras lån blev dyrare. När räntorna steg, steg statens budgetunderskott. Ni bär ett ohyggligt stort ansvar för situationen, Mats Odell. Börja där och stöd nu den nya regeringen i ansträngningarna att ordna upp situationen! Vi kan hålla på med alla flotta resonemang och teorier om tillväxt, men det är meningslöst om vi inte för omvärlden kan visa att vi kan hantera det enklaste, plus och minus i en resultaträkning. Det var ju där ni brast, och det är det som vi nu försöker att ordna till. Därför blir jag förskräckt när jag hör Mats Odell säga att han i det budgetalternativ som kds skall presentera uppenbarligen kommer att använda sig av greppet att om man bara hade haft högre tillväxt och inte genomfört förändringar i arbetsrätten, så skulle man slippa spara i exempelvis barnbidrag eller pensioner. Om det är på detta som Mats Odell bygger sitt kommande budgetalternativ som talesman för kds ekonomiska politik, så har han gjort det utomordentligt lätt för sig men också beskrivit varför Sverige hamnade i just den djupa kris som vi nu befinner oss. Sedan är väl Mats Odell kanske litet dåligt påläst. Jag skall inte strö salt i några sår, för det är mycket att läsa in. Men om Mats Odell tar del av finansplanen så skall han finna att det inte enbart handlar om borgerliga missgrepp. Också socialdemokratiska regeringar har begått fel. Vad vi pekar på är dock att den verkliga uppförsbacken för svensk ekonomi började med den stora skuldsättningsvåg som sattes i gång av Gösta Bohman, Thorbjörn Fälldin och Per Ahlmark - den senare avlöst av Ola Ullsten. Det är ju den lånekarusellen som ni sedan fick ärva och som sedan byggdes på med ett 80-talet som överhettades och sedan byggdes på med ett 90-tal där man förde en felaktig konjunkturpolitik. Det är ju detta som är historieskrivningen. Perioden 1976-1982 representerar ett lågvattenmärke i ekonomisk politik med låg tillväxt, sönderkörda statsfinanser och stigande arbetslöshet. Och som av en händelse fick vi nästkommande gång med motsvarande regering i regeringsställning låg tillväxt, negativ tillväxt, sönderkörda statsfinanser och massarbetslöshet. Det är möjligt, Mats Odell, att det har varit otur att de borgerliga regerat vid varje sådant tillfälle. Det kan ju vara så, men det finns också en del objektiva åtgärder som förklarar varför ni hamnade i krisen. Låt oss inte gråta över detta, låt oss se framåt. Skala bort retoriken och kom nu fram till talarstolen, Mats Odell. Läs in till protokollet tillväxtsiffrorna för åren 1991-1994. Berätta sedan hur kds skall medverka till att återskapa ett statsfinansiellt förtroende för Sverige genom att orka spara och inte bara genom att tala om sådana enkla utvägar som en tillväxt som inte finns. Det är vad det handlar om. Skulle Mats Odell här i talarstolen i dag kunna ge ett besked om att han kommer att stödja regeringen, är det klart att det skulle påverka räntor och förtroendet för Sverige. Är det så att han inte orkar att ge ett sådant besked, får vi kanske vänta ytterligare en vecka. Men det som jag nyss hörde från Mats Odell lät inte särskilt hoppfullt. Det måste jag ju säga.
Herr talman! Jag gläder mig åt Göran Perssons goda betyg i historia. Det vore bra om detta kunde skymta fram också i de texter som vi får oss till livs i finansplaner och annat. Göran Persson undrade om jag tror på sambandet mellan sönderkörda statsfinanser och tillväxt. Ja, det gör jag. Jag tänker inte använda tillväxtvariabeln som någon sorts regulator för att slippa spara. På den punkten kan jag ge ett klart besked till Göran Persson. Däremot är jag helt övertygad om att just tillväxten är den kritiska punkten i den budget som Göran Persson har lagt fram. Den låga tillväxten gör att det krävs mera besparingar. Jag tycker ändå att vi borde kunna koppla av de ideologiska övertonerna och säga att det har skett en förbättring. Men den tiden är inte särskilt långt borta när startandet av ett nytt företag närmast sågs som förberedelse till skatteflykt. De regler som i dag gäller tillkom på den tiden, de snåriga, krångliga och byråkratiska regler som gäller för landets företagare. Detta borde Göran Persson börja att ta itu med. Han borde se till att den nye näringsministern börjar att jobba med detta i stället för att komma med fantasifulla förslag som innebär att man strör miljarder omkring sig. När det gäller vårdnadsbidraget på 2,7 miljarder, Göran Persson, undrar jag hur han kan kritisera det samtidigt som han själv kastar i väg 4 miljarder kronor på en reform som skall gynna oss som vanligtvis är friska och som har jobb. Det gäller borttagandet av karensdagen, vilket kostar 1,5 miljarder mer än vad ni får in genom nedskärningen av barnbidragen. Det kostar 50 % mer än vad vårdnadsbidraget kostade. Jag tror att de utländska långivarna tittar på även detta. Vi kommer att stödja de budgetförstärkningar som ligger väl i paritet med dem som Göran Persson har föreslagit. Men - och det är det som är själva poängen med min interpellation - vi måste också, Göran Persson, ägna oss åt de saker som driver på och bidrar till en tillväxt i sysselsättning och i ekonomisk utveckling. Där tycker jag att ni alldeles för mycket har gått i armkrok med Gudrun Schyman och låtit er ideologiska kompass visa er fel när det gäller alla dessa återställare, varav jag bara har haft tid att räkna upp några. De 7 miljarder som ni vill kasta efter de största exportföretagen är lika mycket pengar som det skulle kosta att sänka arbetsgivaravgiften med 1,5 % och därmed åstadkomma bättre förutsättningar för tjänsteföretagen och för hemmamarknaden att komma i gång. Göran Persson bör ändå erkänna att det finns ett klart samband mellan möjligheten att öka sysselsättningen och tillväxten i hemmamarknadsföretagen och att lägga 30 miljarder kronor i skatte och avgiftshöjningar på arbete.
Herr talman! Jag tackar för Mats Odells ambition att koppla bort de ideologiska övertonerna. Det hade kanske varit en bättre upptakt på den här debatten om den ambitionen hade gällt under Mats Odells framrusning till talarstolen inför det första inlägget. Det är rätt att de 7 miljarder som nyanställningsstödet representerar innebär ungefär samma summa som en sänkning av arbetsgivaravgiften med 1,5 % skulle innebära. Dessa 7 miljarder är ett tillfälligt stöd som skall utgå under ett år. Om vi sänker arbetsgivaravgiften med 1,5 % tillfälligt under ett år, tror jag inte att detta skulle ha någon som helst effekt på sysselsättningen. Men vi erbjuder nu de företag som inför konjunkturuppgången tvekar att anställa eller väntar med att anställa en efterskänkning av de arbetsgivaravgifter som gäller - totalt ca 6 000 kr per månad - om de anställer i år. Det innebär en mycket kraftfull stimulans för nyanställningar till skillnad från vad en sänkning av arbetsgivaravgiften med 1,5 % skulle innebära. Jag tror att vi har gjort den rätta avvägningen. Man kan självfallet aldrig vara säker, men detta är definitivt ett säkrare sätt att stödja nyanställningar än en generell sänkning av arbetsgivaravgiften, vilket Mats Odell uppenbarligen lutar åt. I sak finns det tydligen inte någon skillnad när det gäller budgetsaldot. Där fanns inget besparingsutrymme för Odell att hämta hem. Sedan är karensdagen kopplad till 75 % ersättningsnivå. Det är ju inte en reform i den meningen att det är fråga om nya pengar. Det är helt enkelt en insikt om, Mats Odell, att det finns grupper i det här landet som drabbas ohyggligt hårt av karensdagen. Mats Odell drabbas ju inte, inte heller jag drabbas. Men det finns ensamstående föräldrar som har t.ex. skiftarbete eller uppehållstjänster. När de sedan blir sjuka får de ett sådant inkomstbortfall att hela deras privatekonomi slås sönder. Det är dessa människor som vi tänker på och naturligtvis inte på Mats Odell. Vi kan se denna orättvisa och att dessa människor allt oftare går sjuka till jobbet. Om vi då kan ordna saken genom att alla försäkrade - Mats Odell, jag och alla andra - sänker sin ersättning till 75 %, är väl detta en rimlig social reform. Dessutom sparar hela paketet en halv miljard till statskassan. Herr talman! Sammanfattningsvis: Tillväxtpolitik är viktigt, men man skall kvalificera sig för en sådan politik genom att se till att man först kan sköta det enkla, nämligen balans i statsfinanserna.

Herr talman! Stig Bertilsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att stärka föreningslivets och idrottens ställning på lotteri och spelmarknaden på annat sätt än att överlåta AB Tipstjänst till föreningslivet. Vidare har Stig Bertilsson frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att ge idrotten och föreningslivet möjlighet till inkomstförstärkningar utanför lotteri och spelmarknaden. Den svenska lotterimarknaden är vid en internationell jämförelse hårt konkurrensutsatt. Både antalet aktörer och antalet olika spel som marknadsförs är mycket högt. Aktörerna konkurrerar med varandra, inte bara med olika sorters spel utan också - vilket inte brukar förekomma i jämförbara länder - med samma typer av spel. En hårdnande konkurrens på spelmarknaden med åtföljande negativa verkningar på den totala lönsamheten förefaller vara på väg. Till detta kommer den tekniska utvecklingen på telekommunikationsområdet som inom en snar framtid kan komma att påverka hela den nuvarande spelmarknadsstrukturen. Den alldeles färska lotterlilagstiftning som vi har och som gäller från den 1 januari i år kan sannolikt inte förhindra denna utveckling.

En särskild uppgift för arbetsgruppen är att studera vilka förutsättningar som finns för folkrörelserna - och däribland naturligtvis också idrottsrörelsen - att samverka med de statliga spelföretagen. Samverkan kan vara av såväl finansiell som annan natur. Arbetsgruppen skall också överväga om det är lämpligt att slå samman de två statliga spelföretagen, dvs. AB Tipstjänst och Penninglotteriet, till ett företag eller organisera dem i en koncern. Arbetet i arbetsgruppen skall redovisas till regeringen senast den 10 mars 1995. Av min redovisning framgår att regeringen ser allvarligt på frågan och har tagit initiativ i syfte att stärka föreningslivets möjligheter till inkomster från lotterier. På sikt ser jag en stor fara i att låta den nuvarande utvecklingen av spelmarknaden fortsätta ohämmat. Det gäller att få ordning och reda på lotterimarknaden för att bl.a. långsiktigt tillförsäkra folkrörelserna säkra inkomster därifrån. Stig Bertilsson frågar mig också om vilka åtgärder jag avser att vidta för att ge idrotten och föreningslivet möjlighet till inkomstförstärkning utanför lotteri och spelmarknaden. Jag utgår från att frågan avser också andra åtgärder än samhällets bidrag. Som svar vill jag säga att det inte är regeringens uppgift att föreskriva eller ens föreslå det fria föreningslivet olika tänkbara vägar att skaffa pengar till den verksamhet föreningslivet vill driva. Detta får föreningslivet självt fundera ut. Om det finns något förslag från föreningslivet, där regeringen kan tänkas hjälpa till på ett eller annat sätt, är jag däremot självfallet öppen för en diskussion.
Herr talman! Som framgår av den allmänna debatten har spel och lotterifrågorna fått en allt större betydelse för idrotten. Det är min förhoppning att civilministern har både förmåga och möjlighet att i konkreta handlingar bidra till att skapa förutsättningar för att intäkterna för föreningslivet skall kunna öka från det här området. Tyvärr ges inte i dagens svar något som helst besked i den riktningen. Det är en besvikelse. Jag vill ändå ge civilministern litet historik om vad som har hänt. Idrotten hade under hela 80-talet, när vi hade socialdemokratiska regeringar, en kraftig tillbakagång på sin traditionellt mycket starka finansieringsmarknad, nämligen spel och lotterier. De statliga bolagen fick utvecklas, och de växte, agerade skickligt. Vi moderater insåg problemen och drev motionskrav år efter år på att idrotten skulle få ökade möjligheter att skaffa sig intäkter på den här marknaden. Men socialdemokraterna var minst sagt ljumma. Man satsade i stället på bidragsgivning. Hur farligt det är ser vi inte minst i dag när också socialdemokraterna skär i anslagen till de ideella organisationerna och idrotten. Sedan fick vi en borgerlig regering 1981. Då började saker och ting faktiskt hända som uppfattades som mycket positiva. Lotteriutredningen lade i full enighet fram flera förslag. Bingoskatten avskaffades. Det betydde 50-70 miljoner kronor i ökade intäkter för det svenska föreningslivet. Bingolotto växte fram. Det var förvisso inte efter något politiskt initiativ, men framför allt såg vi politiker till att inte lägga hinder i vägen eller komma med statliga motåtgärder. Vi fick en ny lotterilag, som mottogs mycket positivt. Vi fick med den beslut om att värdeautomaters överskott skall gå till folkrörelserna. Framför allt fattades beslut i riksdagen om att regeringen skulle sälja Tipstjänst till det svenska föreningslivet. Det såg alltså väldigt bra ut, och det är ingen tvekan om att det fanns en betydande tillförsikt hos idrotten i situationen våren 1994. Så fick vi en ny regering. Vad hände? På det här området kan man tala om närmast kaos. Det började med att olika regeringsföreträdare gick ut och talade om att Tipstjänstförsäljningen inte blir av. Det fanns olika argument för det. Finansministern, som vi tidigare i dag har hört med en icke obetydlig självsäkerhet uttala sig i andra frågor, konstaterade att man inte hade råd med det. Han hade uppenbarligen - det är min enda reaktion - inte satt sig in i förslagets egentliga betydelse. Det har fortfarande inte kommit några definitiva besked i frågan. I stället fick vi se hur Tipstjänst började konkurrera med Bingolotto. Då sade de annars så självsäkra socialdemokratiska statsråden att här kan vi inte agera därför att det vore ministerstyre osv. Självklart hade det, herr talman, inte varit det. Vad vi fått se är hur en skicklig verksledning på Tipstjänst arbetade för att utveckla sitt bolag, medan ägaren inte alls brydde sig om att agera vare sig i styrelse eller på annat sätt. Värdeautomaterna, som vi fattade ett beslut om, har hamnat i ett vakuum. Ingen vet egentligen i dag vad som kommer att hända. Alla undrar. Dessutom har civilministern spätt på med att genom regeringsbeslut och muntligt i kammaren göra uttalanden som gör att lottförsäljningsautomaterna står stilla en efter en. Allt fler av de lottförsäljningsautomater som ger idrotten och föreningslivet i övrigt inkomster står nu stilla därför att det har uppstått en situation som minst sagt är oklar. Vad gör regeringen när den väl samlas efter några månader? Jo, då meddelar civilministern att man skall utreda detta, utreda frågan om lottförsäljningsautomaterna som ju, det vill jag säga till civilministern, kartlades i betydande grad i Lotteriutredningen och i det arbete som föregick den nya lotterilagen. Man vill återigen utreda spelmarknaden, säger man. Den spontana känslan efter civilministerns så innehållslösa svar är att frågan i interpellationen kvarstår. Jag skall be att få utveckla den litet för att kanske kunna få svar och slippa känna det jag kände efter att ha läst svaret: Vad göras skall är allaredan gjort. Vilka är regeringens intentioner här? Får den positiva trend som uppstod under de borgerliga regeringsåren när det gäller spelmarknaden för föreningslivet fortsätta? Tillåter och accepterar ni det? Accepterar ni att de ideella föreningarna får växa på spelmarknaden? Då menar jag också i relativa tal. Det är en viktig fråga. Hur ser civilministern på att idrotten själv får en möjlighet att agera på spel och lotterimarknaden? En sak är att få del av överskottet, en annan att själv få utveckla kompetens och agera på denna marknad. Jag har uppfattat det så - jag skulle vilja höra civilministerns uppfattning - att man inom idrotten är mycket mån om att få en möjlighet att själv vara verksam på denna marknad för att inte enbart behöva vara beroende av ett överskott som andra skapat.

Herr talman! Jag tänkte ta till orda i debatten, eftersom den gäller en fråga som intresserar mig och även Centerpartiet ganska mycket. Idrotten är en viktig del av den svenska demokratin. Den ger en god fysisk och även annan fostran till ungdomar och skapar aktiviteter av mycket hög kvalitet. Den skapar också mycket god underhållning både på arenorna och i TV. För att illustrera det litet skall jag bara nämna att omkring 3 miljoner svenskar deltar som ledare och aktiva eller på något annat sätt i idrottsutövandet. Vi har 20 000 idrottsföreningar, och 1,8 miljoner människor idrottar regelbundet. Vi har 500 000 ledare som jobbar ideellt. Dessa ledare drar in väldigt mycket pengar genom sitt engagemang men också genom att aktivera sig för att skapa ekonomiska förutsättningar för sina föreningar. Då måste de ges rimliga förutsättningar om de skall kunna klara det. Det är ett absolut samhällsintresse att så sker. Regeringen har nu stoppat det arbete och den aktivitet som höll på att utvecklas under den förra regeringen för att ge idrottsföreningarna och föreningslivet i övrigt en möjlighet att påverka spelmarknaden. Civilministern konstaterar i sitt svar: "Aktörerna konkurrerar med varandra inte bara med olika sorters spel utan också - vilket inte brukar förekomma i jämförbara länder - med samma typer av spel. En hårdnande konkurrens på spelmarknaden med åtföljande negativa verkningar - ." Jag kan hålla med om det. Med den utgångspunkten förvånar det mig att regeringen, som ägare av Tipstjänst, inte sett till att konkurrensen inte blev sådan som den blev, dvs. att Tipstjänst tillåts starta Tips-Bingo för att konkurrera med det för idrottsrörelsen så viktiga Bingolotto. Det är det som redovisas i svaret. Civilministern tycker uppenbarligen inte om detta, men låter det ändå ske genom att inte göra någonting. I svaret kan vi läsa att regeringen tar allvarligt på dessa frågor. Jag kan dock inte se att man gör det. Jag vill därför fråga: Vad är det man ser allvarligt på? Civilministern säger vidare att man inte gillar att den nuvarande utvecklingen på spelmarknaden fortsätter ohämmat. Vilken utveckling är det som inte får fortsätta ohämmat? Handlar det om det faktum att idrotten och föreningslivet tappar mer och mer av sin andel av spelmarknaden? Det är ju vad som har hänt under de senaste tio femton åren. Det har just vänt så att idrott och föreningsliv tagit över en del. Är det kanske den utvecklingen som inte är bra? Det vore bra med ett klarläggande på den punkten. Vilken negativ utveckling är det som skall brytas? Jag anser att det är mycket angeläget att fullfölja det arbete som var praktiskt taget färdigt när det gäller att överföra Tipstjänst till folkrörelsena, där ju idrottsrörelsen är en stor del. Det skulle vara intressant om civilministern kunde tala om om man tänker fullfölja. Det skulle ge idrotten det inflytande man behöver på spelmarknaden och möjligheter att öka sina intäkter. När det gäller övrig spelverksamhet skulle jag vilja veta vilka intentioner och vilken planering regeringen har. Som Stig Bertilsson sade tidigare har det hela stannat upp. Det fanns och finns möjligheter, men det har uppstått osäkerhet om hur man skall tyda lagstiftningen och övergångsreglerna.
Herr talman! Stig Bertilsson försöker undervisa mig i historia, liksom Mats Odell i den förra interpellationsdebatten försökte undervisa finansministern. Stig Bertilsson gör sig dock skyldig till historieförfalskning. Han påstod att folkrörelselotteriernas andel av spelmarknaden skulle ha utvecklats oerhört positivt under de borgerliga regeringsåren. Låt oss gå tillbaka till 1976 då vi fick en borgerlig regering. Under åren 1976 till 1982 sjönk folkrörelsernas andel av spelmarknaden från ca 27 % till 17 %. Det var en kraftig tillbakagång när det gällde folkrörelselotteriernas ställning på spelmarknaden. Sedan blev det en socialdemokratisk regering. Den kunde inte vända utvecklingen förrän i slutet av 1980 talet då den lotteriutredning som statsrådet Ulf Lönnqvist hade tillsatt kom med förslag som gjorde att folkrörelselotterierna åter kunde börja knapra in marknadsandelar. Under den senaste borgerliga regeringen har folkrörelselotterierna fortsatt att ha vissa framgångar. Det beror dock inte alls på några politiska insatser från Stig Bertilssons och Lennart Brunanders regeringskamrater utan enbart på att man har varit duktig inom idrottsrörelsen och skapat Bingolotto. Historieskrivningen är inte korrekt. Samtidigt finns det - och det tror jag är svaret på en del av de frågor Lennart Brunander ställde - en ideologisk skillnad mellan framför allt moderater och socialdemokrater när det gäller synen på lotterier i förhållande till folkrörelserna och däribland idrottsrörelsen. Stat och kommuner ger idrottsrörelsen och folkrörelserna ett samhällsstöd bara för att visa att de är så oerhört viktiga inslag i samhället. Vi vill inte byta ut det mot att göra hela idrottsrörelsen och folkrörelserna beroende enbart av spelverksamhet. Vi vet att det kan vara mycket osäkra inkomster som dessutom är kolossalt konjunkturberoende. Vi vet ju dessutom att spel kan ha en baksida om de antar alltför våldsamma dimensioner, särskilt för de barn och ungdomar som exempelvis idrottsrörelsen vänder sig till i hög grad. Det finns säkert ideologiska skillnader, och beskrivningen av historien är oriktig. I 1991 års valrörelse utlovade Stig Bertilsson ett stöd till idrottsrörelsen på sammanlagt 1 miljard kronor. Resultatet av det blev en uppräkning av bidraget från Tipstjänst till idrotten från 50 miljoner till 55 miljoner kronor. Av miljarden blev det alltså en ökning med 5 miljoner. I det läget fanns ett naturligtvis ett partipolitiskt intresse från moderaternas sida att i regeringsställning försöka uppfylla ett vallöfte genvägen genom att privatisera Tipstjänst och överföra det till idrottsrörelsen. Tipstjänst hade emellertid en prislapp. Det skulle ha kostat idrottsrörelsen miljardbelopp varje år att överta Tipstjänst. Det var ingen gåva utan prislapp. Vi vill inte privatisera den här typen av verksamhet. Samhället skall ta ansvar och stödja folkrörelserna och idrotten. Vi tycker att spelverksamhet skall vara noggrant reglerad. Vi tycker att folkrörelsen och idrottsrörelsen skall ha ett stort inflytande på spelverksamhet. De skall ha möjlighet att hävda sig på marknaden och de skall kunna garanteras det överskott som vi nu räknar med att de nya värdeautomatspelen kommer att ge, dvs. de som den nya lagstiftningen tillåter från den 1 januari.
Herr talman! Jag beklagar att civilministern inte lyssnade ordentligt på det jag sade inledningsvis. Jag noterade inga framgångar för föreningslivet på speloch lotterimarknaden under de borgerliga åren. Jag konstaterade att det var då vi började ändra på lagstiftningen så att vi fick förutsättningar för en ändring. Det är stor skillnad. Dessutom underströk jag att Bingolotto inte är en politisk produkt. Men skillnaden mellan oss och den nuvarande regeringen är att vi inte lade några hinder i vägen för en fortsatt utveckling. Civilministern säger att det rör sig om en ideologisk skillnad, att föreningslivet skall ha anslag i stället för att vara beroende av spel. Vad som har skett sedan vi fick en ny regering är att vi har fått kaos på speloch lotterimarknaden, och vi har fått en regering som sänker anslagen till den svenska idrottsrörelsen. Civilministern säger att spel och lotterier är konjunkturberoende och att man därför skulle akta sig för att låta idrotten få för stor del av detta. Så är det ju inte. Spel och lotterier är inte konjunkturberoende. Det ser man om man studerar utvecklingen under en lång följd av år. Däremot lyckas ju de spelformer som får möjlighet att ha attraktiva priser och attraktiva vinstmöjligheter. Det är där vi som är politiskt engagerade har till uppgift att sätta ramarna och ange möjligheterna för föreningslivet. Vi ser nu att socialdemokraterna uppenbarligen inte är tilltalade av att medverka till detta utan försämrar möjligheterna på marknaden och dessutom skär ned idrottens anslag. Vi moderater har aldrig gått till val på löften om ökade anslag eller på det som civilministern kallar ett löfte om en miljard i 1991 års valrörelse. Vad det som av socialdemokratiska företrädare tämligen ofta har tolkats som en miljard handlar om var att ökade möjligheter på spelmarknaden, bl.a. genom övertagande av Tipstjänst, skulle kunna leda till mycket stora intäkter. Men vi moderater har aldrig satt beloppet 1 miljard på något som helst papper. Civilministern säger också att Tipstjänst satte en prislapp på överlåtelsen, och det är förvisso sant. Vi hade inte heller tänkt oss att föröda nationens ekonomi genom att dessutom lämna över stora, redan befintliga vinstbelopp. Jag skulle tro, civilministern, att den motpart som regeringen diskuterade detta med, bl.a. Riksidrottsförbundet, insåg att det fanns en prislapp. Trots det var man mycket intresserad av att få ta hand om Tipstjänst och därmed få en möjlighet att agera på den svenska spel och lotterimarknaden.
Herr talman! Civilministern tar upp ett ideologiskt resonemang och säger att det här går en ideologisk skiljelinje mellan framför allt socialdemokraterna och moderaterna, och debatten därom får ni väl i så fall föra. Spel på lotteri m.m. har också återverkningar som inte alltid är så roliga, men de inträffar oavsett om en förening säljer lotterna eller om försäljningen ombesörjs av statens spelbolag. Vad gäller den ideologiska diskussionen vill jag säga att vi inte skall byta ut all bidragsgivning mot tillgång till en spelmarknad. Det är inte det som debatten gäller. Samhället ger ett grundläggande stöd till idrotten mot bakgrund av, som jag tidigare sade, den betydelse som idrotten i olika avseenden har. Därutöver krävs det rätt mycket mer pengar för en utveckling av idrotten, både för statliga åtgärder och annat som gör att kostnaderna stiger. Såvitt jag förstår har vi också nu en del sådant framför oss. Vi måste därför finna nya former för att klara verksamheten, och då är spelmarknaden viktig. Spelmarknaden har alltid varit viktig, men den minskade under många år, som har sagts här tidigare, mycket kraftigt, och det var inte bra. Det gällde oavsett vilka regeringar som då satt vid makten. Det är därför angeläget att vi får till stånd en förändring. Vad idrotten vill i detta sammanhang är att få en chans att vara med och påverka utvecklingen på spelmarknaden. Bingolotto-verksamheten kommer inte att kunna fungera i all evighet, utan man måste utveckla nya former och idéer, och det är det som regeringen nu förhindrar idrotten att göra genom att gå in som ägare och få en bas att stå på i det här arbetet. Jag vill i detta inlägg avslutningsvis om ideologin säga följande. Det finns ju socialdemokratiska uttalanden om hur idrotten skall skötas, om hur möjligheter skall skapas för att alla skall kunna vara med och hur pengar skall kunna komma fram. Om jag tolkar civilministern rätt går det här också en ideologisk skiljelinje mellan de socialdemokrater som är aktiva i idrottsrörelsen och de socialdemokrater som företräder den svenska regeringen
Fru talman! Stig Bertilsson talar om kaos på speloch lottmarknaden. Låt oss då se hur detta kaos - om vi nu skall använda detta starka ord - uppstod. Det uppstod under framför allt det sista borgerliga regeringsåret i och med att framför allt moderaterna drev bl.a. privatiseringen av Tipstjänst. En statssekreterare i Statsrådsberedningen medgav vidare att Penninglotteriet fick starta ett nytt bingospel inom ramen för den koncession som man där redan hade. Sedan tillät skatteminister Bo Lundgren, efter en förfrågan från Tipstjänst några månader senare, Tipstjänst att inom dess nuvarande koncession dra i gång Tipsbingo. Detta inträffade alltså lång före regeringsskiftet, och vad man då skapade var förväntningar på en del håll inom idrottsrörelsen och folkrörelserna och stor oro på andra håll. Man tvingade fram ytterligare hårdhet mellan aktörerna på spelmarknaden. Kaos åstadkoms genom att man river upp gamla revirgränser och skapar osäkerhet om framtiden. På en del områden skapar man förväntningar, på andra oro. Detta kaos lever vi med nu. Vi räknar med att senast den 10 mars ha en utredning om detta klar. Det behövs ytterligare en dryg månad för att försöka reda upp detta kaos. Jag är tacksam över att Lennart Brunander tycks stå på samma sida som jag i den ideologiska debatten och anse att idrottsrörelsen och folkrörelserna icke skall vara hänvisade enbart till spel och dobbel. Det handlar om att samhället tar ett ansvar för och har ett intresse av att stödja dessa oerhört viktiga rörelser. Bertilsson vill däremot, av ideologiska skäl, kasta ut en del i det kalla vattnet, andra i det varma vattnet. Framför allt menar han att politiker och samhället icke skall ha något ansvar och intresse för detta. Frågan om miljarden är i och för sig historia, men det står fullständigt klart att moderaterna i 1991 års valrörelse - och jag tror att det är det som är upphovet till dagens debatt i dessa frågor - talade om att idrottsrörelsen skulle tillföras betydande medel via spel. Riksidrottsförbundet skickade omedelbart efter det att Stig Bertilsson hade gjort sina utspel ut ett pressmeddelande där det talades om den miljard som Bertilsson och Moderaterna ville ställa upp med. I radioprogram där Bertilsson medverkade talades det om mångmiljonbelopp och om en miljard, och Stig Bertilsson höll med - han dementerade inte uppgifterna. Det må vara hur det vill med detta. Allt handlar ändå om att moderaterna har försökt att göra denna viktiga fråga till en partipolitisk gyttjebrottning. Det som vi nu skall göra är att reda upp i denna röra. Både de statliga spelbolagen och folkrörelserna måste få klart för sig hur gränserna skall dras. Folkrörelserna måste få ett ordentligt inflytande och möjlighet att hävda sig på spelmarknaden. Hur inflytandet skall utformas vill inte jag inte föregripa i mina svar på Brunanders eller Bertilssons frågor. Låt nu utredningen arbeta några veckor till. Idrottsrörelsen säger själv att det viktiga är att det blir ett bra beslut som gör att den känner att den har ett inflytande och inte bara tar emot en summa pengar. Jag tycker att det är en schyst grundinställning, som vi skall försöka tillmötesgå. Det viktiga är dock att idrottsrörelsen och folkrörelserna vet att de som ett komplement till samhällets stöd kan även framöver räkna också med vissa inkomster från spel.
Fru talman! Jag vill bara fästa statsrådets uppmärksamhet på en sak, nämligen att anslaget från staten till idrottsrörelsen inte sänktes under de borgerliga åren. Nu när vi har fått en socialdemokratisk regering går regeringen i spetsen för en sänkning av anslaget. Jag tycker att det säger ganska mycket om tomheten i civilministerns utläggningar om hur vi vill att idrotten skall fungera. Dessutom var citatet från valrörelsen 1991 ofullständigt, civilministern. Som jag förut sade har vi från vårt håll inte på något sätt angivit att vi skall överföra en mängd pengar. Att idrottsrörelsen skulle få möjlighet att genom eget arbete och genom överförandet av Tipstjänst erhålla mycket stora belopp är sant, men det är något helt annat än löften om nya anslag eller bidrag. Hur uppstod då detta kaos? Civiliministern har en förklaring, som dess värre icke är korrekt den heller. Vad gäller de förändringar på spel och lotterimarknaden som har skett efter regeringsskiftet har den nya regeringen inte haft fullt klart för sig vad det har fått för effekter på ett håll om man har petat på ett annat. Resonemanget om Tipsbingo och Tipstjänst är direkt felaktigt. Tipstjänst hade faktiskt möjlighet att starta det här spelet redan under 80-talet. Tipstjänst har alltså, som det uttrycks, haft spelet hos sig "i pipeline" under alla år. Man övervägde att starta i början på 90-talet men gjorde det inte då, utan man kom väl, kanske efter en diskussion i styrelsen, fram till att det inte var lämpligt. När det däremot stod klart att Tipstjänst skulle överlåtas till folkrörelserna fanns det, civilministern, ingen som helst anledning, allra minst för en regering, att ha synpunkter på att detta bolag skulle stärkas, utan då var det folkrörelsernas sak att själva avgöra hur man ville hantera olika former av intäkter. Det finns en positiv sak i civilministerns svar som jag tar fasta på, och det är att civilministern ändå lovar att det skall finnas inflytande för folkrörelserna i spel och lotterifrågorna. Det är egentligen det som detta handlar om, nämligen att det inte bara skall komma en check, ett anslag eller ett bidrag, utan att det faktiskt är idrottens och föreningslivets egna insatser, arbete och inflytande som ger resultat. En av anledningarna till att idrottsrörelsen var så positiv till Tipstjänst var just att det gav en möjlighet att agera på spel och lotterimarknaden. Jag hade, fru talman, en fråga till i den här interpellationen, en fråga som gällde möjligheten att stärka ekonomin utanför spel och lotterimarknaden. Men eftersom hela debattiden redan har använts konstaterar jag att det inte finns möjlighet att utveckla denna fråga ytterligare i dag. Jag vill nu ändå förvarna civilministern om att jag avser att återkomma i den delen.
Fru talman! Civilministern fortsätter att prata om ideologin, och det är naturligtvis viktigt i sammanhanget att man vet vart man vill komma. Problemet är väl att ideologin fick ta överhanden och att omvårdnaden om idrotten kom i andra hand när den nya regeringen tog vid. Det är naturligtvis ett bekymmer. De praktiska göromålen måste ju ändå skötas, och ideologin kan då vara det medel som gör att man ordnar de praktiska förehavandena på rätt sätt. Det har inte varit fallet här. Jag är själv aktiv i idrottsrörelsen och vet vad det handlar om, och det känns faktiskt som om idrottsrörelsen har hamnat i det kalla vatten som civilministern pratar om. Vi ligger och simmar i det kalla vattnet och vet inte riktigt åt vilket håll vi skall simma, för vi vet inte var regeringen befinner sig någonstans. Skall vi vänta till den 10 mars för att klara ut frågan så vet jag inte hur det går - då hinner vi kanske frysa ihjäl innan, eftersom det dessutom är kallt i vattnet. Vi måste alltså lösa problemet. Mitt råd, för att inte säga min bön, till civilministern är: Resonera med idrottsrörelsen för att få fram ett bra resultat, en bra slutsats. Vad det handlar om är att ge idrottsrörelsen möjligheter att agera för att täcka sina ekonomiska behov, som inte är små. Vi vet att spelmarknaden är föränderlig och att Bingo-lotto inte kommer att verka i all evighet. Därför måste idrottsrörelsen ha en möjlighet till utveckling. Avslutningsvis: Ta det här resonemanget med idrottsrörelsen, och kom fram till ett bra resultat. Det är viktigt för oss alla.
Fru talman! Vad som händer under den närmaste tolvmånadersperioden, Stig Bertilsson, är att regeringen sänker de statliga anslagen till idrotten, som ju är betydligt mindre än de kommunala anslagen, som sammanlagt uppgår till ca 4,5 miljarder kronor. De statliga anslagen sänks från 512 miljoner kronor till 502 miljoner kronor.

De 10 miljonerna kan idrottsrörelsen ställa upp med. Under åren framöver handlar det om ytterligare ett antal miljoner - jag tror att totalsumman blir 26 miljoner under valperioden. Sedan till frågan om Tipstjänst. Jag har fört resonemang med idrottsrörelsen i stort sett från andra eller tredje veckan efter det att jag tillträdde som civilminister. Jag har träffat representanter för idrottsrörelsen på hög nivå, på mellannivå och på låg nivå. Frågan om Tipstjänst är sannerligen inte något debattämne hos de breda grupperna inom idrottsrörelsen. Dessa grupper har inget krav på att få överta Tipstjänst, alldeles särskilt inte när de får klart för sig att det handlar om en gigantisk prislapp, som fogades till denna s.k. överlåtelse. Jag vill upprepa att den här arbetsgruppen senast den 10 mars kommer att ha gått igenom spelmarknaden, och då kommer också frågan om spelbolagens framtida struktur att vara någorlunda utredd. Min önskan är att så snart som möjligt ge besked om hur det skall bli med värdeautomatspelen, för det är den enda utvidgning av spelen som den nya lotterilagen medger. Detta besked vill jag ge direkt till idrottsrörelsen utan en massa ideologiska förtecken, vilket jag anser att Stig Bertilsson försöker föra in i debatten. Tack!

Fru talman! Roy Ottosson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta så att unika svenska naturområden i storleksklassen 5-20 hektar bevaras. Roy Ottosson hävdar, bl.a. genom att hänvisa till ett exempel i sin hemkommun Sundsvall, att Naturvårdsverket inte vill tillgripa naturreservat för områden som understiger 20-30 hektar och att skogsvårdsstyrelsen inte kan tillämpa biotopskyddet på områden som är större än 5 hektar. Jag vill framhålla att det när det gäller naturreservat inte finns något stadgat, vare sig i naturvårdslagen eller i naturvårdsförordningen, om någon minsta storlek. Naturvårdsverket har inte heller utfärdat rekommendationer eller allmänna råd om någon minsta storlek för naturreservat. Det står därför länsstyrelsen fritt att föreslå bildande av naturreservat även om området skulle vara mindre än 20 hektar. Givetvis måste området då också ha naturvärden som är så stora att länsstyrelsen prioriterar reservatsbildning av just detta område framför andra värdefulla naturområden. naturvårdslagen. I paragrafens första stycke står det att "Arbetsföretag som kan skada naturmiljön får inte utföras inom sådana mindre mark eller vattenområden som utgör livsmiljö för utrotningshotade djur eller växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda". Någon exakt areal av vad som menas med "mindre mark eller vattenområden" anges inte. Det finns alltså formellt sett ingenting som hindrar länsstyrelserna från att bilda naturreservat på områden som är mindre än 20 hektar. Eftersom biotopskyddet är ett nytt skyddsinstitut är det enligt min uppfattning för tidigt att uttala sig generellt om hur det kommer att fungera i olika avseenden. Skogsstyrelsen har i uppdrag att varje år redovisa resultatet av genomförandet av biotopskyddet. I sammanhanget vill jag gärna lyfta fram möjligheterna för kommunerna att bilda kommunala naturreservat, precis som nu har skett i Sundsvalls kommun. Det ligger också i linje med det lokala Agenda 21-arbete som nu växer fram och även i linje med intentionerna i konventionen om biologisk mångfald. I en tid med mycket små ekonomiska möjligheter måste alla goda krafter hjälpas åt så att våra finaste naturmarker kan få det skydd de förtjänar. Kanske kan kommunerna hjälpa till med skyddet av just de mellanstora områdena på mellan 5 och 20 hektar. Jag kan slutligen försäkra Roy Ottosson om att jag mycket noga kommer att följa hur biotopskyddet tillämpas.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Detta är ett större problem än man kanske först anar. Det är begränsade summor som staten anslår för köp av skyddsvärd mark. Urskogarna i Sverige är mycket få. Det finns några få procent kvar. Vi vet att med den nuvarande takten kommer det i vissa sammanhang att ta upp emot 250 år för att dessa urskogar skall bli skyddade. Det kommer i alla fall att ta mycket lång tid. Detta är skälet till att Naturvårdsverket i praktiken sätter en nedre gräns för hur pass små områden man är beredd att gå in och betala för. Av praktiska skäl måste man prioritera de allra största områdena. Därför har man i praktiken den här gränsen på 20 hektar. I norra delen av landet ligger den kanske på upp emot Ministerns svar skulle kunna tyda på att hon vill göra något åt detta. Då måste man anslå mera pengar. På det sättet kan man gå ner i storlek och även rädda de spillror av urskog som är mindre än 20 hektar. Vi i Miljöpartiet har i många år krävt att det skulle införas en biotoplagstiftning. Nu har vi fått en sådan, men den är svag. Den innebär att skogsägaren inte får någon ersättning utan får tåla att området får vara i fred. Det handlar om speciella biotopområden typ hassellundar, ädellövträd och liknande. I Skogsstyrelsens anvisningar om hur stora arealer som kan skyddas genom biotopskyddet står det 5 hektar. Det är den övre gräns man kan tänka sig att tillåta. Skogsvårdsstyrelserna runt om i landet tillämpar detta strikt. Jag har flera exempel på detta, förutom det som nämns i interpellationen, och de kommer från hela landet. Skogsstyrelsen skickar ju ut samma broschyrer till alla. Det går bra att läsa innantill där. Det är faktiskt så att det i praktiken inte finns något skydd från statsmakten när det gäller områden som är mellan 5 Nu tycker ministern att kommunerna kan gå in i stället. I Sundsvall har vi lyckats få kommunen att göra det i ett särskilt fall. Men man kan inte tvinga kommunerna att ta på sig detta att bilda reservat enligt naturvårdslagen. Det resonemanget håller inte. Det är ganska få kommuner som har tagit på sig det här och är beredda att jobba med det. Det kostar ju pengar även för kommunerna. Det är trots allt regeringen som har skrivit på Rioavtalet. Det är riksdagen som har beslutat att den biologiska mångfalden i landet skall bevaras. Därför är det statens uppgift att se till att det finns lagliga och ekonomiska medel för att klara det här skyddet. Det gör man inte i dag. Jag tror att det behöver införas ett generellt biotopskydd där man kan ha strandskyddet som förebild. Just den här typen av biotoper, hassellundar, ädellövträd norr om Dalälven, vissa typer av våtmarksskogar osv., borde kunna skyddas generellt i landet ungefär på samma sätt som stränder skyddas. Då skulle vi slippa mycket av den här problematiken. Vi behöver dessutom ha mer anslag för att köpa in de mycket få kvarvarande urskogar som vi har i landet. Internationellt sett ligger vi mycket dåligt till. I Kanada är ungefär 40 % av skogarna fortfarande orörda. Av de tropiska regnskogarna är åtminstone 20 % fortfarande orörda. Jag tror att siffran t.o.m. är högre, kanske 30 %. I Sverige är några få procent orörda, kanske 5 % om man räknar generöst. Vi vet var dessa urskogar finns. Det pågår mycket omfattande nyckelbiotopinventeringar i landet. Där upptäcker man just dessa sista spillror på löpande band. Dessa inventeringar kommer att fortgå ytterligare något år. För att ta tillvara de kunskaper som kommer fram där skulle det vara mycket angeläget att dels ändra lagen så att vi får ett generellt biotopskydd, dels anslå mer medel. Det vore intressant att få veta vad ministern anser om dessa åtgärder. Det här areella gapet, som vi kallar det för, måste ju slutas.

Fru talman! Jag skall fatta mig mycket kort. Jag vet att det ofta är problem när det gäller just den här storleken. Därför kommer jag att mycket noga följa hur biotopskyddet utvecklas. Vi vet ju att det i speciella fall kan gälla även större områden än 5 hektar. Man kan även ha flera biotopskyddade områden liggande bredvid varandra. Jag tror också att Roy Ottosson och jag är överens om att det inte finns några formella begränsningar när det gäller naturreservat. Det handlar mer om vilken lämplighet man tycker att det finns för att bilda naturreservat. Jag har förstått att i det aktuella exemplet har Naturvårdsverket inte avvisat att vara med och bidra till en permanent naturreservatsbildning i Sundsvall. När det gäller medlen, för till syvende och sist handlar det ju också om ekonomiska resurser, tycker jag att det är bra att kunna bibehålla anslag oförändrade även om man tar över ett ekonomisk moras. Men vi måste hitta ett annat system för framtiden så att vi kan öka resurserna. Därför har vi t.ex. gett Miljövårdsberedningen i uppdrag att tillsammans med berörda departement analysera möjligheterna att införa en naturvårdsavgift.
Fru talman! Låt mig bara göra en kort kommentar för att vi skall kunna komma i gång med frågedebatten om några minuter. Att köpa urskogar måste ses som investeringar för mycket lång tid framåt. Det är inte meningen att det skall bli fler. Detta är investeringar som man kan ta lån för att betala. Man kan t.ex. betala igen lånen med en avgift som tas ut från skogsbruket. Men skall man ta ut en sådan avgift är åtminstone jag av den mycket bestämda uppfattningen att man måste avskaffa den nya fastighetsskatten på skog. Den verkar ju faktiskt i den motsatta riktningen. De beslut som har fattats här på initiativ från regeringen har faktiskt verkat i motsatt riktning, nämligen att påskynda avverkningen av gammal skog. Om vi ser hur det ser ut i verkligheten är det just gammal skog som avverkas snabbast. Skogsbolagen går uppifrån i åldersklasserna. Det är just den skogen som är urskog och mest skyddsvärd. Just nu går det alltså helt åt fel håll.
Fru talman! Med hänsyn till frågestunden skall jag åter vara mycket kort. Vi kommer att ha lång tid på oss att diskutera hur man skall finna de ekonomiska resurserna. Under tiden tycker jag att alla goda krafter skall samverka, både frivilliga, kommuner och staten.
Fru talman! Jag har gett några tips som jag gärna vill upprepa. Vi vill ha ett generellt biotopskydd, behålla anslaget och helst öka det. Se det som en investering som vi betalar av under de närmaste 50 åren! Vi kommer att ha glädje av urskogarna i oändlig tid. Vi vill ta bort en del av de formella begränsningar som nu finns, t.ex. Skogsstyrelsens instruktion om att Regeringen borde se till att den försvinner även ur deras broschyrer.

Fru talman! Jag vill ställa en fråga till statsministern. I valrörelsens slutskede uttryckte Ingvar Carlsson ganska stor sympati för miljöpartiets krav på friktionsavgifter när det gäller valutaflöden och annat, inte minst utifrån att 80-90 % av de pengar som flödar över gränserna i dag inte har med handel att göra. Är statsministern villig att ta internationella kontakter för att se till att vi får internationella spelregler som ökar trögheten i de här flödena?
Fru talman! Det är riktigt att jag tycker att vi måste på det internationella planet diskutera hur det kan skapas rimliga balanser mot den internationella marknaden. De kan bestå av nya medel i den internationella ekonomiska politiken, och de kan bestå av ett ökat samarbete inom regionala organisationer. På ett område har det i det avseendet skett en mycket stor och enligt min mening mycket positiv förändring, och det är att Sverige numera är medlem av den Europeiska unionen, där vi alltså har möjligheter att skapa politiska motvikter mot marknaden. Dessutom tycker jag att det vore bra, inte minst, om de skickligaste nationalekonomerna i dag ägnade sig åt den här frågan. Det är inte bra heller på det internationella planet, om marknaden får makt där egentligen demokratin bör ha det avgörande inflytandet.

Fru talman! Jag vill ställa en fråga till finansministern. I dagens nummer av Dagens Nyheter finns det en artikel på temat att det är trist att sänka barnbidrag, och det är lätt att hålla med om. Men det finns också en analys över att barnbidragen är en del av det svenska skattesystemet, något som jag helt och hållet instämmer i. Om jag utgår ifrån att finansministern också delar Anna Hedborgs och min uppfattning på den här punkten, så är min fråga: Varför vill finansministern höja skatten just bara för barnfamiljer?
Fru talman! Jag har inte läst Dagens Nyheter i dag, så jag kan inte stödja mig på den artikeln. Dock kan jag meddela Bo Könberg och övriga att barnfamiljer, pensionärer, sjuka, arbetslösa, alla får vara med och ta landet ur den statsfinansiella kris som den regering har ärvt som jag ingår i. Det är inga lätta beslut. Det är utomordentligt svåra beslut. Icke desto mindre är de nödvändiga att ta. Annars sätter vi oss ännu djupare fast i ett ekonomiskt förfall som kommer att hota ännu större delar av välfärdssystemet.
Fru talman! Det var inte riktigt det jag frågade om, utan jag frågade varför man skulle höja skatten enbart för barnfamiljer. Vill finansministern dementera att hans förslag innebär att den som inte har hemmavarande barn slipper undan med noll kronor, medan den som har tre barn drabbas av av en skattehöjning på 4 500 kronor?
Fru talman! Jag måste säga att Bo Könberg nog har följt den politiska debatten litet dåligt. Är det någonting vi har klarat av att göra den senaste tiden så är det att höja skatter, och det är minsann inte bara för barnfamiljer. Vi har höjt skatten för kapitalägare, vi har höjt skatten för förmögna, vi har höjt skatten för höginkomsttagare, vi har höjt skatter på olika typer av miljöutsläpp, och vi har höjt skatter på olika typer av energiförbrukning, rakt över - summa summarum 48 miljarder kronor. Så i den meningen brister regeringen inte i handlingsförmåga, verkligen inte. Att rycka ut en bit ur det här jättelika saneringspaketet, som vi nu tvingas till, därför att vi ärvde förfallet, och tro att man kan driva opinionsbildning omkring detta och sedan låtsas som att det andra inte har skett, det är, menar jag, inte särskilt hederligt.

Fru talman! Sverige var ett av de länder som reagerade mest kraftfullt och tydligt, när vi genom utrikesminister Lena Hjelm-Wallén sade att det var oacceptabelt, det som den ryska regeringen ägnade sig åt. Därmed har vi markerat mycket tydligt vår principiella uppfattning. Jag vill gärna även säga, eftersom jag i andra egenskaper än statsminister arbetar med de globala säkerhetsfrågorna, att enligt min mening bör världssamfundet gå vidare på vägen som FN redan har inlett, att kunna agera även i s.k. inre angelägenheter. Det innebär i förlängningen att jag anser att i en sådan här konflikt skall Sverige också som nation kunna medverka i detta, från början i preventiva och sedan också fredsbevarande åtgärder och att stabilisera en situation, om man kan komma fram till någon form av överenskommelse.
Fru talman! Om det inte visar sig vara möjligt att få till stånd internationella observatörer genom internationella organ, kan svenska regeringen ekonomiskt stödja att oberoende observatörer ändå kan komma på plats?
Fru talman! Detta är ett område där Sverige traditionellt har gjort stora insatser. Vi har deltagit i den större andelen av fredsbevarande insatser. Skulle det visa sig att man behöver överväga okonventionella vägar för att finansiera t.ex. oberoende observatörer, är vi säkerligen beredda att i positiv anda pröva detta.
Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Hellström. Nu när Sverige har blivit medlem i den Europeiska gemenskapen, skall ju en hel del befattningar tillsättas av svenskar. Mot den bakgrunden är det intressant att veta vilken strategi regeringen har när det gäller att ta till vara den erfarenhet och kompetens som finns samlad hos den personal som i dag arbetar inom EFTA:s övervakningsmyndighet ESA.
Fru talman! Regeringen har en strategi för rekryteringsarbetet som vi arbetar med inom en rekryteringsgrupp, där min statssekreterare Gunnar Lund är ordförande. Vi har också gått igenom med riksdagens tidigare EU-delegation de sakområden där det är viktigt att svenskar från ett brett spektrum i vårt samhälle skall kunna nomineras och där det finns möjligheter för den svenska regeringen att på något sätt i olika grad påverka att svenskar kommer på plats i EU-systemet. Det är ju i varierande grad som regeringen direkt kan påverka tjänster. Vi har vissa möjligheter att påverka områden för kanske ett 40-tal tjänster. Inom en mera begränsad ram kan vi också påverka personer. Självklart tillhör de som nu arbetar inom internationella organisationer också den krets av personer som i högsta grad är intressant i det här sammanhanget.
Fru talman! Jag delar bedömningen att den här kategorin utgör en intressant grupp att rekrytera ur. Men jag fick inte klart för mig av statsrådets svar om han är beredd att göra något särskilt för att tillgodogöra sig just dessa människors kompetens.
Fru talman! De som arbetar i internationella organisationer som EFTA tillhör förvisso den krets som är mycket viktig i sammanhanget. Det gäller också att få en så bred och allsidig sammansättning som möjligt av de tjänster där svenskar kan komma in i EU systemet, från ett mycket brett spektrum av vårt samhällsliv. Det handlar alltså inte enbart om de människor som i dag arbetar internationellt. Nu är vi medlemmar av den Europeiska unionen. Det innebär att mycket av det som tidigare har varit internationellt samarbete nu är en del av vårt så att säga vardagsinre arbete. Det är viktigt att också människor med erfarenheter från andra delar av samhället ges möjlighet att arbeta i EU-organen.
Fru talman! Jag har en fråga till Ingvar Carlsson. Jag känner mig rätt upprörd över det som tidigare sades om Tjetjenien. Det är nämligen så att jag har följt det som hänt rätt så noga, och jag såg då att Ingela Thalén dementerade de övergrepp som var gjorda i Tjetjenien först den 3 januari. Jag vill fråga Ingvar Carlsson om han anser att detta var ett tillräckligt tidigt stadium att gå ut och dementera de övergrepp som är gjorda på den ryska befolkningen.
Fru talman! Jag känner till att börja med inte till något uttalande av Ingela Thalén. Jag undrar om det är ett riktigt påstående och om det inte är en förväxling. Vi har gjort våra uttalanden genom utrikesministern. Utrikesministern har talat å den svenska regeringens vägnar. Det har varit uttalanden om det orättfärdiga och orimliga i att försöka lösa denna tvist, denna motsättning, med våld. Dessutom var Sverige bland de första länder som fattade beslut om humanitär hjälp till Tjetjenien. Ca 4 miljoner kronor kanaliseras via SIDA till Internationella Rödakorskommittén. Jag hörde också i dag att den tyska regeringen genom förbundskansler Kohl har skärpt sin kritik.

Fru talman! Jag ber så mycket om ursäkt. Jag hade faktiskt inte tänkt att ställa denna fråga här i dag. Det var en ren impuls. Det är givetvis Lena Hjelm-Wallén jag har avsett att tala om. Det var hon som gick ut och dementerade övergreppen den 3 januari. Jag har fortfarande den uppfattningen. Jag var nämligen i de baltiska länderna den 17 och 18 december. Redan då påtalade man att det verkligen krävs snabba beslut. Jag hoppas att regeringen efter det som har hänt fattar ännu snabbare beslut än vad man gjorde denna gång.
Fru talman! Nu ställs en fråga till en ledamot som inte är närvarande och inte kan svara. Jag har inte sett något uttalande från Lena Hjelm-Wallén där hon har dementerat övergrepp. Tvärtom har hon protesterat mot övergrepp.

Fru talman! Det är snarare så att vi i budgetpropositionen gör en neddragning av anslagen på infrastrukturområdet, alltså vägbyggen. Om det är så att det i text-TV i dag har åberopats någonting som jag har sagt måste det i sin tur vara kopplat till det sysselsättningspaket vi lägger fram, som har tyngdpunkten på underhåll på vägsidan. Det kan säkert Anders Sundström utveckla vidare.
Fru talman! Jag vill fråga om finansministern och socialdemokratiska regeringen har någon förberedelse för det ökade tryck på kommunernas socialbyråer som torde bli en följd av besparingarna i socialförsäkringssystemet - barnbidragen, förtidspensioner, sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring.
Fru talman! Jag har två synpunkter på frågan. Den totala avvägningen av kommunernas ekonomi görs i kompletteringspropositionen efter överläggningar med kommun och landstingsförbund. Vi kommer tillbaka till den diskussionen. De åtgärder vi nu tvingas vidta därför att vi är i en statsfinansiell kris innebär för många människor en utomordentligt svår situation. Det känns i många svenska hushåll. Vi kommer inte förbi en sådan situation. Om det är så, vilket vi också tror, att den politik vi nu bedriver leder till en ökad sysselsättning, blir de totala effekterna av regeringens åtgärder av sådant slag att vi inte skall behöva se en ökad belastning på kommunernas socialbyråer. Den absolut avgörande frågan i sammanhanget är alltså följande: Om fler människor får jobb och sätts i arbete kommer fler att försörja sig. Om inte det inträffar, utan det bara blir nedskärningar, inträffar situationen att fler tvingas leva på socialbidrag. Det är självfallet inte regeringens avsikt.
Fru talman! Jag menar att fördelningsprofilen kunde ha sett annorlunda ut än vad den gör. Besparingarna drabbar så jämnt över att även de allra svagaste grupperna drabbas. Sjukpensionärerna förlorar t.ex. 500 kr per månad. Det är fördelningsprofilen jag vänder mig emot. Man kunde ha skyddat de svagaste grupperna. Jag tror att alla här i riksdagen är överens om att neddragningarna är nödvändiga.
Fru talman! Alla tycks vara överens om nödvändigheten av att spara, men när det sparas är ingen beredd att ställa upp på sparåtgärder. Däri ligger den politiska kraftlösheten. Den fördelningsprofil regeringens åtgärder har ser sådan ut - det finns redovisat i finansplanen - att de 30 % av saneringen av statsfinanserna. De 10 % av hushållen som har de lägsta inkomsterna bär 5 % av saneringen av statsfinanserna. Det innebär inte att de 10 % som har de lägsta inkomsterna skulle ha en lätt situation. Så djup är krisen att också de hushållen måste vara med och ta sin del av bördan. Men det är de starkaste som bär mest, och så måste det vara.

Fru talman! Jag har en väldigt kort fråga som gäller EU-nämnden. På senaste mötet var inget statsråd närvarande, och underlaget var som vanligt väldigt bristfälligt. Jag undrar om statsministern skall försöka verka för att statsråden faktiskt kommer och informerar i EU nämnden och inte skickar en statssekreterare, och att underlaget blir mer fylligt än det har varit. Det har funnits klagomål ganska länge - 6 månader i stort sett - ända sedan delegationen startade.
Fru talman! Jag har fått en förfrågan från EU nämndens ordförande om just statsrådens närvaro i går. Jag har också redovisat för regeringen att det är önskvärt att statsråden närvarar. Jag tror att det har varit tillfälligheter och inte någon planerad strategi att icke närvara. Tvärtom har väldigt många statsråd ansträngt sig ordentligt att delta i den tidigare EU-delegationens sammanträden. Det är också vår ambition i fortsättningen. Vi avvaktar också från EU-nämndens sida en redovisning av vilket underlag som EU-nämnden för sin del vill begära i förhållande till fackutskotten. Vi har efterfrågat detta från EU-nämnden. EU-nämnden kommer vid ett möte den 27 januari att diskutera vad man formellt vill kräva av regeringen. Det är en dialog mellan oss och EU-nämnden. Det har varit enstaka fall - absolut inte många - av klagomål. Jag har varit med vid de flesta av dessa sammanträden. Det har inte varit kritik i många fall, som Birger Schlaug säger. Det stämmer inte.
Fru talman! Jag skulle vilja fråga statsministern om biståndsmålet. När kan vi räkna med att åter vara tillbaks på 1 %? Vad gör regeringen för att vi skall nå upp dit?
Fru talman! Det sker när Sveriges ekonomi åter är stark, och det hoppas jag att den skall bli relativt snart med den socialdemokratiska politiken. Det sammanhänger med om riksdagen orkar fatta beslut om de saneringsåtgärder som är önskvärda och nödvändiga. Till detta kan alla partier medverka.

Fru talman! Jag vill rikta en fråga till arbetsmarknadsministern. Det gäller starta-eget-bidrag. Jag undrar om man kan styra dessa bidrag så att de verkligen kommer till nytta och går till personer som har kreativa idéer och kanske kan starta företag som kan vara ett led i att vi så småningom får ett uthålligt samhälle. Som det är nu kan bidragen missbrukas. Jag har ett exempel från en mellansvensk stad där starta-egetbidrag har gått till icke utbildade frisörer som har öppnat affär eller frisersalong och som utan riktig utbildning klipper folk för under halva priset och konkurrerar ut de befintliga frisörerna i staden så att de går i konkurs. De konkurrerar ut de befintliga frisörerna i staden så att de går i konkurs. Därefter klipper de ett tag, men sedan går de själva i konkurs.
Fru talman! Det är riktigt att den förra regerignen väldigt hårt prioriterade starta-eget-bidraget. Det gjorde att man drev fram starta-eget-projekt som ibland inte gicks igenom ordentligt. Det här är ett bidrag som den enskilde tilhandahålles. När samhället ger ett bidrag till en individ att starta ett företag tar också samhället på sig ett ansvar. Man ger därmed egentligen individen ett råd att dra igång ett företag och att sätta sig i skuld för att satsa på en affärsidé. När man ger ett bidrag har man alltid ett ansvar. Det följer med bidragsgivningen. Därför har jag i samtal med Arbetsmarknadsverket understrykit att det är oerhört viktigt att de människor som får starta-egetbidrag får en ordentlig rådgivning innan de ger sig in i projekt. Man skall inte ge subventioner som snedvrider konkurrensen, ofta på en lokal marknad, på det sätt som ni beskriver. Det är oerhört viktigt att starta-egetbidraget också följs av ett stort ansvarstagande från samhället som ger detta bidrag.

Fru talman! Länsarbetsnämndsdirektörerna och Arbetsmarknadsverket har uppdraget att också följa upp starta-eget-bidraget och se till att det används på ett korrekt sätt. Det jag sade om ansvaret innebär inte att regeringen inte tycker att det är viktigt att det startas väldigt många nya företag och att vi också skall stimulera folk att starta egna företag. Men med stimulansen följer ansvaret, och det tycker jag kanske inte alltid tillräckligt har betonats.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till Anders Sundström som anknyter till föregående fråga. Det finns ett förslag i budgetpropositionen att den som anställer en arbetslös slipper att betala arbetsgivaravgift för den personen under en tid i början. Detta leder till precis samma problem. Då slår den personen ut någon annan som skulle ha varit anställd, eller någon annan firma eller något annat företag som konkurrerar med detta företag. Det blir en konkurrenssnedvridande fördel att kunna ta in nya anställda, kunna slå sig in på en marknad och slå ut befintliga företag. När nu Anders Sundström säger att det finns ett ansvar från samhällets sida, eller om det var från AMS, frågar man sig naturligtvis: Hur skall det ansvaret se ut i det här fallet? Hur skall det följas upp? Hur skall man förhindra att det blir konkurrenssnedvridande? Hur har Anders Sundström tänkt sig det?
Fru talman! Jag vill till att börja med understryka att det är en väsentlig skillnad mellan att ge bidrag där samhället täcker hela lönekostnaden - som startaeget-bidraget, ungdomspraktiken, ALU-verksamhet och den typen av åtgärder som präglade mycket av den gamla regeringens åtgärder - och att ge ett rekryteringsstöd för att nyanställa folk, där arbetsgivaren tar på sig ett långsiktigt ansvar att ge en människa ett arbete. Mot detta ansvar som arbetsgivaren tar på sig får arbetsgivaren en rabatt på lönen som är långt mycket mindre än den totala lönekostnaden. I nyanställningsstödet är just det som ni pekar på avvägt. Arbetsgivaren måste tänka igenom noga och fråga sig: Vad tar jag på mig för åtaganden? Det är inte ett bidrag till 100 % som utgår, som vid de andra typen av stöd.

Fru talman! Jag vill ställa en fråga till arbetsmarknadsministern. När man är ute och talar med arbetsförmedlare och länsarbetsdirektörer märker man att det finns en utbredd oro för att ungdomsintroduktionen inte kommer att ge lika mycket jobb till ungdomar som ungdomspraktiken har gjort. Jag undrar vad det finns för bedömningar bakom detta skifte. Vilka värderingar och bedömningar ligger bakom att man tar bort ungdomspraktiken och inför ungdomsintroduktionen? Vad är det som tyder på att det skulle kunna ge fler jobb till ungdomar?
Fru talman! Först gör Sven Bergström sig skyldig till en, hoppas jag, felsägning. Ungdomspraktiken var inget jobb, utan det var precis som det heter, en praktik. Den här regeringen har inte tänkt att bygga upp sysselsättningen på att människor skall gå i praktik hela livet. Vi skall förhoppningsvis försöka att få ut människor i ett arbete. Ungdomsintroduktionen har just den inriktningen. Arbetsgivaren får ett stöd för att anställa ungdomar. Det stödet betalas av samhället under de första fyra månaderna. Men för att få detta stöd krävs av arbetsgivaren att man tar på sig ett ansvar för anställning. Det finns åtgärder som innebär praktik men som en del tyvärr använder som jobb. Jag hoppas att inte Sven Bergström menar att vi skall använda dem som jobb, men det fanns de som använde dem som jobb. Det är ett allvarligt missbruk som kan leda till att vi permanentar en hög ungdomsarbetslöshet. Den här regeringen vill satsa på riktiga jobb.
Fru talman! Jag upprepar min fråga: Vilka bedömningar ligger bakom detta, och hur mycket tror man att det ger? Jag tror inte att ungdomar i första hand funderar på om det är praktik. Det viktiga är att man får in en fot på arbetsmarknaden. Det är det som är det viktiga för många ungdomar, och det hjälper inte att arbetsmarknadsministern försöker att dölja detta i retorik. Jag skulle gärna vilja veta: Hur mycket uppskattar man att ungdomsintroduktionen ger i jobb till ungdomar?
Fru talman! Jag vill vänta med att säga någonting om hur volymen blir. Det kommer att ske en utvärdering av detta. Vi får se hur duktiga arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsstyrelsen är att marknadsföra stödet och vilket intresse det finns hos arbetsgivarna. Det viktiga är att vi satsar resurserna på att förmå arbetsgivarna att utöka antalet anställda. Det innebär inte att det är förbjudet att bedriva praktik. Det är t.o.m. lämpligt att man går på praktik. Frågan är den: Skall man använda ungdomspraktik som ett sätt att kvala in till en ny a-kasse-period? Det skedde under den förra regeringens tid. Praktik får man alltid syssla med under den period man är arbetslös. Vi vill lägga samhällets stöd på att förmå arbetsgivarna att anställa ungdomar. Vi tycker också att det ligger ett värde i att man använder sig av praktik för de individer som vill.
Fru talman! Återigen en fråga till finansministern. Han har i flera sammanhang åbropat de fördelningspolitiska studierna i samband med budgetförslaget, och så även under denna frågestund. Om jag förstod honom rätt hävdar han att det är en bra fördelningspolitisk profil. I studien tycks det vara så att flerbarnsfamiljer i vårt land är de som för den största minskningen av sitt utrymme. Min enkla fråga är: Anser finansministern att de har extra stor bärkraft?
Fru talman! Den fördelningspolitiska studie jag åberopade är den som finns redovisad i finansplanen och som rör olika hushållstyper. Bland de olika hushållstyperna finns naturligtvis hushållstyper med olika inkomstmöjligheter och också med olika antal barn. Det är ingen tvekan om att det såväl bland dem med hög inkomst som dem med låg inkomst finns flerbarnsfamiljer. När vi nu tvingas skära i de sociala stöden får vi en fördelningspolitisk profil. Vi skär t.ex. ner flerbarnsstödet, som naturligtvis drabbar flerbarnsfamiljerna. Det är ofrånkomligt. Men det är icke desto mindre ett resultat av den ekonomiska kris vi sitter i.

Fru talman! Jag vill också höra kommissionen säga vilka riktlinjer för utvecklingen som skall gälla. Jag tackar statsrådet Nygren för svaret. Jag tycker att det är spännande att se vad som kommer att hända.